Fru talman! Nej, Fridén ville bara att statsrådet skulle berätta vad som var på gång. Nu fick vi i sista inlägget höra det. Här är alltså en avstämning på gång, och man börjar diskutera. Då hoppas jag också att det leder till att man kan göra sådana justeringar i det här framöver att man inte får en upprepning av det som varit. Övergången mellan de olika systemen har ju varje gång varit ett bekymmer. Det blir så om man inte ser upp med vad som kommer att hända. Det är inte jag som målar upp någon skräckbild av detta. Jag kan bara konstatera av brev och samtal jag får från människor inom filmbranschen att detta är ett mycket kärvt läge. Jag utgår från att om det inte hade varit ett kärvt läge hade inte statsrådet i sitt svar sagt att hon också är orolig.
Fru talman! Med tanke på de goda kontakter som Lennart Fridén uppenbarligen har inom filmbranschen utgår jag från att han kommer att se till att filmbranschen höjer biografavgiften från 10 % till 12 %. Det är nämligen vad filmbranschen borde ha gjort för att motsvara den enorma kraftsamling som staten gjorde i det senaste filmavtalet.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat vilka insatser jag avser att göra för att dels säkra befintliga verksamheter, men framför allt stimulera till nya arbetstillfällen också i nya branschområden. Det stämmer att antalet varsel ökat kraftigt under de senaste månaderna. Antalet personer som varslats om uppsägning hittills i år är mer än dubbelt så stort som under föregående år. Större varsel om personalminskningar och nedläggning av industriverksamhet på småorter slår hårt mot berörda individer och mot kommuner, som Degerfors, Katrineholm m.fl. Regeringen har därför gett AMS i uppdrag att snabbt tillsätta en operativ grupp för att möta större varsel om uppsägning av personal i orter som drabbas särskilt hårt. I detta arbete ska AMS och NUTEK samverka i syfte att få arbetsmarknadspolitiska insatser att samverka med företagsutveckling och nyföretagande. Detta arbete syftar till att skapa fler och växande företag och därmed främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning. Jag vill därvid understryka vikten av fortsatt stabila finanser med låga räntor och låg inflation. I budgetpropositionen för 2002 och i propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet har regeringen lämnat en rad förslag för att främja företagande. Exempel på sådana insatser är ett nationellt entreprenörskapsprogram, sänkning av sociala avgifter i stödområde A för små företag, införande av ett system för mikrolån och åtgärder för att främja kvinnors och invandrares företagande samt kooperativt företagande. Regeringen lägger dessutom ut uppdrag till flera myndigheter att inkomma med förslag till regelförenklingar. Inom deklarationsområdet planeras flera förenklingar att genomföras. I höst har Företagarguiden lanserats, en Internetbaserad tjänst där företagare kan hitta information från ett tjugotal olika myndigheter samlade på ett ställe, presenterad utifrån företagarnas behov. Ett åtgärdsprogram för att stimulera tillväxt och sysselsättning har nyligen presenterats för beslut i regeringen. Bland åtgärderna kan nämnas att arbetsgivareavgifterna sänks temporärt med 1 % för kommuner och landsting. Dessutom slipper kommuner och landsting hela arbetsgivareavgiften på nettotillskottet av nya jobb nästa år. Egenföretagare får skatten sänkt på s.k. expansionsmedel och nystartade företag ska få uppskov med inbetalning av preliminärskatt de tre första månaderna Främjande av innovationer är ett annat viktigt område för att stimulera till nya arbetstillfällen också i nya branscher. Internationella jämförelser visar att Sverige har ett gott innovationsklimat. En omfattande patentering, men också framväxten av nya företag inom bland annat bio och miljöteknik, är områden där det finns en växande potential för nya arbetstillfällen. Regeringen har nyligen i propositionen FoU och samverkan i innovationssystemet föreslagit åtgärder som ytterligare ska stärka innovationssystemet och förbättra möjligheterna att förädla forskningsresultat och förmedla dem till näringslivet. Det är en stor utmaning att ta till vara den kraft och initiativförmåga vi sett växa fram inom nya områden som t.ex. svensk design och IT. Det är viktigt att främja en sådan utveckling även inom fler områden, inte minst genom att ge en ökad betydelse av entreprenörskap i samhället. Det är min förhoppning att dessa åtgärder, som jag nu redovisat, ska stimulera till nya arbetstillfällen och till företagande inom både etablerade och nya branscher.
Fru talman! Tack för svaret, som bär traditionens prägel, men som ändå inte har fångat in det mest centrala i min fråga: Hur stimuleras nya arbetstillfällen också inom nya branschområden? Ändå vill jag hålla näringsministern räkning för att det finns en viss öppenhet för sådana tankegångar. Näringsministern bekräftar det stora antalet varsel och noterar att risken för uppsägning fördubblats under det senaste året. Statsrådet bejakar vidare hur hårt den nedläggning som nu sker på ett antal orter slår mot det alltför ofta ensidiga näringslivet. Den gemensamma nämnaren är ju att det på industriorter ofta är ett dominerande storföretag. Det gäller som regel gamla verksamheter, men också industriföretag inom mer modern teknik drabbas. De två orter som statsrådet nämner, Degerfors och Katrineholm, är sådana exempel. I går kom beskedet att det stora ABB-företaget kan räkna med att minska med 1 000 eller rent av 2 000 arbetstillfällen i Sverige genom koncernförändringar ute i världen. Många platser blöder, sade statsministern i ett frågesvar för ett par veckor sedan. Nu är, fru talman, hela svaret inriktat på vad som ska göras. Symtomatiskt är också att näringsministern undviker att tala om de insatser som skulle ha gjorts för länge sedan. Därför är det följdriktigt att t.ex. Bengtsfors i Dalsland inte nämns i svaret. För att nu tala med statsministerns ord är "blodförlusten" där så alarmerande att det inte bara är jobben som försvunnit utan att ersättas i den mängd som regeringen förespeglade då storföretaget Lear Corporation med nära 900 anställda lade ned sin tillverkning. De insatser som hittills gjorts, och som kan räknas statsmakten till godo, är ytterst begränsade, och infrastrukturella insatser lyser fortfarande med sin frånvaro. Så kommer följdeffekterna att inte bara jobben är färre, människor flyttar också från dessa hårt utsatta kommuner. Urbaniseringsvågen sköljer över Bergslagen, Norrlands inland, Värmland, Dalsland och stora delar av Sydsveriges glesområden. Flytlassen rullar alltför mycket åt ett håll. En av huvudpunkterna i interpellationen var hur vi får en offensiv näringspolitik, där villkoren för nya och växande små och medelstora företag kan utvecklas. På det ges inget svar utan möjligen en antydan. Näringsministern säger att regeringen nu lägger ut uppdrag på flera myndigheter att inkomma med förslag till regelförändringar. Länge har ju regeringen bekämpat sådana förslag. Det är bra att sinnesändringen har inställt sig, men medge att det är förlorade år vi talar om. Vad görs från regeringens sida? Kurvorna pekar nu åt fel håll. Företagarna är färre än för en tid sedan. Antalet sysselsatta planar ut, antalet arbetslösa ökar. Enligt SCB tycks den sysselsättningsökning som noterats sedan en tid nu ha upphört. Det är väl den alarmerande signalen som statsrådet skulle anmäla kraftigare tag mot.

Fru talman! När jag ser ministerns svar får jag säga att det även om Elver Jonsson tyder en viss öppenhet i det och ministern vidgick att varslen har ökat inte är mycket som står i det. Man kan notera att vi har en arbetslöshet som ökar för tredje veckan i rad. Vi har 5 000 fler arbetslösa än motsvarande vecka för ett år sedan. Antalet långtidssjukskrivna var i augusti 106 000. Vi har 716 000 Det är alltså 15,7 %. Jag tycker på något sätt att det är det som ministern bör ta till sig. Vi har 175 000 öppet arbetslösa. Vi har 111 800 människor i åtgärder. Vi har 131 000 latent arbetssökande. Vi har 40 000 personer som tar del av Kunskapslyftet, och vi har dessutom 259 000 undersysselsatta. 716 000 människor står alltså utanför arbetsmarknaden. Vi har inte i modern tid under en högkonjunktur, som nu tyvärr är på väg att mattas, haft så hög arbetslöshet. När man läser ministerns svar blir man inte speciellt glad. Vad säger ministern? Bl.a. säger han att man ska försöka få till stånd ett antal regelförenklingar. Men det har man ju sagt länge. Varför har man inte genomfört de regelförenklingar som Småföretagardelegationen har föreslagit? Om man läser svaret får man nästan uppfattningen att det är AMS som ska skapa jobb. Apropå regelförenklingar ville man väl på den socialdemokratiska partikongressen för inte så länge sedan gå den motsatta vägen, om jag minns rätt. Ministern får rätta mig om jag har fel. Man ville ha lagstiftning mot att två personer undantas vid uppsägning. Man ville skärpa den lagstiftning som riksdagen har antagit helt nyligen. Jag är förvånad över att det sker så lite. Här finns inga förslag om någonting som egentligen skulle kunna ge fler jobb. Vi vet att om man bryter de offentliga monopolen får man fler jobb. Om vi bryter de offentliga monopolen inom t.ex. vården tillskapas fler jobb. Här är man i regeringen på väg att gå åt helt motsatt håll. Vi vet att om vi får skattesänkningar, om vi får förenklingar på arbetsmarknaden, om vi får färre regler kommer det fler arbeten. Men inga förslag om detta kommer. Vi vet att om det ges möjlighet till skatteavdrag för hushållstjänster kommer det också fler jobb. Men inte heller på detta område kommer något som helst förslag från ministern. Att med tanke på den enorma arbetslöshet vi har säga att man har tillsatt en operativ grupp inom AMS och att myndigheter ska inkomma med förslag till regelförenklingar är inte mycket att komma med för de människor i Sverige som i dag är arbetslösa. Jag hoppas att ministern har lite mer att komma med i sitt nästa inlägg. Annars kan man nästan säga att socialdemokratin helt och hållet tappat möjligheten att få ned arbetslösheten.

Fru talman! Jag minns när jag 1998, efter valet, stod här och svarade på interpellationer. Det var samma herrar som var med då. Man målade upp hur svart det var och hur hög arbetslösheten var. Jag kan bara konstatera att de år som regeringen nu har arbetat, alltså 1998, 1999, 2000 och 2001, har arbetslösheten sjunkit väldigt kraftigt i förhållande till den nivå den hade tidigare, inte minst under den borgerliga tiden. Men jag ska inte ta upp den diskussionen. Jag kan bara konstatera att jag får en känsla av déjà vu. Det är samma debatt, samma diskussion. Låt mig då komma till själva sakfrågan. Det är faktiskt så att arbetslösheten fortfarande minskar och sysselsättningen ökar. Men det ska erkännas att det har flackat ut. Vi känner av recessionen. Där delar jag dessa två herrars oro. Det är oroligt och det är allvarligt, men vi ska hantera detta. Man kan tillämpa många olika metoder för detta. När det först och främst gäller den regelförenkling och de förändringar för småföretagen som vi nu har ambitionen att göra, och som vi även har verkställt, har vi faktiskt betat av ungefär tre fjärdedelar av Småföretagardelegationens krav. Men det återstår en hel del. Vi tittar nu på 3:12-reglerna. Det gäller inte minst sådant som har att göra med generationsskiften och en del andra frågor. Det är komplicerade frågor, men vi kommer att få förslag under våren. När det sedan gäller sysselsättningen handlar det ytterst om de makroekonomiska frågorna. Skillnaden i dag mot när vi gick in i den förra lågkonjunkturen är helt enkelt att vi har en helt annan makroekonomisk situation. Vi har en bra statskassa. Vi har ordning och reda i finanserna. Med det som underlag och bas har vi större möjlighet att klara av att vi går mot, jag vill inte kalla det en stark lågkonjunktur, men, som någon sade, vi kanske kommer in i en mer normal konjunktur. Ändå ser vi internationellt självklart att vi har haft en recession. Samtidigt bedömer vi att konjunkturen kommer att vända till det bättre. Det är det viktigaste: Med utgångspunkt i ordning och reda i finanserna har vi då att göra vissa saker där vi kan förändra situationen. Först och främst när det gäller varslen ska vi veta att det allvarliga är att de förekommer i områden - i glesbygden - där fabriker har placerats med hjälp av olika stödformer. De har ofta ett relativt lågt förädlingsvärde. Det drabbar då ofta människor - jag kan inte generalisera, men jag säger ändå som jag gör - som har relativt låg utbildning. Det är svårt att placera dem i arbeten med ett högre förädlingsvärde. I ett perspektiv är den typen av företag viktiga för orten, men i ett längre perspektiv är de företagen inte spännande och bra för Sverige. Vi måste ha företag med ett högt förädlingsvärde där det finns bra löner och en bra utveckling. I fråga om företagsklimatet och innovationer ligger Sverige etta i den statistik och det system för att bedöma detta som EU har. Först kommer Sverige, sedan kommer USA och sedan kommer Finland. Däremot har vi ganska låga tal när det gäller entreprenörskap. Därför är de frågor som vi nu satsar på, men som inte direkt går att kvantifiera utan har mer med attityder och samhällets tillmötesgående gentemot entreprenörer att göra, viktigare - t.ex. sänkt skatt eller ändringar i regelverk. Vi måste öka förståelsen för och öppenheten gentemot entreprenörer.
Fru talman! Statsrådet har hört detta förr. Det är helt riktigt. Anledningen till att vi upprepar detta är att vi saknar de åtgärder som behövs. Men vi är ändå överens om att det finns en anledning till stor oro. Statsrådet själv pekade ut en del orsaker. Björn Rosengren säger att man har tagit till sig en del av det Småföretagardelegationen har föreslagit. Det är ungefär som när man städar ett hus, dvs. man tar det lättare först och det svårare kommer på slutet. Det blir de svåra bitarna som blir kvar, men de är ganska avgörande. Statsrådet sade i sitt svar att kommuner och landsting ska slippa hela arbetsgivaravgiften på nettotillskottet av nya jobb för nästa år. För egenföretagare är det inte lika generösa villkor. Där ska medges ett "uppskov med inbetalning av preliminärskatt de tre första månaderna". Det sägs ingenting om den svåra, tunga kostnadsbild som finns för särskilt de minsta företagen. Det ges inga garantier som förenklar den byråkratiska delen. Det statsrådet har på hand är att en företagarguide ska lanseras där det ska gå att hitta information från ett tjugotal olika myndigheter. Småföretagaren tvingas rusa runt till olika instanser med stor risk att gå vilse i den byråkratiska djungeln. En annan intressant iakttagelse i svaret, trots talet om att främja kvinnors företagande, är ett uttryck för manssamhället också i arbetslivet. Statsrådets synpunkter på nya företag är att sätta tekniken i första ledet. Det är i och för sig viktigt, men det finns en sektor som är försummad, nämligen tjänste och servicesektorn. Där ingår också det som ibland kallas för hushållsnära tjänster. Den sektorn är stor till sitt omfång men sällan registrerad därför att regelverk och kostnadsbild gör det omöjligt för s.k. vanligt folk. Björn Rosengren skulle behöva ha ett samtal med HSB:s ordförande - en tidigare tungviktare i de socialdemokratiska partileden men med en betydande insikt om servicesektorns betydelse. Det är bråttom, fru talman. Sker inte detta snarast kommer en kraftigt växande svartmarknad att lägga beslag på alltmer ekonomiskt samhällsutrymme, vilket i sin tur innebär att den vita arbetsmarknaden och de lojala löntagarna och företagarna får en relativt sett ännu tyngre skattebörda. Det kan väl ändå inte vara regeringens eller socialdemokratins önskemål. Det är "häftigt" att betala skatt, för att citera ett närstående statsråd till näringsministern. Någon innovation från regeringens sida finns inte för den arbetsmarknad där kvinnor dominerar. Det går att tala om yrkesförbud för stora kategorier kvinnor. Starta gärna företag. De är framtidens hjältar. Men för att återigen låna bevingade ord: Det är männen som fortfarande dominerar. Den mainstreaming som nu är påbjuden i regeringen har tydligen inte nått fram till näringsministern. Budskapet är fortfarande ihåligt när det gäller kvinnors möjligheter till nyföretagande. Nu sade ju statsrådet själv att entreprenörerna är få och att det behövs ett annat tillmötesgående av dem. Detta gäller särskilt, fru talman, för de kvinnliga företagarna. Det skulle vara intressant att höra om näringsministern kunde ge några intressanta och tillmötesgående synpunkter på hur vi uppmuntrar denna viktiga del av företagarsektorn.
Fru talman! Det är lite tråkigt att vi i den här talarstolen använder oss av statistik och kommer fram till helt olika uppfattningar. När jag sade att arbetslösheten ökar för tredje veckan i rad hänvisade jag till AMS statistik. Den kan knappast betraktas som borgerlig propaganda. Det är faktiskt så, ministern, att arbetslösheten ökar jämfört med motsvarande vecka föregående år. Jag läser ur AMS eget papper. Dessutom ökar antalet långtidsarbetslösa och antalet nyinskrivna sökande vid arbetsförmedlingarna. Sedan går jag över till frågan om regelförenklingar. Ministern säger att det känns bra att tre fjärdedelar av Småföretagardelegationens förslag har genomförts. Det märkliga är att småföretagarna inte upplever detta. Ministern har sagt detta förut, men frågar man småföretagarna säger de att det inte stämmer. Det är regeringen som säger att tre fjärdedelar av förslagen har genomförts, men företagarna tycker inte det. Det återstår massor av förslag. Vi har från moderat sida sagt att förslagen ska genomföras. Visa nu, ministern, att fler av förslagen kommer att genomföras i stället för att vara så nöjd med vad som sker. Låt oss titta på frågan om arbetslösheten. Ministern har tagit upp hur det ser ut i EU. Vi är inte bäst i EU. Vi ligger i mitten av EU-länderna i fråga om arbetslöshet. Sedan var det frågan om sänkning av arbetsgivaravgiften. Om nu ministern vill göra någonting, varför är det bara landsting och kommuner som får del av dessa nådens gåvor från ministern och inte privata företagare? Jag upprepar mina tre frågor. Vad avser ministern göra för att bryta de offentliga monopolen inom vården, där framför allt kvinnor arbetar, för att fler ska få jobb? Vilka bättre villkor kommer det att bli för småföretagarna? Planeras det att införas någonting vad gäller hushållsnära tjänster?
Fru talman! Jag börjar med hushållsnära tjänster. Det är väl ingen som tror att om det skulle införas någon form av skattereduktion för hushållsnära tjänster att det skulle lösa våra problem på arbetsmarknaden. Det tror jag inte ens att mina två herrar här tror. Det är inget som löser de problemen. Problemen på svensk arbetsmarknad handlar dels om att vi nu har en situation internationellt sett som klart påverkar detta lilla internationellt beroende land, dels om ett beroende av stora strukturella förändringar inte minst inom de stora företagen. De ägnar sig åt outsourcing och gör olika förändringar, t.ex. automatiseringar och förenklingar, i sina produktionssystem. Det i sin tur leder till förändringar på arbetsmarknaden. Vi sysselsätter inte lika många. Vi sysselsätter allt färre i den typen av företag, samtidigt som vi producerar alltmer med allt högre kvalitet med hjälp av ny teknik. Vi måste se till att stimulera nya branscher och områden. Interpellationen tar upp denna fråga. Där spelar småföretagandet en oerhört viktig roll. Det handlar framför allt om tjänster och produkter med ett stort kunskapsinnehåll, dvs. ett stort förädlingsvärde. Det är det vi ska skjuta in oss på, i stället för att tro att vi löser dessa problem med hjälp av hushållsnära tjänster. En annan fråga gällde landsting och kommunerna, dels att de får 1 % mindre, dels att de slipper arbetsgivaravgifterna om de anställer fler. Det finns förstås en tanke bakom detta. Tanken är att vi vet att kommuner och landsting kommer att anställa alltfler människor. Vad vi vill göra, på grund av den situation som nu råder på arbetsmarknaden, är att försöka tidigarelägga den här typen av anställningar. Det finns ett stort behov av att anställa fler människor inom den offentliga sektorn, och då gör vi så här för att tidigarelägga detta och för att möta det som händer på arbetsmarknaden, de varsel som uppkommer etc. Tror ni att det plötsligt skulle bli fler sysselsatta, fler som jobbade, om vi privatiserade den offentliga sektorn? Det skulle vara samhällsekonomiskt vansinnigt att göra detta. Skulle det bli fler i den offentliga tjänsteproduktionen och fler sysselsatta om vi privatiserade? Det låter lite ologiskt. Där finns ingen lösning. Möjligtvis kan det finnas en lösning, nämligen att vi skulle efterfråga fler tjänster, vilket jag inte är lika övertygad om som herrarna här. Vi kommer inte att efterfråga fler tjänster. Någon måste ändå betala detta, antingen via statsbudgeten eller på annat sätt. När det gäller frågan om småföretagen och den byråkratisering som här målas upp, kan jag säga att jag umgås mycket med småföretagen, både enskilt och med deras organisationer. I stort sett alla säger att vi har ett bra företagsklimat i Sverige. Vi har gjort stora förändringar, och vi behöver göra fler. Det återkommer vi med. Men det här är en process, och det tar sin tid. Vi har flera utredningar som ligger på bordet, och de kommer med förslag under våren. Sedan får vi se hur vi hanterar detta. Avslutningsvis vill jag säga att jag självfallet känner en oro över vad som sker på arbetsmarknaden. Jag följer det noga, och vi vidtar åtgärder där de behövs. Det var min lilla poäng - det var därför jag sade att det var en viss déjà vu - att så sade ni förra gången också, och det blev dessbättre inte så.
Fru talman! Det som står kvar i eldskrift här är att näringsministern inte har kunnat ge besked om vad som skulle kunna göras i det korta perspektivet för att komma till rätta med att arbetslösheten nu ökar, att nyföretagandet kraftigt har minskat och att det fortsätter utför på den kurvan. Jag blev närmast beklämd, fru talman, när näringsministern frågade om vi tror att hushållsnära tjänster kan klara sysselsättningen. Jag upplevde att det låg lite av förakt i hans ton. Det är ju väl att det inte är några kvinnliga företagare här i salen som lyssnar. Det är många kvinnor som startar i den sektorn nu, för att åstadkomma en vit sektor, som det mansdominerade samhället har misslyckats med. Jag känner ett stort bekymmer för att detta tas med den nonchalans som jag kunde tolka i näringsministerns svar. Här är kvinnor duktiga företagare. När Björn Rosengren talar om att det nu krävs mer av framtidens arbetsmarknad, kunskap och annat gäller det också att vara företagare för t.ex. hushållsnära tjänster, om de ska kunna utföras på en s.k. vit arbetsmarknad. Björn Rosengren har förmodligen inte läst HSB ordföranden Gun-Britt Mårtenssons bok, men jag hoppas att han gör det. Där finns många viktiga sanningar också för en näringsminister att ta till sig. När det till sist gäller företagsnedläggelser, fru talman, tror jag att det beror på att mycket är fjärrstyrt. Det gäller företag både i Bengtsfors och i Degerfors. De råkar särskilt illa ut, därför att de har inte sitt ägarskap och sitt engagemang på den lokala orten. Det skulle behövas mycket mer av detta. Jag tror att det är angeläget att främja att små och medelstora företag både kommer till och framför allt får ett intresse att växa. Det är något av det viktigaste som en svensk regering kan tillföra vårt näringsliv. Då kan också sysselsättningen säkras på ett helt annat sätt, än om vi förlitar oss på att det ska ske genom företagsflytt och vi bara flyttar om arbetstillfällen. Det är, fru talman, min förhoppning att det kommer att ske bättre framöver.
Fru talman! Vad jag har talat om i första hand här är det korta perspektivet. I det långa perspektivet när det gäller arbetsmarknaden handlar det om att vi har ordning och reda i statens finanser, att vi har låga räntor och låg inflation och att vi har ett bra statsfinansiellt läge, så att vi kan hantera arbetsmarknaden om vi får en alltför hård lågkonjunktur. Där har vi en bra förberedelse. I det korta perspektivet handlar det väldigt mycket om den typ av frågor som jag har redogjort för. Det handlar om att vi nu stimulerar det som har tagits upp här i debatten, dvs. kvinnligt företagande, och invandrare och den enorma potential och kunskap som finns där. Där lägger vi nu ett förslag om 72 miljoner kronor ytterligare för att stimulera detta. Det handlar också om att vi har en förändring i arbetsmarknadspolitiken. Vi har under dessa år radikalt förändrat arbetsmarknadspolitiken. Det som är adelsmärket i svensk arbetsmarknadspolitik är att vi har en stor flexibilitet, dvs. att vi hela tiden ändrar och förflyttar oss när det gäller åtgärder, innehåll och inriktning under resans gång, beroende på hur det uppkommer på arbetsmarknaden. Det tycker jag att vi har gjort. När det sedan gäller att jag skulle vara emot kvinnligt företagande därför att jag inte är för en skattereduktion av hushållstjänster, har jag svårt att förstå det. Vad jag menar när det gäller långsiktigheten på arbetsmarknaden - det som också har varit ett kännetecken för Sverige - är att vi ska satsa på den typ av tjänster där vi har ett stort kunskapsinnehåll, där vi har ett stort beredningsvärde. Detta är inte uttryck för förakt eller ironi mot alla andra tjänster som måste utföras. Att städa och fixa hemma i hushållet är oerhört viktigt, men vad jag vill uttrycka är att det är inte det långsiktiga, inte det som löser problemen på svensk arbetsmarknad. Jag delar meningen när det gäller arbetsmarknaden i dag att många av den här typen av företag som har uppkommit är styrda internationellt, på ett sätt som många gånger är oacceptabelt.

Fru talman! Lars Elinderson har frågat mig om regeringen kommer att ompröva redan genomförda nedläggningar av tingsrätter för det fall att den kommande utredningen av genomförda förändringar av tingsrättsorganisationen ger vid handen att den lokala förankringen försämrats på berörda orter, eller om kravet på närhet och lokal förankring enbart gäller de tingsrätter som ännu inte lagts ned. Vidare har Lars Elinderson frågat mig om riksdagen kommer att få ta ställning till ett samlat förslag om domstolsorganisation för riket eller om regeringen har för avsikt att fullfölja den tidigare linjen att successivt förändra organisationen, inklusive rikets indelning i domsagor. Hela landet har behov av dömande verksamhet av hög kvalitet. Samhällsutvecklingen har under lång tid gjort det allt tydligare att dagens organisation måste reformeras för att vi även i framtiden ska ha ett väl fungerande domstolsväsende. Som riksdagens ledamöter känner till pågår därför sedan flera år en omfattande reformering av domstolsväsendet. För att ge riksdagen en helhetsbild över pågående och planerade reformer överlämnade regeringen en skrivelse, Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan som överlämnades till riksdagen i mars i år informerade regeringen om hur reformarbetet utvecklats. För att genomföra reformeringen av domstolsväsendet krävs en yttre domstolsorganisation där verksamheten vid varje domstol är av tillräcklig omfattning för att nå högt ställda mål för kvalitet, snabbhet och service. Samtidigt ska domstolsorganisationen möta medborgarnas berättigade krav på geografisk närhet till dömande verksamhet. För att förena dessa mål krävs olika lösningar i olika delar av landet. Under de senaste åren har ett relativt stort antal tingsrätter och domkretsar varit föremål för översyn och förändring. Den organisatoriska lösning som har valts har varit att skapa större domkretsar. I några fall har det skett genom sammanläggning av två eller flera tingsrätter till en större enhet och i vissa fall genom att verksamheten i den nya större domkretsen även fortsättningsvis bedrivs på mer än en ort. I några fall tillgodoses tillgängligheten och den lokala förankringen genom att domstolen har tingsställe på en eller flera orter. Regeringen har regelmässigt underrättat riksdagen om planerade organisationsförändringar. Riksdagens majoritet har ställt sig bakom de av regeringen i handlingsplanen fastlagda principerna och de organisatoriska lösningarna för reformarbetet inom domstolsväsendet De organisationsförändringar som har genomförts har i första hand rört de mindre tingsrätterna. I uppföljningen av handlingsplanen aviserades att regeringen nu har för avsikt att se över tingsrättsorganisationen i storstäderna. Riksdagens justitieutskott uttalade vid behandlingen av uppföljningen av handlingsplanen tillfredsställelse över att organisationen i storstäderna nu ska övervägas. Regeringen har den 1 november 2001 gett generaldirektören i Domstolsverket Stefan Strömberg i uppdrag att utreda Stockholms tingsrätts ledningsfunktioner, organisation och arbetsformer samt att lämna de förslag som översynen föranleder. Om det framstår som lämpligt får utredaren också lämna förslag på förändringar av tingsrättsorganisationen i Stockholms län. Reformarbetet har således inte avbrutits. I uppföljningen av handlingsplanen aviserade regeringen den utvärdering av genomförda förändringar av tingsrättsorganisationen som Lars Elinderson hänvisar till i interpellationen. Vid riksdagsbehandlingen framhöll justitieutskottet vikten av att organisationsförändringar som genomförs följs upp och utvärderas. Arbetet med den närmare utformningen av direktiv för genomförandet av utvärderingen pågår för närvarande inom Justitiedepartementet med ambitionen att besluta om direktiven före årsskiftet. Avsikten är att resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för regeringens inriktning av det fortsatta arbetet med att reformera tingsrättsorganisationen. Det vore därför olämpligt att föregripa det arbete som ska utföras inom ramen för utvärderingen eller att spekulera om utfallet av denna utvärdering. Mot den bakgrunden är det nu för tidigt att besvara Lars Elindersons frågor. Avslutningsvis vill jag framhålla att även om det ankommer på regeringen att besluta om rikets indelning i domsagor och därmed om antalet tingsrätter, så har regeringen valt att informera riksdagen om planerade organisationsförändringar. Regeringen återkommer självfallet till riksdagen med information om resultatet av utvärderingen och om hur regeringen ser på den fortsatta reformeringen av tingsrättsorganisationen.
Fru talman! Jag kan i och för sig ha en viss förståelse för att jag inte kan få svar på de konkreta frågor jag ställer, men jag är ändå lite besviken över utformningen av detta interpellationssvar. I stort sett uppfattar jag det som en redovisning av vad som faktiskt har skett under senare år och de tankar som regeringen redan tidigare har redovisat när det har gällt domstolsorganisationen i landet. När jag hade läst det pressmeddelande som låg till grund för min interpellation avvaktade jag ett par veckor i väntan på att få besked om direktiv gällande den utvärdering man avser att göra. Anledningen var formuleringarna i själva pressmeddelandet, där det står att det finns skäl att göra en utvärdering av förändringar eller försämringar på grund av minskad lokal förankring. Jag tolkar det som att statsrådet har en lite annan inriktning än sin företrädare, som redan från början valde att gå till riksdagen och be om ett bemyndigande att genomföra en förändring successivt och fortlöpande och sedan komma tillbaka till riksdagen och redovisa vad man faktiskt har gjort eller vad man, i vissa fall, avser att göra i framtiden. Från vår sida har vi varit kritiska mot själva handläggningen av denna fråga. Vi tycker att det är rimligt att se över domstolsorganisationen. Vi kan också ställa upp bakom en hel del av de principer både statsrådet och hans företrädare har redovisat som ska ligga till grund för en framtida domstolsorganisation, men vi tycker att det är lämpligt att göra en sådan bedömning i ett sammanhang och inte genomföra, som vi uppfattar det, ad hoc-lösningar beroende på tillfälliga situationer. Det mest extrema är att man, när en domare går i pension, lägger ned tingsrätten därför att man inte kan rekrytera en efterträdare, som har skett i något fall. Vi vill alltså ha grundläggande principer för vilka idéer som ska ligga till grund för vår domstolsorganisation, där också frågan om den lokala förankringen ska finnas med. Redan innan förändringen som påbörjades för några år sedan hade vi i vårt land, i förhållande till jämförbara länder, relativt få lokala domstolar med tanke på antalet invånare i respektive domsaga eller motsvarande. Vi kan jämföra t.ex. med Norge, Danmark eller Finland, eller än hellre med en del länder på kontinenten. Detta har tidigare i varje fall inte ansetts vara en fördel. Det har i vissa sammanhang naturligtvis inneburit att frågan om den lokala förankringen har fått lösas på andra sätt. Förändringen av domstolarnas arbetsuppgifter, då man plockade bort bl.a. inskrivningsverksamheten och bouppteckningsverksamheten, var motiverad med hänsyn till de stora domstolarnas behov. Men de små domstolarna fick ett minskat tjänsteunderlag för sin verksamhet, som inte diskuterades utifrån domstolarnas dömande uppgifter utan enbart utifrån domstolarnas administrativa uppgifter. De två frågor jag ställde, fru talman, avsåg inte innehållet eller de grundläggande principerna för domstolsorganisationen i framtiden - jag förstår att statsrådet kan ha svårt att svara på sådana frågor nu - utan hur regeringen tänker hantera frågan formellt. Kommer man att bedöma förändringar och försämringar i den lokala förankringen på de orter där tingsrätten eller domstolen redan lagts ned på samma sätt som man bedömer situationen på de orter där det inte ska ske någon förändring? Kommer man i framtiden att ge riksdagen möjlighet att ta ställning till en samlad princip för hur vi ska organisera domstolsväsendet i vårt land?
Fru talman! Det är glädjande att vi nu får en utvärdering av dessa reformer som också är sanktionerad av justitieministern. Det skulle behövas mer sådant på andra områden av regeringens verksamhet. Domstolsverket och regeringen har under ganska lång tid kört sitt eget tingsrättsrace, trots protester bl.a. här i kammaren. En utvärdering är bra, även om den kommer i senaste laget. Dock har flera personer med ansvar för Domstolsverket fullföljt sin planering på den linje man har varit inne på. Man trodde att det skulle fortsätta så och inte att man skulle stoppas av någon utredning. T.ex. har Örebro tingsrätt med anledning av detta anskaffat ett centralt bankpalats, som sannolikt skulle inrymma Karlskoga och Lindesbergs tingsrätter. Ryckigheten i ordergivningen leder nu till en hel del merkostnader. Jag hoppas att det inte drabbar domstolarna och undrar om justitieministern har någon synpunkt på det. Den lokala förankringen är väldigt viktig. Jag kan leva med större domkretsar med tingsställen eller verksamhet på flera platser, men en intressant aspekt är lekmannainflytandet. En viktig tanke bakom systemet med nämndemän är att de ska ha en viss lokal förankring. Ska man samla allting i ett enda justitiepalats i varje län? Jag vet inte vilka visioner som har funnits på Justitiedepartementet eller Domstolsverket. Det vore kul att höra justitieministerns syn på den frågan.
Fru talman! När vi nu ska göra en utvärdering vill jag inte säga saker som kan uppfattas som förutfattade meningar eller som att jag spekulerar i hur det ska bli. Det är möjligt att jag är extra försiktig, men jag vill vara det. Jag tycker att det är viktigt att man gör en ordentlig utvärdering av det som har skett, med undantag för det som gäller Stockholms tingsrätt. Det är också viktigt att det genomförs av en myndighet som inte på något sätt kan föranleda misstankar om förutfattade meningar. Regeringen återkommer, som jag sade, självklart till riksdagen med information om resultatet av denna utvärdering och om hur regeringen ser på den fortsatta reformeringen av tingsrättsorganisationen. Det finns alltid skäl för och skäl emot att lägga samman tingsrätter. Men det är just denna utvärderings resultat som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Jag har avsikten att informera riksdagen om allt som sker i denna fråga alldeles öppet.
Fru talman! Jag får ha respekt för justitieministerns ambition att vara opartisk i denna fråga. Jag uppfattar det fortfarande positivt, på samma sätt som jag uppfattade pressmeddelandet, och tror att man med öppet sinne prövar eventuella fortsatta förändringar av domstolsorganisationen. Jag tycker att frågan om riksdagens uppgift och roll är viktig i sammanhanget. Jag skulle vilja - det bör inte påverka själva utvärderingen - att justitieministern tar ett resonemang kring den frågan. Den stora principfråga som vi har varit oeniga om när det har gällt domstolsorganisationen under de senaste åren är frågan om regeringens och Domstolsverkets bemyndigande att i efterhand rapportera förändringar i domstolsorganisationen. Jag tycker inte att det är en riktig princip. Om man efter den utvärdering som nu kommer att ske har grunderna för hur organisationen ska se ut tycker jag, återigen, att riksdagen ska få en möjlighet att ta ställning till en samlad bild av vilken indelning i domsagor och domkretsar vi ska ha i det här landet. Det är viktigt inte minst för att vi också ska kunna ta ställning till andra aspekter av förändringar i domstolsorganisationen. Det gäller t.ex. det förhållandet att de lokala domstolarna också är en del av infrastrukturen på många små orter. När det gäller den kommun som jag kommer ifrån kan vi konstatera att uppdragen till de lokala advokaterna i stort sett försvann när tingsrätten försvann för bara några månader sedan. Så är det. Åklagarna och domstolarna engagerar oftare advokater som är sysselsatta på samma ort som domstolarna är belägna i. I min kommun har det inneburit att advokaterna nu överväger att flytta sin verksamhet. En grannkommun, Ulricehamn, genomgick samma förändring 1974. Det finns i dag ingen praktiserande advokat i Ulricehamn. Jag tror att det fanns sex eller sju stycken förut. Det här är en förändring som också måste vägas in i den bedömning som vi gör när vi diskuterar den framtida domstolsorganisationen. Jag skulle gärna vilja ha åtminstone ett litet resonemang kring hur frågan ska hanteras i framtiden.
Fru talman! Jag vill återkomma till frågan om det finns några synpunkter på att den dömande verksamheten i t.ex. Örebro tingsrätt inte ska bli lidande av den ryckighet som har föranletts av ordergivningen och de snabba kasten. Likadant undrar jag om det finns några synpunkter på lekmannainflytandet i domstolarna när det gäller behovet av att det är lite lokalt. Det kan bli problem om alla nämndemän ska samlas på ett enda ställe per län.
Fru talman! Om det här på något sätt skulle fortsätta, vilket jag vill understryka att vi inte vet någonting om, kommer riksdagen att få information inför föreslagna förändringar. Jag ser inga som helst skäl till att vi inte skulle ha största möjliga öppenhet. Men jag vill understryka att vi nu har en utvärdering. Vi får se vad den leder till. När det sedan gäller Örebro vet jag inte. Men att det här stannar upp och att vi gör en utvärdering skulle i och för sig kunna innebära att det blir en oro på olika ställen där man har förväntat sig det ena eller det andra. Men det viktigaste är att vi nu får en ordentlig utvärdering och att den görs så ordentligt att den kan ligga till grund för ett eventuellt fortsatt reformarbete eller för att vi kommer fram till att det inte ska göras något mer. Det är det som det är fråga om. Jag hoppas att herrarna är nöjda med det svar som jag kan ge i dag. Jag kommer att informera om direktiven och det fortsatta reformarbetet så fort som möjligt.

Fru talman! Sven-Erik Sjöstrand har frågat mig vilka åtgärder som jag, på ett antal punkter, avser att vidta när det gäller arbetet inom EU med rambesluten om åtgärder för att bekämpa terrorism och om en europeisk arresteringsorder. Sven-Erik Sjöstrand har således frågat mig om jag avser att verka för att en politisk överenskommelse om förslagen inte träffas vid rådsmötet den 6-7 december samt om jag avser att vidta några andra åtgärder för att garantera att de nationella parlamenten bereds tillfälle att göra en grundläggande analys av förslagen. Han har vidare frågat mig, särskilt mot bakgrund av det förslag till granskningspanel som framförts av Human Rights Watch, vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma en grundlig rättslig analys av förslagen och deras implikationer för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Sven-Erik Sjöstrand har även frågat mig om jag avser att motsätta mig förslaget till definition av terrorism. Slutligen har han frågat mig om jag kommer att motsätta mig att kravet på dubbel straffbarhet tas bort i rambeslutet om en europisk arresteringsorder samt på vilket sätt jag avser att garantera EU medborgarnas rätt att söka asyl i ett annat EU-land. Det har nu gått drygt två månader sedan terroristattackerna i USA den 11 september. Ingen har hittills tagit på sig skulden, och ingen har försökt att förklara motiven. Alla konsekvenser av det som hänt kan vi inte överblicka ännu. Att effekterna blir kännbara såväl nationellt som internationellt är däremot uppenbart. Regeringen gör allt som står i dess makt för att de skyldiga ska kunna spåras och straffas. Vi bidrar också med full kraft till arbetet med att förhindra att någonting liknande händer igen, i USA, i Sverige eller någon annanstans i världen. Sverige stöder därför alla strävanden som görs för att analysera vilka åtgärder som behöver vidtas för att effektivisera kampen mot terrorism. I det arbetet är det naturligt att man inom EU säkerställer att medlemsstaternas lagstiftning är så utformad att den inte kan utnyttjas för att begå terroristbrott. Det finns därför ett mervärde i att på EU-nivå utforma gemensamma definitioner av vilka handlingar som ska anses utgöra terroristbrott, att förutsättningarna för att överlämna misstänkta personer förbättras och att det sker snabbare. På så sätt skapas ett gemensamt rättsområde som underlättar det rättsliga och polisiära samarbetet. För att kunna träffa en överenskommelse om rambesluten den 6-7 december krävs att enighet nås i alla frågor. Om så sker ser jag ingen anledning att motsätta mig en politisk överenskommelse. En sådan överenskommelse sker för Sveriges del med förbehåll för riksdagens godkännande. Jag anser att den svenska riksdagen har goda möjligheter att ta del av och påverka förhandlingsarbetet. Företrädare för Justitiedepartementet träffar med jämna mellanrum ledamöterna i justitieutskottet dels vid utskottets ordinarie sammanträden, dels vid möten med utskottets EU-grupp. Vid dessa möten ges information om förhandlingsläget och ledamöterna får möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Dessutom redogör jag i EU-nämnden inför varje rådsmöte för vilka frågor som ska behandlas och vilken position jag anser att Sverige ska inta. Även vid dessa sammanträden ges möjlighet att föra fram de synpunkter man anser ska vara styrande för det svenska förhandlingsarbetet. Det är självklart att de åtgärder som vidtas i EU för att skydda medborgarna mot terrorism måste uppfylla våra krav på rättssäkerhet och skyddet av de grundläggande fri och rättigheterna. Förslaget från Human Rights Watch om inrättandet av en granskningspanel rör formerna för insyn i EU:s förhandlingsarbete. Det är väl känt att Sverige aktivt arbetar för att förhandlingarna i rådet ska präglas av så stor öppenhet som möjligt. Vid ministerrådets möte den 16 november träffades en politisk överenskommelse om definitionen av terroristbrott. Den är utformad på ett sådant sätt att brottslighet i samband med opinionsbildning, såsom upplopp i samband demonstrationer och andra former av civil olydnad, inte omfattas. På svenskt initiativ kommer rådet dessutom att anta en deklaration där detta uttryckligen anges. Att ta bort kravet på dubbel straffbarhet, dvs. att gärningen även är straffbar i den stat som ska överlämna en person, är givetvis inget självändamål. Men erfarenheterna har visat att just detta krav tenderar att fördröja och försvåra ett effektivt rättsligt samarbete. Om vi ska kunna uppnå målet med ett område av frihet, säkerhet och rättvisa måste vi överväga hur vi ska kunna undanröja hinder av detta slag. Vi ställer inte upp ett sådant krav när vi utlämnar någon till våra nordiska grannar. Enligt min mening bör samma synsätt få genomslag inom EU. Förslaget medför inte på något sätt att medlemsstaternas skyldigheter att pröva en persons skyddsbehov enligt Genèvekonventionen inskränks. Förslaget ger också uttryckligen en möjlighet för en medlemsstat att temporärt avbryta tillämpningen av rambesluten mot en medlemsstat som vid upprepade tillfällen åsidosätter grundläggande mänskliga rättigheter. För att kunna förebygga och bekämpa terrorism krävs åtgärder på många plan, men en viktig beståndsdel är att lagstiftningen innehåller de verktyg som krävs, både i Sverige och inom ramen för det internationella samarbetet. Detta arbete måste dock ske på ett sådant sätt att rättstatens principer upprätthålls. Vi får inte låta våra egna åtgärder spä på den rädsla och osäkerhet i samhället som terrordåden redan har skapat. Då skulle vi bara spela terroristerna i händerna. Kampen mot terrorism måste föras med demokratins medel.

Fru talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaren på mina frågor. Nu är jag i och för sig inte helt nöjd med svaren. Men de kanske kan kompletteras under debatten. Efter den ohyggliga terrorattacken i New York den 11 september har arbetet med att anta ett antal rättsakter inriktade på bekämpandet av brottslighet inklusive terrorism starkt påskyndats. Dagordningen för hur detta ska göras tycks sättas i USA och i EU och accepteras i ett slag. Det som får stryka på foten är demokratin och rättssäkerheten. Det finns också många som har reagerat på liknande sätt i EU I svaret skriver justitieministern att det är naturligt att man inom EU säkerställer att medlemsstaternas lagstiftning är så utformad att den inte kan utnyttjas för att begå terroristbrott. Även om jag inte är någon jurist vill jag säga att lagstiftningen hela tiden är en balansgång och en avvägning mellan vad som är möjligt och rimligt med tanke på rättstradition, graden av öppenhet i samhället, rättssäkerhet och att människor inte ska dömas bara på grund av misstankar. Att till hundra procent skydda sig mot brottslighet eller terrorism är säkert omöjligt om vi inte vill ha en verklig polisstat där människors frihet är starkt åsidosatt. Att förändra i grundläggande lagstiftning är stora saker. Det är inte bara att EU:s statschefer eller justitieministrar träffas intensivt under några månader för att uppnå politisk enighet. När en sådan fruktansvärd terrorattack drabbar ett land drabbas landet av både sorg och panik. Kanske det också råder vissa panikstämningar i EU. Det verkar som att ni justitieministrar har erhållit en beställning på en strängare lagstiftning och att resultatet ska nås mycket snabbt utan folklig debatt. Vilken legitimitet leder ett sådant agerande till? Rättssystemen skiljer sig väldigt mycket åt inom EU. Ett exempel på det är en dom i AD. Det var en person i Sverige som blev avskedad på grund av att personen hade blivit dömd i Italien. AD ansåg att domen var så dåligt underbyggd att man inte kunde räkna med den. Detta tyder inte på ett pålitligt rättssystem. Men det har förhoppningsvis förbättrats i Hur är det i kandidatländer som Rumänien, Polen och Tjeckien? Kan man lita på varandras rättssystem så mycket att man kan ömsesidigt erkänna dem och lita på att utlämningen enligt en europeisk arresteringsorder är helt okej? Kommer det att vara tillräckliga undantag för den europeiska arresteringsordern? När det sedan gäller förslaget till rambeslut är Sveriges ståndpunkt bra att iaktta återhållsamhet med vad som ska betecknas som terrorism. Beteckningen terrorism måste förbehållas handlingar som leder till att människor dödas, allvarligt skadas eller utsätts för allvarlig fara. Det gäller också handlingar som leder till omfattande förstörelse eller som injagar skräck hos befolkningen. En mycket viktig gränsdragning måste gälla sådan brottslighet som sker i syfte att bilda politisk opinion men som inte bör betecknas som terrorism. Av interpellationssvaret ser vi att rådet på svenskt initiativ ska anta en deklaration där detta uttryckligen anges. Eftersom jag vet att justitieministern har varit - kanske är han fortfarande det - en mycket bra fotbollsspelare vill vi i Vänsterpartiet tacka ministern för detta mål.

Fru talman! Också jag vill inleda med att tacka ministern för svaret. Jag ser det som väldigt positivt att Sverige nu delvis har lyckats i arbetet inom EU när det gäller att begränsa risken för att politisk opinionsbildning kan definieras som terrorism. Samtidigt, fru talman, vill jag lyfta upp problemet med definitionen av terrorism. Det här är inte någonting som är nytt, utan det har diskuterats i FN i väldigt många år. Sett till definitionen av terrorism är de flesta brott som det talas om egentligen tidigare straffbelagda - mord, tagande av gisslan, utpressning osv. Det här är alltså redan brott. Men sedan har vi gränsdragningen när det gäller om man ska bedöma det som terrorism. I EU-diskussionen är brott terroristiska när de begås medvetet mot ett land, mot dess institutioner eller folk, i syfte att hota eller skrämma. Det gäller då politiska, ekonomiska och sociala strukturer eller samhällssystemet. Det handlar egentligen om gärningsmannens motiv. Sådana definitioner är aldrig juridiskt problemfria. I just denna diskussion är det oerhört viktigt att få en riktigt juridisk stringens i förslaget. När vi i riksdagen får information i justitieutskottet och i EU nämnden är det ständigt ett förhandlingsarbete som pågår. Delvis vet vi Sveriges ställningstagande och vilka linjer man tänker driva från svenskt håll, men vad förhandlingarna sedan slutar i och exakt hur lagstiftningen, formuleringarna, kommer att se ut har vi ingen möjlighet att här ta ställning till. Fru talman! Det är också problem när det gäller den europeiska arresteringsordern. Vi har fått väldigt mycket information om detta förslag. Tyvärr har förslaget förändrats i stort sett från gång till gång när vi fått information; detta utifrån förhandlingsläget. Från början var det en negativ lista. Man skulle lista vilka brott som inte skulle vara med. Nu är vi inne på en positiv lista. Där listas vilka brott som ska tillhöra. Man diskuterar undantagsregler osv. Det är en omöjlighet för oss i riksdagen, i justitieutskottet och i de politiska partierna, att över huvud taget inta en ståndpunkt utifrån en information där mycket viktiga delar saknas. I diskussionen vill jag också, fru talman, när det gäller den europeiska arresteringsordern lyfta upp att vi inte riktigt kan se att likheten - vi har ju inte har sådana här krav mellan de nordiska länderna - skulle kunna vara giltig rent generellt. Inom EU har vi ju också olika rättssystem. Vi har det anglosachsiska rättssystemet. Vi har det franska rättssystemet. Vi har det rättssystem som finns i Norden. Det är alltså stora olikheter. Där ser vi i Vänsterpartiet stora problem med att kunna ta ställning till ett förslag innan det över huvud taget är ordentligt utrett. När det gäller den sista lilla möjligheten, att man från ett medlemsland temporärt ska kunna avbryta tillämpningen om grundläggande mänskliga rättigheter åsidosätts, undrar jag om justitieministern anser att Storbritanniens beslut om att kunna hålla människor häktade under obegränsad tid vid vissa tillfällen skulle vara en anledning till att faktiskt avstå från tillämpningen om detta skulle genomföras.
Fru talman! Det är glädjande att det inom EU går framåt på det rättsliga området. Däremot är orsaken till att det nu går framåt självklart mindre glädjande. Några av de värsta stolpskotten i de utkast som vi sett i justitieutskottet har av justitieministern ensam, eller i samarbete med andra, motats i grind. Jag har några undringar angående främjandet, inte själva definitionen av terroristbrott. Kanske kunde justitieministern nämna något om vad som hänt i det avseendet, för det har jag inte sett några kommentarer om. Likaså gäller det tanken på att börja tillämpa detta med kronvittnen och hur de diskussionerna artar sig. Som föregående talare var inne på ger utvecklingen i vissa medlemsstater, t.ex. England, verkligen anledning till oro när det gäller den europeiska arresteringsordern. Också här blir det intressant att se var vi slutligen landar, med tanke på det kattrakande fram och tillbaka som tydligen försiggår på sammanträdena. En anledning till att man är lite orolig är också att man inte vet hur det slutar förrän det blir en slutförhandling. Justitieministern går då in i ett rum och kommer sedan ut med en överenskommelse som vi då har att leva med. En annan del, som egentligen inte berör den fråga som behandlas här - terroristpaketet - gäller frysningen av vissa finansiella tillgångar; detta efter det här med FN:s sanktionskommitté. Detta har ju drabbat vissa människor i vårt land. Jag har inte särskilt svårt att leva med att man slår till och belägger egendom med kvarstad. Däremot blir det häpnadsväckande att kunna konstatera att det inte finns några som helst möjligheter till överprövning. Såvitt jag förstår kan de här tillgångarna i praktiken vara frysta hur länge som helst. Därför hoppas och förutsätter jag att justitieministern med kraft tar upp detta även i sina samtal med övriga justitieministrar på EU-nivå. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar också om det.
Fru talman! Vi får väl se om jag hinner med allting denna gång. Om inte får jag ta fortsättningen nästa gång. Självklart förhandlar jag inte ensam om de här sakerna, utan mycket har gjorts tidigare. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi fick med den här definitionen i EU. Det var nämligen en ganska förvirrande diskussion där en del sade: Självklart ska vi undanta demokratiska rättigheter. Ja, vi får verkligen hoppas att man har den inställningen, men det var inte det som det var fråga om. När man utövar de demokratiska rättigheterna och ändå begår brott är det inte terrorism. Det har vi nu uttryckligen fått inskrivet. Sedan en annan sak som inte riktigt har kommit fram. Det är helt riktigt så som det beskrivs här. Det förhandlas, förhandlas och förhandlas. För svensk del var det väldigt mycket i fredags. Jag tyckte att det kändes fel att jag själv skulle ingå, även om det bara var en politisk överenskommelse. Därför lade jag också en parlamentarisk granskningskontroll, alltså just för att få en överblick. Dessutom översätts det ibland på ett sätt som man inte är riktigt nöjd med. Definitionen av terrorism tycker jag ändå - såvitt nu kan överblickas - har landat väldigt bra. Vi har fått med de saker som vi ville ha med. Danmark förde in en sak som också diskuterades i EU-nämnden, nämligen att frihetskämpar ska undantas - vi diskuterade bl.a. ANC, och Danmark har ju sin andravärldskrigshistoria att tänka på. Jag tycker att det var bra, för det var de här sakerna som var viktiga. Det är riktigt att den europeiska arresteringsordern har ändrats och den kommer säkert att ändras igen, vilket på sitt sätt kan beklagas. Det här är något som många länder har stora bekymmer med. England har nämnts här som ett exempel. Jag håller med om att England går alldeles för långt. Dessutom har man nu begärt undantag från Europakonventionen. Man har stora problem när det gäller dubbel straffbarhet. De här sakerna har andra länder mycket större problem med än vad Sverige har. Vi ändrar oss inte så mycket. Vi kan dock konstatera att det förändras vid varje diskussion och vid varje möte i Coreper, när det gäller artikel 36 osv. Det kommer säkert att ändras igen. Vad som blir kvar får vi väl så småningom se. Likaså gäller det vilka undantagen då kommer att vara. För svensk del har vi redan sagt att det är oacceptabelt att tänka sig att lämna ut personer som inte ens är straffmyndiga, som redan är straffade osv. Låt oss återkomma till den saken! Vi har alltså inte ingått någon överenskommelse, utan det har diskuterats om listor. Det är ungefär där som det slutade. Vad gäller frysning av tillgångar tror jag att vi alla känner en viss frustration över ett system som är olikt det svenska. Samtidigt är det i enlighet med FN stadgan. Problemet är att detta sedan den 11 september är riktat direkt mot enskilda personer. Jag föreslår inte att vi ska gå tvärtemot FN. Däremot tycker jag att vi ska ha kurage, att vi ska våga, att ifrågasätta den ordning som nu förs. Är det verkligen rätt tidpunkt? Kan man verkligen på 48 timmar gå igenom alla de här personerna? Vad har man för möjlighet att begära rättelse? Vad är det för underlag? Vad behövs från de här länderna om det krävs ytterligare material? Därför har vi på Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet nu tillsatt en arbetsgrupp - arbetet påbörjas i dag - som har till syfte att bjuda in de andra nordiska länderna för att se över just rättssäkerheten vad gäller de beslut som vi inte själva kan påverka i Sverige.
Fru talman! I samband med den här diskussionen talar vi också om att införa militärdomstolar, att listor på misstänkta terroristorganisationer dyker upp, enskilda personers tillgångar fryses och misstankar riktas mot personer och organisationer utan klara bevis. Såvitt jag vet har över 1 000 personer blivit arresterade efter attentaten i USA, och bevisen tycks inte vara vare sig starka eller klara i många av dessa fall. Det kan inte så vi vill att det ska gå till inom EU. Det enda man kan se klart i denna dimma av alla förslag som dyker upp är att vi med raketfart är på väg att skapa en gemensam rättsordning, ett rättssamhällets EMU utan folkomröstning, utan att få en ordentlig offentlig debatt, och debatten är viktig. I fredags och lördags hade Sveriges riksdag förmånen att ha Europas talmän samlade till konferens här i Riksdagshuset. Såvitt jag förstår blev en viktig slutsats av denna konferens att de nationella parlamenten måste få försvara och förstärka sin roll, värna dialogen med medborgarna i det europeiska och internationella samarbetet samt att de nationella parlamenten måste stärka sin roll. Det är därför det är viktigt att ha den här debatten. Det behövs en analys, och det behövs verkligen en samhällsdebatt i dessa frågor. Det är trots allt så att vi här i riksdagen är lagstiftare. Men det är svårt när vi inte kan få all den information som behövs och när vi inte kommer så nära EU:s arbete. Det är, som Alice var inne på, svårt. Att ha fyra fem olika variationer av vissa rambeslut och få tillgång till all information, få den uppdaterad och ställa de rätta frågorna är inte det lättaste. I svaret säger justitieministern att den 16 november träffades en politisk överenskommelse om definitionen av terroristbrott. Denna definition har jag ännu inte sett, och jag sitter ändå med i EU-nämnden och är ersättare i justitieutskottet. Vem har sett artiklarna i detta förslag? Jag tror inte att så många i riksdagen har gjort det, och ändå är det här en politisk överenskommelse. När det gäller informationen är det naturligtvis bra att Justitiedepartementet har en kontinuerlig dialog med justitieutskottet. Den dialogen är väldigt bra. Själv är jag med som Vänsterpartiets representant i justitieutskottets EU-grupp. Vi brukar ha ungefär fyra möten per riksdagsår. Den information som vi får är bra, men det blir bara synpunkter och information. Det är inte så att man fattar några beslut. Den informationen med några enstaka ledamöter kan aldrig leda till en allsidig och kritiskt analyserande debatt som vi kan ha när frågan hanteras och bereds i riksdagen. Debatten bör också i största möjliga utsträckning ske offentligt, så att dialog kan skapas med fler i samhället. Det är den tradition som vi har i Sverige, och därför känns det jättekonstigt när vi ser att mer och mer tas av EU, mer och mer tas av er som är statsråd. Visst, ni kan vara duktiga, men jag tror att många av oss som är förtroendevalda vill delta i den debatten. Vi tycker också att det är oerhört viktigt att grupper som Amnesty och andra frivilliggrupper är med och diskuterar, och naturligtvis måste våra lagexperter vara med i den diskussionen.
Fru talman! Det är mycket glädjande att man nu har tagit initiativ för att diskutera frågan om frysning av tillgångar och de problem som finns runt det. Mycket av det här bör ifrågasättas ur rättssäkerhetsaspekten - att inte ens veta var man ska kunna överklaga något beslut är en så grundläggande brist att det onekligen krävs en granskning och ett ifrågasättande. Jag är glad över att den svenska regeringen nu tittar på detta. Sedan vill jag lyfta fram en kritik som jag tycker är ganska viktig, och det gäller inte enbart den här lagstiftningen. Det här området är oerhört viktigt, och det har hänt väldigt mycket snabbt efter den 11 september. Vi diskuterar mycket informationen till justitieutskottet och EU-nämnden. Men det jag saknar är den offentliga debatten, att ha en möjlighet att inom partierna ha en mera djupgående debatt, att ha en debatt med allmänheten.

Men man får inte en möjlighet att få det breda underlaget. När väl den politiska överenskommelsen har skett - även om vi här i riksdagen de facto ska fatta beslut om den exakta lagstiftningsändringen - är möjligheten att göra några enskilda förändringar i ett sådant förslag väldigt små. Man får i så fall frångå hela överenskommelsen. Det här blir en broms i ett förändringsarbete, något som kan vara viktigt.
Fru talman! Jag skulle bara vilja att justitieministern kort berörde kronvittnestanken som finns med i paketet. Det är en intressant avväg när det gäller effektivitet och rättssäkerhet och absolut inte självklart i den svenska rättstraditionen. Men det är eventuellt nödvändigt att hålla en sådan sak öppen för att verkligen med kraft kunna bekämpa terrorismen och framtida terrorism. Vad gäller debatten och förankringen kan jag konstatera att vi förhoppningsvis, jag och justitieministern, är på samma linje. En hel del av de här frågorna ligger på EU-nivå sedan några år. Några av oss tror att det är nödvändigt att de ska lösas där, för brottsligheten är gränsöverskridande. Då kommer man med nödvändighet fram till att en del av frågorna ska flyttas upp. Problemet med parlamentariskt inflytande handlar snarare om att vi saknar den gedigna, reella och hederliga konstitution som vi skulle vilja se i EU, som skulle ha en bra maktbalans och ge mer inflytande till parlamentet. Det sista var mera ett debattinlägg mot mina kolleger från Vänsterpartiet.
Fru talman! Låt oss inte nu utveckla det här till en allmän EU-diskussion vilken jag gärna har i något annat sammanhang. Där tror jag att Socialdemokraterna och Folkpartiet står nära varandra och har samma inställning. Men jag föreslår att vi tar det vid ett annat sammanhang. Jag ska i stället svara på konkreta frågor. Kronvittnen - nej. Det är någonting som jag direkt är motståndare mot. Det var inte uppe till diskussion, men vår inställning är lika klar som tidigare. Jag vet att det finns andra länder som har det här problemet. Främjande är alltså förberedelse och försök, och jag tycker att det är helt rimligt att det ska vara med. Återigen vill jag ha en parlamentarisk granskning och kontroll. Det här ska inte gå vidare om inte EU nämnden ger sitt stöd. Vi har alla möjligheter att utveckla en dialog. Vi har sagt att vi kommer när helst justitieutskottet kallar. Vi vet att det nu har begärts en riksdagsdebatt. Det är jättebra. Jag ställer upp på alla saker så långt det går, men vi är ändå inställda på att försöka nå en överenskommelse med de rättssäkerhetskrav som ställs den 6-7 december.
Fru talman! Jag tycker att det är glädjande att justitieministern är så positiv till att det ska vara en särskild debatt om den här frågan. Det kan lyfta upp det hela och bli en debatt som allmänheten kan ta del av. Vi tycker i Vänsterpartiet att det behövs ett internationellt samarbete för att komma åt och bekämpa terrorism, liksom det behövs mot den organiserade brottsligheten. Men det betyder inte att man ska harmonisera allting. Vi har våra rättstraditioner, där vissa saker går ganska långsamt. Det är fråga om stora komplicerade frågor. De är komplicerade också därför att vi bär med oss rättstraditionerna. Jag tror inte att man behöver vara jurist för att förstå det. Majoriteten av svenska folket ska förstå innebörden i lagen och tillämpningen av den. Det är oerhört viktigt. Regeringskansliet har gett ut broschyren Hur en lag kommer till. Den beskriver hur lagar stiftas i Sverige på ett lättfattligt sätt. Men verkligheten är ju lite mer komplex. Regeringskansliet bör nog snart ge ut en ny broschyr eftersom det har hänt mycket på det här området. En s.k. roadmap för rätts och inrikesområdet är mycket omfattande. Utvecklingen går väldigt snabbt. Det är inte lätt för oss att ta del av all information. Såvitt jag har förstått var förslaget om en europeisk arresteringsorder tänkt för framtiden. State Watch nämner året 2010 som en tidpunkt för när ett sådant förslag kan genomföras. Man kan inte genomföra ett förslag av den typen på en månad utan att det bildas en stark opinion och utan att det kommer att begås stora fel i framtiden.

Fru talman! I takt med att konjunkturen viker verkar ansvaret för den ekonomiska utvecklingen gradvis flyttas längre och längre bort från Rosenbad, Stockholm och regeringen, längre och längre bort i förhållande till vår omvärld. Så var det inte när vi hade högkonjunktur. Då låg ansvaret mitt i Rosenbad, och då fick högkonjunkturen ersätta behovet av en ekonomisk politik. Det har lett till att vi, när vi nu ser molnen börja mörkna över den ekonomiska himlen och den ekonomiska utvecklingen, också allt tydligare ser bristerna. Vi ser att regeringen, socialdemokratin, har svikit när det gäller arbetslösheten, svikit när det gäller utanförskap och segregation, svikit när det gäller kampen mot den växande ohälsan och sjukfrånvaron och svikit när det gäller tillväxtpolitiken. I dag ska vi behandla en budget som redan när den skrevs byggde på förlegade förhoppningar - förhoppningar som var än mer förlegade när budgeten presenterades. I våras, i somras och i höstas kunde vi se hur tecknen på en kraftfull ekonomisk nedgång blev allt tydligare. De tragiska händelserna den 11 september förstärkte detta och gjorde osäkerheten än större. Men regeringen sade bara en sak: Det finns ingen anledning att ändra bedömningen av den ekonomiska utvecklingen. Därmed lät man också den utgiftspolitik som man hade föreslagit ligga fast. Därmed lät man bli att även fortsättningsvis vidta de åtgärder som skulle kunna stärka tillväxtkraften i den svenska ekonomin och bidra till en bättre utveckling, bidra till ett mjukare fall i konjunkturen och bidra till en snabbare uppgång. Att regeringen har sagt att vi de kommande åren kommer att få en minskande arbetslöshet ska ställas mot att vi nu ser hur konjunkturen har vänt också när det gäller sysselsättning och arbetslöshet. Att regeringen har sagt att vi de kommande åren kommer att ha en högre tillväxt och utveckling ska ställas mot att den faktiska verkligheten är en annan. Regeringen har använt kartan i stället för verkligheten när det har skilt mellan karta och verklighet. Därmed har vi också en situation där regeringen håller på att tappa kontrollen över de offentliga utgifterna - en situation där vi nu går in i en lågkonjunktur med mörka förutsättningar både när det gäller sjukfrånvaro och när det gäller arbetslöshet - dessutom gäller det en lång rad olika områden. I samband med budgetdebatten sade jag att det var en budget som bygger på låtsassiffror. Den utveckling som nu skett har visat och understrukit detta. Det innebär att nu motiveras högre utgifter av en utveckling som inte längre finns, och nu motiveras frånvaron av reformer av en utveckling som skulle kräva mer av reformer inom en lång rad olika områden. Vi ser konsekvenserna. Ni har tappat kontrollen över utgifterna och tvingats tillgripa budgettricksande. Bara för nästa år kommer budgettricksandet att handla om ungefär 10 miljarder kronor. Ni kommer också att få en situation där växande kostnader för arbetslösheten och en växande inflation kommer att pressa utgiftstaken och där en svag kronkurs kommer att bidra till ett inflationstryck och därmed till högre räntor än vad som annars hade varit fallet. Ni har fört en passivitetens politik som har lett till att Sverige nu riskerar att gå djupare ned i lågkonjunkturen. Ingen kan anklaga er för att arbetslösheten nu vänder uppåt därför att så är det när konjunkturen går upp och ned. När konjunkturen går upp minskar arbetslösheten, och när den går ned ökar arbetslösheten. Det är svårt för varje regering och varje politik att undvika detta. Däremot kan ni anklagas för den passivitet som ni visat under högkonjunkturen. Vi lämnar nu en högkonjunktur bakom oss med en rekordhög arbetslöshet. Vi har aldrig i en högkonjunktur haft en så hög arbetslöshet som den vi nu lämnar bakom oss. Det är också så att vi har en arbetslöshet som är större än vad ni själva vill erkänna och tala om. Räknar man samman den öppna arbetslösheten, människor i åtgärder, deltidsarbetslöshet och den latenta arbetslösheten hamnar vi på drygt 14 %, men ni räknar bara mellan en tredjedel och en fjärdedel av de arbetslösa. Detta ledde också till att ni på er partikongress triumferande kunde säga: Vi har besegrat arbetslösheten. Detta, fru talman, är skamligt gentemot de människor som det gäller, och det är också ekonomiskt ansvarslöst. Hade finansministern nu varit här skulle han ha kunnat ta ställning till dessa frågor. Jag hade kunnat fråga honom hur man med en rekordhög arbetslöshet från en högkonjunktur - en arbetslöshet som är tre eller fyra gånger större än man själv vill erkänna - kan hävda att arbetslösheten är besegrad? Dessutom stiger arbetslösheten nu, med de effekter som det har för segregation, utanförskap och människors sociala trygghet och med de effekter som det har för Sveriges förmåga till tillväxt, till att skapa välfärd. Fru talman! Socialdemokraterna har svikit i frågan om arbetslösheten. Det får konsekvenser för människor och för vårt samhälle, och det kommer att få konsekvenser för de offentliga finanserna och för den ekonomiska utvecklingen och välfärden i vårt Ni har svikit när det gäller segregationen. I början av 90-talet var ungefär en tredjedel av de människor som bodde i de mest utsatta områdena arbetslösa. I dag när vi går in i ett nytt decennium är två tredjedelar arbetslösa, men ni säger att ni har besegrat arbetslösheten. När ni säger detta säger ni också: Vi har ingen mer politik att föra. Det är ju inte bara så att ni förtränger och för undan dem som är arbetslösa ur er statistik och er politik, utan det är också så att ni därmed ställer er passiva inför vad som är ett av vår tids största samhällsproblem. Fru talman! Inte nog med detta: Sedan år 1997 har sjukfrånvaron mer än fördubblats. Det innebär - sett till motsvarande antal personer i arbete - att ungefär drygt 240 000 människor har tillkommit vad gäller sjukfrånvaron. Det motsvarar alltså ungefär 5 % av arbetskraften. Hade vi haft samma sjukfrånvaro som 1997 hade alltså arbetslösheten legat ännu mycket högre. Den sysselsättningsuppgång som ni skryter med att högkonjunkturen har gett beror till den dominerande delen på ett av de största misslyckandena i den förda politiken, nämligen den snabbt accelererande sjukfrånvaron. Det är skamligt att ni skryter om denna utveckling. Fru talman! Vi ser nu en regering och en politik som har misslyckats med ett antal olika grundläggande utmaningar. Tillväxtpolitiken har i stället präglats av passivitet. Arbetsmarknaden har inte präglats av reformer och förändringar. Statsfinanserna har i praktiken hamnat i en situation där de saneringsinsatser som präglade 90-talet har återställts, och vi har i dag en snabb utveckling av utgifter där utgiftstaken får bli utgiftsmål och där utgiftstaken nu för första gången ställs på prov i en lågkonjunktur. Där har ni redan börjat tricksa. Ni har också misslyckats med att skapa bättre villkor för människor att själva forma sin välfärd, och ni har misslyckats med att skapa bättre förutsättningar för företagande. Det här ser vi mycket tydligt komma till uttryck i den politiska debatten. När en minister och en utredare säger att det i grunden är bra att det försvinner jobb från Sverige bygger det på föreställningen att det kommer till jobb till Sverige. Men så sker inte. När vi hör ledande socialdemokrater tala om att AP-fonderna genom politiska beslut måste börja investera i Sverige är det ett uttryck för att vi inte har ett näringsklimat och ett företagsklimat som leder till investeringar i tillräcklig utsträckning. Det är därför vi också har en utveckling med en sjunkande krona och en allt svagare tillväxt gentemot andra länder. Ni ser tecknen, men ni vågar inte tala om dem. I stället vill ni genom konstlade former skapa investeringar genom politisk styrning av AP Fru talman! Socialdemokratins problem har kommit att bli att man är en motståndsrörelse mot allt det nya, mot alla de reformer som kan ge Sverige tillväxtkraft och människor ökad välfärd. Nyligen har ni genomdrivit en partikongress som i grunden bara handlade om hur man ska förhålla sig till de reformer för ökad frihet och valfrihet som borgerliga partier föreslår - ska man förbjuda dem, ska man motverka dem, ska man tillåta dem lite grann eller ska man välkomna dem? I grunden har man fyllt den roll som en motståndsrörelse som man har fyllt under 80-talet och 90-talet. Titta lite grann på de kommuner som allra mest har följt den socialdemokratiska agendan, där den har styrts som allra längst, där ni har haft makten mest oprövad, där ser vi också att människorna har minst valfrihet, där är skatterna högre, jobben färre, nyföretagandet mindre, köerna längre. Jag skulle vilja ställa frågan till Jan Bergqvist, som definitivt har den fördelen gentemot finansministern att han befinner sig i den här lokalen: Hur förklarar ni att det i de kommuner där ert motstånd mot reformpolitiken har varit som mest framgångsrikt går som sämst, människor flyttar därifrån? Men i de kommuner i Sverige där reformpolitiken har gett människor mera valfrihet, mera välfärd, lägre skatter, mera nytt företagande och dit människor flyttar styr andra. Jag tycker att det är en intressant fråga därför att det har att göra med synen på reformpolitiken över huvud taget. Fru talman! Vi ska i dag ta ställning till en budgetpolitik som vänstermajoriteten står bakom och som i grunden innebär att man förstärker de gamla systemen, de gamla strukturerna, som bygger på att man anser sig ha bekämpat arbetslösheten, anser sig ha gjort vad som ska göras med de offentliga finanserna och som innebär att man är nöjd med tillväxtkraften i den svenska ekonomin, att man är nöjd med den välfärd som människor har. Mot detta står en framtidsallians för att skapa en ökad frihet för de enskilda medborgarna. Vi har, som framgår av den gemensamma borgerliga reservationen, en utgångspunkt att staten ska vara stark där staten ska finnas och där staten är unik. Vi slår vakt om änkor som ska få det stöd de ska ha. Vi slår vakt om handikappade, vi ser till att det kan byggas i det moderna samhället förutsättningar för en växande välfärd. Vi slår vakt om rättstryggheten. Men vi säger också att vi ska ha lägre skatter, vi ska se till att lågoch medelinskomsttagare får den sociala trygghet som högskattesamhället förnekar dem. Vi säger att det ska råda konkurrens och valfrihet inom samhällslivets alla olika områden för att sätta medborgarna i centrum men för att också skapa den vitalitet som ett modernt samhälle behöver för att kunna hävda sig. Vi vill ha en vital och jämställd arbetsmarknad, och vi föreslår en lång och omfattande agenda för att göra detta. Vi tar kampen mot sjukfrånvaron därför att den är oacceptabel socialt sett, den är oacceptabel för de offentliga finanserna och den är oacceptabel för att Sverige ska kunna möta framtiden med den arbetskraft och det utbud av människor som behövs. Vi tar fasta på en ny tids förutsättningar både när det gäller globaliseringen och när det gäller demografin. Vi gör vad vi kan för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom företagande och kunskap. Vi utvecklar sammansättningen genom de offentliga finansernas inriktning så att vi stärker stat och kommun inom de områden där stat och kommun är unika, men vi begränsar det offentliga till de områden som är gemensamma för att i stället stärka medborgarna. Där ni är nöjda, där ni inte vet vad ni vill eller där ni inte kan komma överens, inte orkar eller vågar förändra, där ni i stället pumpar in pengar i gamla strukturer öppnar vi upp välfärden för människors egen valfrihet. Där öppnar vi upp vårt samhälle för människors företagande. Där sätter vi målet att öka tillväxtkraften i den svenska ekonomin med drygt 3 % - inte för att det är siffrorna som är det viktiga utan för att vi vet att det är så vi lägger grunden för en solid välfärd, trygga pensioner, förmågan till en god sjukvård och en vardag för människor som präglas av trygghet och kontroll över det egna livet. Där går en skiljelinje. Där ni försvarar de gamla systemen, är nöjda med det som är, där vill vi förändra och reformera. Mot en passiv politik står en aktiv och vital reformpolitik. Det är den skillnaden vi ska debattera i dag, och det är skiljelinjen som också kommer att gälla inför det kommande valet.
Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation 6 angående information om och analys av eurons effekter och som går ut på att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté med uppgift att förbereda folkomröstningen för att väljarna i en folkomröstning om EMU ska få en allsidig bild av de olika alternativen. Kommittén bör också hantera och förbereda myndigheternas information samt garantera deras saklighet. Reservationen handlar också om att övervaka att bidragsgivare redovisar de bidrag som betalas ut till de olika kampanjorganisationerna samt fördelar offentliga medel på ett rättvist sätt mellan jaoch nej-sidan. Reservationen tar också upp behovet av konsekvensanalyser av ett EMU-medlemskap utifrån ett jämställdhets och könsperspektiv. Vidare yrkar jag bifall till reservation 26 angående indelning i politikområden som går ut på behovet av ett nytt politikområde för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål. Det behövs ett samlat grepp, en ordentlig områdesöverskridande satsning för att minska prostitutionen och för att hjälpa de prostituerade till ett liv utanför prostitutionen. I övrigt står Vänsterpartiet bakom betänkandet om budgetpropositionen för 2002. Fru talman! Samarbetet mellan det socialdemokratiska partiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har resulterat i en budgetproposition för 2002 och betänkande om statsbudget, finansplan m.m. Den kraftiga internationella konjunkturnedgången gör att den ekonomiska tillväxten i Sverige mattas av. Frågan gäller hur mycket och hur länge. I det rådande läget är det extremt osäkert att göra sådana prognoser. Från Vänsterpartiets sida anser vi det vara viktigt att ha en handlingsberedskap för om nedgången blir längre och djupare än vad som förutses i den prognos som ligger till grund för budgetpropositionen. I budgetpropositionen finns det tre alternativa scenarier: ett basalternativ som ligger till grund för budgetpropositionen och två sidoalternativ - en lågkalkyl och en högkalkyl. Erfarenhetsmässigt kan man säga att i en uppgång tenderar prognoser att bli lägre och i en nedgång blir de högre än vad resultatet i efterhand blir när man ser facit. I detta sammanhang är det dock viktigt att också komma ihåg att de offentliga finanserna har visat ett överskott. Den offentliga nettoskulden har vänts till en nettoförmögenhet. De svenska räntorna ligger relativt sett bra, bara något över räntorna i Tyskland. Inflationen är låg, även om det har noterats en viss uppgång under de senaste månaderna på grund av tillfälliga prishöjningar. Den har skett en sysselsättningsökning, även om den har mattats av under detta år. Överskotten i statens finanser skapar en handlingsberedskap för ytterligare åtgärder för att man ska klara sysselsättningen och välfärden. Det finns redan i budgetpropositionen förslag till reformer och skattesänkningar för sammanlagt 44 miljarder som kan bidra till att stimulera efterfrågan på hemmaplan och på det sättet motverka konjunkturförsvagningen. Vi ska inte heller glömma de tidigareläggningar av investeringar på ca 11 miljarder 2002-2004 som finns i infrastrukturpropositionen när det gäller vägar och järnvägar. Dessa investeringar, rätt utformade, kan bli en positiv kraft för att man ska få fram fler jobb. Det finns dessutom en bra början i den framförhandlade regionalpolitiska propositionen på satsningar som kompletterar infrastrukturen. Där talas det om satsningar på distansutbildning, om 15 % rabatt på sociala avgifter för framför allt småföretag, men också för ideella föreningar och stiftelser inom stödområde A, om särskilda statsbidrag till landsting och kommuner med befolkningsminskning, om mer pengar till omstruktureringar av kommunala bostadsföretag - för att nämna några åtgärder. Sammanfattningsvis kan vi inte och ska vi inte slå oss till ro med det som är gjort. Antalet varsel ökar på ett oroväckande sätt. Det behövs mer för att klara sysselsättningsmålet 2004. Av den anledningen är det viktigt att ha handlingsberedskap för att man ska kunna skapa fler jobb. Det finns också stora utmaningar kvar när det gäller att minska klassklyftorna, de ekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män, de regionala klyftorna och segregationen i storstäderna. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet har i ett särskilt yttrande, nr 6, redogjort för våra synpunkter på finansministerns uttalande vid den socialdemokratiska partikongressen den 7 november. Uttalandet, som preciserades i flera nya förslag som regeringen vill ska gälla från den 1 januari 2002, handlade om att man ska gynna egenföretagare som vill återinvestera sina vinster, om att skatten ska sänkas på expansionsfonderna, om att nystartade företag ska kunna få uppskov med preliminärskatten. Dessutom ska man temporärt tillföra kommuner och landsting ytterligare 2 miljarder under 2002. Man ska också stödja kommuner och landsting som har möjlighet att expandera. 2002 ska befrias från hela arbetsgivaravgiften på denna ökning, sägs det. Vänsterpartister ute i landet ställer naturligtvis frågan till oss: Är det Vänsterpartiet som har satt stopp för liknande åtgärder under budgetförhandlingarna, eftersom finansministern kommer med dessa förslag innan riksdagen och finansutskottet har färdigbehandlat den överenskomna budgetpropositionen? Svaret på denna fråga är nej. Vi har föreslagit en rad åtgärder för att göra det lättare att starta och driva företag, från skattelättnader till enklare regler. Vi har också krävt mer pengar till kommunerna. Vad kommunerna mest behöver är långsiktiga förstärkningar. Det kan vara bättre att åstadkomma det på utgiftssidan såsom ökade statsbidrag. Ett långsiktigt ökat stöd till kommunerna skulle också kunna ges på inkomstsidan via kommunkontosystemet. Jag vill framhålla att det är viktigt för Vänsterpartiet att den här typen av åtgärder sätts in i en långsiktig strategi för uthållig tillväxt, minskade klyftor mellan kön och mellan regioner samt full sysselsättning i hela landet. Det är i och för sig bra att regeringen offentligt deklarerar att det behövs ytterligare åtgärder under 2002 för att stärka sysselsättning och välfärd - bättre sent än aldrig. Men det är anmärkningsvärt att regeringen valde att presentera konkreta förslag som ska gälla tilläggsbudgeten innan riksdagen och dess finansutskott hunnit att behandla de ursprungliga budgetförslagen. Men Vänsterpartiet är ett konstruktivt parti, och vi känner ett ansvar. Vi vill göra allt vi kan för att stärka sysselsättningen och välfärden. Förhandlingar pågår. Vår ambition är att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska kunna komma överens före årsskiftet med besked till berörda företag, kommuner och landsting om vad som ska gälla från den 1 januari 2002. Fru talman! Jag möts ofta av frågan om vi i Vänsterpartiet är nöjda med samarbetet. På den frågan kan jag svara att utifrån de förutsättningar som samarbetet har haft är resultatet - den samlade fördelningsprofilen - rimligt. Samma sak gäller miljön och möjligheterna att nå målen i klimatpolitiken. Vår målsättning har varit att driva politiken åt vänster. Vi har uppnått en del, men jämfört med vad Vänsterpartiet vill är vi ännu inte nöjda. En ny vänstermajoritet efter nästa val måste bedriva en betydligt radikalare politik än hittills. I vissa sakfrågor har den socialdemokratiska partikongressen kanske gjort det lättare. Framför allt handlar det om beslutet om att a-kassan ska höjas för alla och om att hundradagarsregeln ska tas bort. Även partikongressens tydliga ställningstagande för höjning av taken i föräldra och sjukförsäkringen är mycket positivt. Det är ju ingen nackdel att man kallar sig för ett feministiskt parti och vill vara ett mer grönt parti med en uthållig tillväxt som mål. Men det får inte bara bli läpparnas bekännelse. Det är handlingarna som man blir bedömd efter. När det gäller skattepolitiken kommer Marie Engström att redogöra för bl.a. vilka förändringar Vänsterpartiet vill genomföra för att öka progressiviteten i skattesystemet. Fru talman! I en gemensam artikel på söndagens DN Debatt utnämner de fyra borgerliga partiledarna sig själva som en framtidsallians. Men historien förskräcker. Resultatet av deras framtid har svenska folket redan fått känna av. Under den förra borgerliga regimen 1991-1994 hade vi den största arbetslösheten sedan 30-talet. Statsskulden fördubblades och budgetunderskottet nådde oanade proportioner. Det var visserligen lågkonjunktur, men den borgerliga regeringen spädde på den. Skulle den ha makten nu skulle det troligtvis bli samma resultat. Konsekvenserna av omfattande avregleringar och privatiseringar i den statliga och kommunala sektorn leder ofrånkomligt till dramatiska nedskärningar i de offentliga verksamheterna. Det blir en gigantisk omfördelning från de som har lite till de som redan nu har mycket resurser och till en omfördelning från kvinnor och män. Det leder också till negativa effekter på både företagsklimatet och den ekonomiska tillväxten. De borgerligas s.k. framåtsyftande reformpolitik innebär karensdagar i sjukförsäkring och sänkta ersättningsnivåer i a-kassan och sjukförsäkringen. De välbeställda med stora kapitalinkomster, höga löner och högt taxerade fastigheter skulle kunna se fram emot stora skattesänkningar. Sverige har under den gångna mandatperioden hamnat på rätt spår. Arbetsskadeförsäkringen stärks. Ett elvapunktsprogram för att främja hälsa i arbetslivet presenteras som omfattar bl.a. arbetsmiljö. En förnyelse av rehabilitering och ekonomiska styrmedel för att minska sjukskrivningarna har tillkommit, det är bra. Resurser har avdelats för till klimatinvesteringar. Skatten har sänkts på miljövänligt drivmedel och 100 miljarder har gått till järnvägar. Det är inte så illa, det heller. Nu handlar det om att fortsätta det påbörjade arbetet. Vi vill bl.a. fortsätta att stärka kommunsektorns ekonomiska utrymme. Det behövs mer pengar till att höja kvinnolönerna. Lönerna inom vård och omsorg har halkat efter rejält. När det gäller långtidssjukskrivningarna behövs det resurser för att angripa orsaken till att människor, i detta fall kvinnor, blir sjuka. Arbetssituationen måste bli drägligare. Det kan den bli om det finns ekonomi för bl.a. fler händer i vården. Allt detta tillsammans möjliggör dessutom bättre förutsättningar att rekrytera personal, vilket jag har förstått börjar bli ett alltmer ökande problem. Att öka konkurrensutsättningen, sänka skatterna och sälja ut statliga företag är ingen bra lösning utan i stället en del av problemen. Men det är den samlade borgerlighetens ideologiska vägval. I den gemensamma reservationen hyllas privatiseringarna för att de påstås leda till högre kvinnolöner, åtminstone i det fåtal yrken som råkar vara i en bristsituation. Dessutom vill ju moderater och folkpartister minska resurserna till kommunsektorn. "Betydelsen av att lönebildningen sker under stort ansvarstagande förtjänar att understrykas. Erfarenheterna visar hur för höga lönelyft för offentliganställda snabbt kan urholka förutsättningarna för den goda samhällsekonomiska utveckling som kommunsektorn är så beroende av." Min stilla undran är: Menar moderaterna att de kvinnor som får sin lön genom skattemedel ska få högre löner, eller är det, som ni skriver, viktigare att de visar ett s.k. stort ansvarstagande? Folkpartiet skriver i sin reservation att man ska intensifiera jämställdhetskampen med handlingsprogram mot orättvisa löner och arbetsvillkor. Men behövs det då inte mer pengar till den skattefinansierade vården och omsorgen, oavsett om den drivs offentligt eller privat? Bara några ord om barnomsorgskontot som ett alternativ till maxtaxan. Maxtaxan är för oss ett steg på vägen till avgiftsfri barnomsorg. I borgerlighetens motioner, mest i kristdemokraternas, görs flera försök att komplicera något som egentligen är väldigt enkelt. De fyra partierna, med kristdemokraterna i spetsen, vill att det ska löna sig för kvinnor att stanna hemma med barnen. Det är tydligen så viktigt att bevara könsrollerna att inte ens ekonomiska argument biter. Vad händer med skatteintäkterna om förvärvsarbetandet bland kvinnor minskar? Vad händer med tillväxten? Svaren finns inte i motionerna. I stället vill man framställa det som att en satsning på hemmafruar skulle vara ekonomiskt likvärdigt med en satsning på dagis och kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta. Subventionerar staten hemmafruar slår det direkt mot skatteintäkterna. Det finns inga beräkningar på vad dessa minskade skatteintäkter kostar. Det finns alltså rena ekonomiska skäl för att anse att jämställdhet är produktivt. I detta sammanhang kan jag inte låta bli att undra hur det kan komma sig att Folkpartiet tycker att det är bättre att höja dagisavgifterna i stället för att bejaka maxtaxan, som innebär lägre dagisavgifter och i och med det en ekonomisk uppmuntran för kvinnor att inte stanna hemma vid spisen. Om barnomsorgskontot, som sägs handla om valfrihet, skulle gå igenom innebär det att förvärvsarbetandet bland kvinnor sjunker. Det leder till att gapet mellan kvinnors och mäns löner ofrånkomligt ökar. På vilket sätt vill ni möta en sådan utveckling? Gäller jämställdhet bara de rika när de vill ha skattesubventionerade pigor?
Fru talman! Efter att ha lyssnat till Siv Holma vill jag extra gärna yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 12, men också ställa två frågor till Siv Holma. Den ena är: Är det en tillfällighet att lönebildningen i borgerliga kommuner, regioner och landsting där man har många privata alternativ och många arbetsgivare ger människor inom vården bättre löner än inom socialdemokratiskt och vänsterpartistiskt styrda kommuner och landsting? Den andra frågan handlar om en rätt näraliggande sak. Siv Holma har här föreslagit att vi ska möta lågkonjunkturen, behovet av en bättre tillväxt och den demografiska utmaningen med att öka offentliga utgifter och stärka det offentligas roll. I de kommuner runtom i Sverige där ni och socialdemokrater har styrt som allra mest och allra längst har ni på något sätt byggt samhällen och kommuner såsom ni vill ha dem. Hur kan det komma sig att skatterna där är som högst, nyföretagandet som minst, köerna som längst och att det är en sådan brist på valfrihet, mångfald och jobb att människor flyttar därifrån? Hur kan det komma sig att köerna är kortare, jobben ökar och sysselsättningen växer i de kommuner och regioner där vi har öppnat upp för mångfald? Jag tycker att det vore intressant att få Siv Holmas svar på frågan om det bara är en tillfällighet eller om det kan bero på att den politik som ni vill föra leder till mindre valfrihet, sämre välfärd, längre köer, högre skatter, högre offentliga utgifter och att medborgarna ändå får ut mindre av detta.
Fru talman! Gunnar Hökmark frågar om det är en tillfällig lönebildningsfråga att människor har bättre löner i just de landsting och kommuner som har olika aktörer. Jag skulle vilja svara på frågan på det sättet att de fall som ni beskriver i reservationen är typiska exempel på bristyrken. När det gäller vanliga jobb inom vård och omsorg skulle inte lönerna öka om det skedde en privatisering, därför att det finns låga kvinnolöner även inom den privata sektorn. Titta bara på Handels område! Där är det ju privata aktörer, och lönestrukturen med låga kvinnolöner finns även där. Ska man göra någonting i de här sammanhangen måste man alltså ha en bättre politisk styrning. När det gäller den andra frågan som ställdes om det offentligas roll i kommunerna är svaret att det beror på strukturer, t.ex. befolkningsminskning, som är väldigt svåra för kommunerna att själva påverka. Vi har haft ett speciellt förhållande under 90-talet med nedskärningarna, och det har varit svårt för kommunerna att klara detta. Om det skulle ha varit så att moderaterna hade bestämt den ekonomiska politiken hade det blivit ännu sämre för dessa kommuner.

Fru talman! Svaret är lite vacklande även om Siv Holma inte vill medge det. Sakläget är att i de kommuner och landsting där det finns en mångfald av arbetsgivare är löneutvecklingen bättre för vårdbiträden, för undersköterskor och för sjuksköterskor. Siv Holma säger att det beror på någonting annat, som hon inte riktigt kommer fram till, och att det ändå är bättre med politisk styrning. I de kommuner och landsting där man har precis den politiska styrning som Siv Holma förespråkar är situationen som allra sämst. Samtidigt angriper Siv Holma den situation och de förutsättningar som har lett till att kvinnor får högre löner inom yrken där de inom socialistiska kommuner och landsting har sämre löner. Jag tycker att det är rätt oförskämt och skamligt mot dem som jobbar och som faktiskt har fått en bättre livssituation genom ett öppnare samhällsklimat. Har de fel som i opinionsundersökning efter opinionsundersökning säger att det blir bättre med en mångfald av arbetsgivare? Har de fel när de säger att det blir bättre med privata arbetsgivare? Har de fel när de säger att det blir bättre förutsättningar för en vettig lönebildning? Har Vårdförbundet fel? Har alla fel? Om alla hade fel borde det vara bättre i de idealkommuner som Siv Holma förespråkar där ni har fått styra och ställa precis som ni vill, där ni har tryckt ned alla alternativ och där ni har förbjudit eller motverkat mångfald. Men det är fel. Svaret på den andra frågan var att det beror på strukturproblem att människor flyttar ifrån vänsterkommunerna, att skatterna är högre, kostnaderna större och köerna längre. Ja, det är väl sant att det är just strukturproblem. Ni bygger upp en offentlig struktur som hämmar nyföretagande, ekonomisk utveckling och människors valfrihet och välfärd. Då är det inte underligt att människor flyttar från många av de kommuner som är Sveriges mest klassiska och framstående industrikommuner. För man den politik som ni vill föra går det att avläsa på kartan i Sverige hur det går. Människor flyttar därifrån. De flyttar till kommuner och regioner som ni ägnar riksdagsdebatter åt att skälla ut av det enkla skälet att där kortas köerna, där växer valfriheten.
Fru talman! Problemet med Gunnar Hökmarks resonemang är att de positiva saker han talar om växer i de tillväxtcentrum som finns i Sverige. Det behöver ju inte alltid bero på beskäftiga kommunalpolitiker och landstingspolitiker i de här områdena. Det finns något som heter solidaritet. Med moderatstyrd politik skulle solidariteten slås sönder. Det finns vackra ord om mångfald. Men det finns områden i landet som inte har ett sådant underlag att man kan ha flera aktörer. Hur ska man göra då? Då handlar det faktiskt om att vara solidarisk och se till att t.ex. min kommun, Vittangi, har en vårdcentral. Det finns anbudsförfaranden som har visat att skulle man ha något privat skulle det i bästa fall kosta flera miljoner kronor mer. Problemet är att vi har ett avlångt land med olika ekonomiska förutsättningar. Gör man som moderaterna vill och ger mindre resurser till kommuner och landsting kommer det att bli ännu svårare för de kommuner och landsting som inte finns i tillväxtområdena. Med den politik som ni i dag har beskrivit kommer det inte att bli mer tillväxt, för ni har glömt bort den här delen av landet. I den andra delen, när det gäller lönerna, finns det något som ni inte vill se. Det finns en könsmaktsstruktur i samhället, där män är överordnade och kvinnor underordnade, som hänger ihop med att vi har orättvisa kvinnolöner. Dessa finns även inom den privata sektorn. Den privata sektorn är inte bättre. Har man då flera aktörer är grundproblematiken fortfarande densamma; kvinnor har lägre löner än män. Jag tycker att det vore bra om Gunnar Hökmark funderade ett varv till på det här med könsmaktsstrukturen och återkom med bättre synpunkter i den här frågan.

Fru talman! Jag blir beklämd när jag hör Siv Holma vädra sitt förakt för svenska småbarnsföräldrars rättmätiga krav på valfrihet och att man ska kunna ha mer tid för sina barn. Inte ens ekonomiska argument biter, säger hon, när kristdemokraterna förordar ökad valfrihet. Det slår på skatteintäkterna om staten subventionerar hemmafruar - jag hoppas att de yrkeskvinnor som hittills har röstat på Vänsterpartiet hör vad Siv Holma säger och hör vilket förakt hon ger uttryck för när man vill vara tillsammans med sina barn. Fru talman, det är verkligen dags att myndigförklara landets småbarnsföräldrar. Jag hoppas att detta kan ske, om inte annat efter valet 2002. Så var den här högkonjunkturen över, och regeringen har försuttit ännu ett tillfälle att ta itu med den dåliga tillväxtkraft som nu har plågat svensk ekonomi under de senaste 30 åren. Och eftersläpningen fortsätter. Regeringen beräknar själv att Sveriges ekonomi kommer att utvecklas sämre än genomsnittet i världen, sämre än i USA, sämre än i snittet av EU länderna och sämre än i resten av Norden. Regeringen räknar faktiskt också, lite i skymundan, med att låna till sina reformer. Statsskulden beräknas öka med Höstens varselstatistik är den värsta på många år. Katrineholm, Volvo i Trollhättan och ABB:s nedskärningar på flera håll är bara några exempel. Om den här trenden håller i sig kan antalet varsel på helåret i år uppgå till kanske 60 000. Det är visserligen ganska långt från de ca 185 000 varslen i början av 90-talet, när vi hade en världsekonomi i fritt fall. Men vi får annars gå tillbaka till 80-talet för att komma upp i dagens nivåer. Den rödgröna förhandlingsgrupp som får antas ligga bakom prioriteringarna i höstens budgetproposition har knappast haft fokus på att förbättra de här dystra nyckeltalen och därmed de långsiktiga förutsättningarna för att möta globaliseringens och den nya befolkningspyramidens utmaningar. Fokus har tvärtom varit ett kortsiktigt valrörelseperspektiv. Jag tycker att det borde vara ganska besvärande för regeringen att över 60 % av de omskrutna sysselsättningsökningarna mellan 1997 och 2000 beror på ökad sjukfrånvaro medan den faktiska ökningen av antalet sysselsatta var minimala 8 %. När nu konjunkturen snabbt viker står regeringen helt utan en strategisk plan för att långsiktigt lyfta tillväxtförutsättningarna. Kvar är bara en valrörelsebudget där pengar delas ut till i stort sett alla grupper i samhället. Det är en ganska expansiv finanspolitik som regeringen serverar. Det mesta handlar om att fördela resurser som på något mystiskt sätt tas för givna av regeringen. Tillväxten nämns pliktskyldigast som viktig, men konkreta åtgärder som faktiskt skulle kunna lyfta tillväxtförutsättningarna lyser med sin frånvaro ungefär lika mycket här som på den socialdemokratiska partikongressen i Västerås. Nu dyker konjunkturen snabbt, och det är klart att det förvärrar läget på en redan dåligt fungerande arbetsmarknad. Regeringens strategi har hittills varit att om bara statsfinanserna är i balans och konjunkturen fortsätter att vara god leder det på något automatiskt sätt till ökad sysselsättning. Nu blev det alltså inte så. Nu är det utgiftstaken som hotar att sprängas samtidigt som inkomsterna faller. Ett antal oberoende internationella organisationer har ju, som vi ofta brukar upprepa här, fru talman, påpekat behoven av konkreta strukturella reformer och strategiska skattesänkningar för att förbättra den svenska ekonomins utvecklingskraft. Det är OECD, IMF, EU-kommissionen och många andra. De senaste årens relativt starka tillväxttal har ju faktiskt i huvudsak byggt på att ekonomin har återhämtat sig från en väldigt låg nivå med ett lågt kapacitetsutnyttjande i industrin. Men när kapacitetsutnyttjandet växer dyker flaskhalsarna upp igen och inflationen tar fart. Nu står vi alltså här med den högsta arbetslöshet som någonsin har uppmätts vid utgången av en högkonjunktur. Men inte heller statens finanser är så lysande som de flesta tror. Statens finanser är i själva verket den svagaste länken i den offentliga sektorns finanser. Hela överskottet ligger i pensionssystemet. Men nu har den rödgröna majoriteten upptäckt en ny mjölkkossa, nämligen Riksbankens guld och valutareserver. Guld och valutareserverna är de enda egna, stora reserver som kungariket Sverige har för allvarliga och oförutsedda händelser. Dessa leds nu alltså för andra gången på kort tid fram till den rödgröna mjölkpallen för att tömmas på ytterligare 20 miljarder kronor. Med en vikande konjunktur är det hög tid att rätta till några av de strukturfel som den svenska ekonomin lider av. Jag tänker på det höga skattetrycket, de stora marginaleffekterna som gör att det lönar sig dåligt att arbeta och som skapar ett osunt bidragsberoende för stora grupper och att det är svårt att locka och behålla företag för vårt land - liksom kapital och kompetens. Också nuvarande, orimligt höga, beskattning gör ju att de lättrörliga skattebaserna flyr. Det handlar också om en dåligt fungerande lönebildning och arbetsmarknad vad gäller rörlighet, flexibilitet och effektivitet inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammen. En bristande konkurrens i stora delar av ekonomin, inte minst inom den offentliga tjänsteproduktionen, inom bygg och livsmedelssektorn, leder till ett högt prisläge och låg köpkraft jämfört med andra länder. Dessutom måste en övergripande målsättning för den ekonomiska politiken vara att uppnå en uthålligt högre tillväxt än de knappa 2 % som Sverige har haft de senaste 30 åren. Målet för kristdemokraternas tillväxtpolitik, som vi delar med de övriga borgerliga partierna, fru talman, är en varaktigt hållbar BNP tillväxt på minst 3 %. Det skulle nämligen lyfta intäkterna för stat, landsting och kommuner och förbättra resursläget inom bl.a. krisbranscherna vård, skola och omsorg. För att möjliggöra det krävs en politik som slår vakt om den statsfinansiella stabiliteten genom lägre utgifter. Det krävs ett lägre skattetryck, sänkt skuldkvot och minskad statsskuld. Därigenom minskar den svenska ekonomins sårbarhet. Det krävs en politik som skapar bättre villkor för arbete och företagande genom konkurrenskraftiga skattenivåer. Utbildningssystemet och lönebildningen måste också reformeras. Det skapar bättre förutsättningar för att alla ska kunna växa och förverkliga sina ambitioner och på så sätt minska de regionala och sociala obalanserna. Men politiken måste också riktas in på att öka valfriheten och säkra både mäns och kvinnors kontroll över den egna tillvaron. Konkurrensen måste skärpas, bl.a. i den offentliga tjänsteproduktionen och i bygg och livsmedelssektorn. Näringsdepartementets mycket svaga politiska ledning. Sedan 1999 lägger ca 100 företagare per vecka av i vårt land. Vi har nu färre företagare än vi hade Ett annat allvarligt tecken på systemfel är att kostnaderna för de långvariga sjukskrivningarna beräknas öka med 165 % på fyra år, från 14 miljarder 1997 till ca 37 miljarder i år. Samtidigt är den högkonjunktur som regeringen byggde sin politik på borta överallt utom i tabellerna i regeringens budgetproposition. Regeringen fnyser åt globaliseringens effekter. Men om ingenting görs åt världens högsta skatter på världens bredaste skattebas kommer Sverige att förlora ca 100 miljarder årligen på 10 års sikt enligt en studie som Riksskatteverket har gjort. Fru talman! Kristdemokraterna har ett alternativ till denna passiva politik. Det tar sikte på att öka sysselsättningen så kraftfullt att Sverige kan bli en vinnare i globaliseringen, så att välfärden långsiktigt kan tryggas för alla. Politiken riktas in på att skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag. Vi föreslår åtgärder för att åstadkomma ett så bra företagsklimat att fler av företagarna i hela landet faktiskt vill och vågar expandera och nyanställa, en skattepolitik där alla får behålla mer av sin egen lön, även ca Men det är också långt kvar, fru talman, till en rimlig situation inom vården och skolan. Därför satsar vi kristdemokrater under de kommande åren 4,25 miljarder kronor mer än regeringen för att ge förutsättningar för en värdig vård utan köer ute i våra kommuner och landsting. Här handlar det både om mer resurser och nya och bättre verksamhetsformer med en större mångfald av vårdgivare för de sjuka och gamla. Fler arbetsgivare utöver landstinget att välja på tror vi också ger bättre förutsättningar för lönebildning och karriärvägar för de vårdanställda. Fru talman! Samma enögda perspektiv gäller familjepolitiken, som vi hörde Siv Holma från den rödgröna koalitionen reflektera över. Bara de föräldrar som beter sig som regeringen vill får del av samhällets stöd. Vi kristdemokrater vill att föräldrarna ska få en chans till mer tid för barnen. Därför satsar vi nu tillsammans med övriga borgerliga partier mer på ökad valfrihet för landets barnfamiljer med en bra kommunal barnomsorg, med ett barnomsorgskonto och med avdragsrätt för barnomsorgskostnaderna som ett alternativ till maxtaxan. Vi kristdemokrater lägger alltså fram förslag som ger höjda pensioner för de sämst ställda pensionärerna, bättre förutsättningar för en värdig vård utan köer, fler lärare i grundskolan, ett återupprättat rättsväsende, en ökad miljösatsning och bättre konkurrensvillkor för jordbruket, fisket och åkerinäringen samt ger jordens fattigaste bättre utvecklingsmöjligheter genom att biståndet höjs. Detta når vi genom att göra omprioriteringar och besparingar inom de utgiftsramar som vi föreslår. Sedan måste utskottets rödgröna majoritet genom beredningstvånget alltid hitta argument för att avslå de förslag som inte majoriteten står bakom. Det gör man med samma finess som vanligt. Jag kan dock när jag går igenom de här synpunkterna konstatera, fru talman, att det egentligen inte är något fel på vår politik. Det handlar egentligen bara om tidpunkterna för när man inför förslagen och lite grann om beräkningarna av effekterna, den tekniska utformning som vi har valt. På sex områden kritiseras en redovisningsfråga, två införandedatum för våra reformer och tre bedömningsfrågor, där utskottsmajoriteten inte har förstått den effekt som vi antar blir följden av våra reformer. Jämfört med att majoriteten utan beredning smyger in 20 miljarder kronor från Riksbankens guld och valutareserv i sitt alternativ tycker jag att de tänkbara avvikelser som oppositionen har i sina budgetalternativ framstår som ganska milda. Men jag antar att det är någonting som vi får diskutera med Jan Bergqvist och med finansministern om han så småningom dyker upp här i kammaren. Fru talman! Sverige står inför stora utmaningar, framför allt tycker jag det gäller den demografiska utvecklingen. I dag är vi ungefär 3,3 personer i förvärvsaktiv ålder per pensionär. År 2030 kommer det att finnas ca 1,8 personer i förvärvsaktiv ålder per pensionär, samtidigt som äldrevårdskostnaderna kommer att öka med ungefär 60 %, enligt beräkningar som Långtidsutredningen har gjort. Att då ha kvar en straffskatt på högre utbildning, en straffskatt på kapital i Sverige och en dubbelbeskattning av svenskt ägande vittnar knappast om insikt om vad framtiden kräver. Nej, det som behövs för att få trygghet inför framtidens utmaningar och ett varmare, mänskligare samhälle är en ny regering, som oberoende av konjunkturens växlingar koncentrerar sig på att förbättra villkoren för arbete, företagande och personligt ansvarstagande, men som också respekterar småbarnsföräldrarnas rätt att få valfrihet och att faktiskt också få mer tid tillsammans med sina barn. Just det faktum att det föds för få barn är kanske det allvarligaste hotet mot vår framtida välfärd och ekonomiska tillväxt.

Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Det finns ingen som bor i Sverige som inte påverkas av konjunkturen. Alla svenskar som arbetar funderar över hur det går för företaget. Alla som är beroende av vård och omsorg funderar över hur det ska gå med den delen. Alla familjer funderar över hur det ska gå med familjeekonomin. Sveriges ekonomi är dessutom en liten ekonomi. Den är väldigt öppen för internationella influenser och mer konjunkturberoende än de flesta andra länders. Samtidigt håller Sverige på att klyvas regionalt och socialt. I propositionen talar regeringen om tillväxt och rättvisa, men i praktiken hämmas tillväxten, klyftorna vidgas och jämställdheten går åt fel håll. Många människor får stå vid sidan av utvecklingen genom att de t.ex. inte får tillgång till arbetsmarknaden. Bidrags och skattesystemen låser in dem i en fattigsdomsfälla, vilket särskilt gäller kvinnorna. Dessutom har de regionala skillnaderna ökat. Regeringen har alltså gjort politiskt dubbelfel under den högkonjunktur som just har passerat - de sex år man kunde ha gjort så mycket mera bra saker. Dels har regeringen inte förmått att driva igenom de strukturella förändringar som gör svensk ekonomi mer robust och mindre känslig för internationella konjunktursvängningar, dels har regeringen inte förmått göra alla delaktiga i den goda utveckling som har varit. I budgetpropositionen föreslås tyvärr inte heller några åtgärder som tar tag i dessa allvarliga strukturfel och minskar statsfinansernas konjunkturkänslighet. Jag uppskattar därför tydligheten hos den samlade oppositionen när vi tillsammans slår fast ett överskottsmål om 2 %, ett tillväxtmål om 3 % och gemensamt betonar vikten av att sänka utgiftskvoten, sänka skattekvoten och amortera på statsskulden. Det är viktigt för stabiliteten, och det är viktigt för tilltron till svensk ekonomi. Med ett samhälle med livskraft, livskvalitet och självbestämmande som mål för människorna, måste vi hitta andra lösningar för att garantera tryggheten. Vi föreslår därför från Centerpartiets sida reformer på några viktiga områden: skolan och den högre utbildningen, skattesystemet, företagande, arbetsmarknaden, regionalpolitiken och kommunikationerna och vården, skolan och omsorgen. Fru talman! Jag ska ta upp några av de områden som bekymrar mig särskilt i den utveckling och den situation vi har nu. Det är arbetsmarknaden, företagandet, sjuktalen, de sociala klyftorna, skolfrågorna och regionalpolitiken. Jobben är ofantligt viktiga. Att hålla arbetslösheten nere är viktigt inte bara för den enskilda människan utan också för hans eller hennes familj - och det är ofantligt viktigt för den svenska ekonomin. Trots en sjunkande arbetslöshet från en extrem toppnivå går vi ändå in i lågkonjunkturen med dubbelt så hög total arbetslöshet som vi hade när vi gick in i den förra lågkonjunkturen. Det är oerhört bekymmersamt. Nu ser vi redan de första tecknen. Arbetslösheten har börjat öka och sysselsättningen sjunker enligt de allra senaste dagarnas rapporter. Så går det att fundera på arbetslöshetens konsekvenser för den som är arbetslös. Trots att arbetsmarknadsutbildningar kostar tre gånger mer än motsvarande gymnasieutbildningar fungerar de inte bra. Jag har nästan aldrig träffat en människa som har genomgått en arbetsmarknadsutbildning och som har sagt att man har varit oerhört nöjd och att man har fått en ny start och nya chanser. Nästan aldrig! Jag har träffat oerhört många människor som har sagt att de känner sig maktlösa, illa behandlade, inte får bestämma över sin framtid, att de slösar bort sin tid - och de undrar vad detta ska vara bra för. Detta är ett stort misslyckande som kostar pengar, som kostar livskvalitet för människor, som är förnedrande och gör att människor tappar sugen totalt. Vad har regeringen gjort åt detta? Ingenting. Vi i Centerpartiet säger att det måste finnas tre vägar in i arbete, nämligen gymnasieutbildning för alla som inte har det, högkvalitativa arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb och en möjlighet för de arbetslösa att komma i närkontakt med företagare själva genom övergångsarbetsmarknader av olika slag. De ska få en möjlighet att komma runt på arbetsplatser, och till slut fastnar de i jobb. Det blir en kardborreeffekt. Det finns projekt som har bevisat att det faktiskt är så i verkligheten. Så skulle vi vilja ha det för att kunna ge livskraft, livskvalitet och självbestämmande åt dem som är arbetslösa. Hur skapas nya arbetstillfällen? De allra flesta skulle säga att det sker genom ett bra företagsklimat. När den analysen är gjord ska man sätta i gång med åtgärder och ta tag i frågorna. Men regeringen och näringsministern klarar inte detta. Regler och byråkrati har inte minskats. Simplexgruppen står stilla. Ingenjörsvetenskapsakademien påpekade i går kväll att det skapas 5 000 sidor nya regler varje år - tillsammans med de gamla som man ska hålla reda på. Det är en nästan omänsklig situation. Orättvisorna mot företagarna finns kvar. En småföretagare som vill vara föräldraledig får sin ersättning uträknad på årets alla dagar i stället som för löntagare på årets 220 arbetsdagar. Det svider. En småföretagare som får lagret stulet får betala moms på det stulna. Det svider. En person som är gift med en fåmansföretagare, men som arbetar med något annat på en helt annan arbetsplats, får inte arbetslöshetsersättning om hon eller han blir arbetslös. Det svider. Det är inte konstigt att nyföretagandet går ned när vi i stället borde ha ett ökat företagande för att skapa tillväxt och jobb. Vad gör regeringen åt detta? Inget. Vi föreslår förändringar på dessa områden, och vi föreslår dessutom en nedsättning av arbetsgivaravgiften på 10 % på lönesummor upp till 2 miljoner, eller 300 000 för egenföretagare. Då tar vi bort en del av tröskeleffekterna för att skapa nya jobb och anställningar. Vi diskriminerar inte olika sorters företag, som finansministern faktiskt föreslog i sitt tal på s-kongressen. Vi ser till att arbetsplatser behandlas lika i det fallet, offentliga som privata. Ett annat stort område som är extremt bekymmersamt är förstås sjuktalen. Svenska folket blir allt sjukare. Dagens arbetsliv med stress och höga krav, svårigheterna att kombinera arbetsliv med familj, för många en ekonomisk stress, ger många dålig hälsa. År 1998 betalades sjukpenning för 20 miljarder kronor ut. Nästa år tror man att det blir 50 miljarder kronor. Det här har varken vi själva, staten eller de enskilda råd med. Allra värst drabbar detta ensamma mammor som har dålig ekonomi, som inte har råd att gå till doktorn, som inte har råd att lösa ut sin medicin, som inte har råd att gå till tandläkaren. Då drabbar det som en förbannelse också deras barn, som presterar sämre i skolan trots allt vad dessa enastående mammor försöker göra - och de får sämre hälsa. Det här är en utveckling som har fullständigt galopperat fram under denna period. Ansvaret för det ligger hos regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ingen annan kan ta det ansvaret. Det är inget man får smita ifrån. Rehabiliteringsmedlen tar slut på försäkringskassan, för en del kassor redan efter första kvartalet, för de flesta kassorna efter ett halvår. Sedan får de som behöver hjälp vänta till årsskiftet innan de kan få hjälp med rehabiliteringspengar. Nu är det så illa att personalen på försäkringskassorna sjukskriver sig i långa banor för de inte orkar med att inte kunna hjälpa människor, för att ärenden läggs på hög och för att väntetiderna växer. Av de långtidssjukskrivna är det bara 14 % som har fått ett telefonsamtal under de första tolv månaderna. 14 % har fått minimun ett telefonsamtal! Det är rehabilitering i dagens socialdemokratiska Sverige - trots att varje satsad krona på rehabilitering enligt flera rapporter och flera projekt ger 9 kr tillbaka samhällsekonomiskt. Det är skandalöst! Någonting måste göras. Vi föreslår att första steget kan vara en rehabiliteringsgaranti så att människor faktiskt får hjälp att komma i arbete. Inom tre månader ska de ha fått hjälp med sin rehabilitering. Så tycker vi att det ska vara. Man skyddar systemet i stället för att hjälpa människorna. Vi har nu en jättediskussion om att myndigheter ska kunna samarbeta, förenkla och gemensamt använda en liten del av sina pengar och en stor del av sin energi för att hjälpa människor i de s.k. Finsamprojekten. Det tycker jag är bra, och det tycker säkert ni som lyssnar också är bra. Inte alla. Socialdemokraterna och moderaterna har hittills sagt nej till detta. De vill värna systemet i stället för att hjälpa människan, till en kostnad av mer byråkrati och mer skattepengar. Ändra er! Se människan och genomför Finsam, projekt för praktisk samordning för bättre livskvalitet, i hela Sverige så att alla kan få fördelen av det. Jag skulle också vilja ta upp de sociala klyftorna, särskilt därför att många av dem som har fastnat i fattigdomsfällorna är kvinnor. Oftast handlar det om kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn. De har lägre löner och högre sjuktal än andra grupper. Mycket beror det på lönesättningen, men det beror också på det som jag har pratat om här, arbetsskador och rehabiliteringsinsatser. Det allra största sveket är kanske i alla fall att efter en tung och slitig arbetsinsats beskattas dessa grupper mest av alla grupper och mer än i alla andra OECD-länder. Många människor kan inte leva på sin lön, och det är också det som visar sig i kostnader för socialbidrag, i sjukskrivningar och i hur deras barn har det. Regeringen pratar om skattesänkningar, faktiskt nästan lika mycket som Centerpartiet, men fördelningsprofilen är helt olika. Det krävs att man ser bakom retoriken och läser materialet, för då syns det tydligt. Det finns diagram i finansplanen som visar fördelningsprofilen i höstens förslag. Det finns redogjort för regeringens skattesänkningsförslag, som ger 70 kr sänkning till gruppen med de lägsta inkomsterna och 700 kr sänkning till gruppen med de högsta inkomsterna. Det är samma teknik och samma sätt att resonera som har gett ökade löneskillnader mellan män och kvinnor de senaste tre åren och som har gett ökande sociala klyftor. Den samlade oppositionen har i sin reservation påpekat att den politik som ger låg och medelinkomsttagare lägre skatter ger ökade möjligheter till social trygghet. Centerpartiets förslag är att vi ska införa ett skatteavdrag för alla på 10 000 kr och dessutom ett förvärvsavdrag på 10 800 kr. Det skulle i ett slag lyfta de allra flesta ur de fattigdomsfällor som de i dag sitter fast i. Vi har också i vår motion föreslagit en barnbilaga, därför att vi tycker att det är viktigt att analysera dagens politik ur ett barnperspektiv. Det har utskottets majoritet - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - avstyrkt med motiveringen att detta krav på en barnbilaga "måste dock anses underordnat kravet att redovisningen blir så aktuell och genomarbetad som möjligt". Därför ingen barnbilaga - har ni hört? Jag ska ta upp ett ämne till, och det är skolan, som kanske är det allra största misslyckandet. Av en årskurs svenska barn - eller ungdomar, när de slutar nian - på drygt 100 000 är det runt 10 000 som inte får fullständiga betyg och som kommer ut ur skolan med krossade drömmar om framtiden. Det är 10 000 krossade drömmar varje examensvecka varje år. Vi föreslår åtgärder på tre områden: elevens rätt till kunskap, lokal makt och fler lärare. Det är i dag dags att sluta tillsätta grupper och utredningar och passivt se hur kvaliteten minskar och mobbningen ökar, och i stället ta itu med de problem som finns när det gäller skolan. De regionala klyftorna ökar, fru talman. Ett mått på regeringens handlingskraft är det som jag alltid brukar ta upp, den digitala allemansrätten. Näringsministern lovade anslutning för 98 % av alla hushåll, och det skulle vara klart nu till årsskiftet. I dag har man sänkt kravet på vad bredband är, och man har dessutom bara anslutit en tiondel, 9,8 %. Så fungerar regionalpolitiken i dagens socialdemokratiska Sverige. Därför, fru talman, föreslår vi från Centerpartiet en rad reformer på dessa områden för att ge livskraft åt människor och företag i hela landet, för att ge livskvalitet åt de människor som upplever att de inte har det nu och för att ge självbestämmande åt de människor som känner att de inte får vara med, varken att lösa de stora samhällsproblemen eller välja i sitt eget liv mellan olika alternativ. Majoriteten har valt att göra tvärtom och avstyrker våra förslag. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1, 3, 14

Fru talman! I dag ska vi anta ramarna och inriktningen för den ekonomiska politiken för valåret 2002 och åren som kommer därefter. Man börjar kunna summera den socialdemokratiska regeringen för snart två mandatperioder. När Socialdemokraterna tillträdde sin regeringsperiod låg Sverige på 16:e plats i BNP:s välståndsliga, s.k. köpkraftskorrigerad BNP per person. Efter det stora lyftet, som vi alla har hört talas om, ligger Sverige på delad 15:e plats. Det är resultatet av sju år med socialdemokratisk regering. Sverige har följt med strömmen, men vi har inte brutit utvecklingen. När den internationella konjunkturen har varit god har Sverige hängt med, men vi har inte fått något lyft, och vi har inte förändrat själva systemen. Allas vår ambition är att Sverige ska vara ett land där man med högt kvalificerad arbetskraft och kvalificerad produktion kan ge goda löner och bra arbetsförhållanden, där vi inte konkurrerar med låga löner och usla arbetsvillkor. Det betyder att om vi ska kunna hålla de ambitionerna för människor måste vi få ett skifte när det gäller Sveriges växtkraft. Regeringen har under denna period inte fört en tillräckligt tillväxtorienterad politik. Budgeten för den period som ligger framför oss är baserad på, enligt vad vi vet i dag, alldeles för optimistiska antaganden både om den internationella konjunkturen och om den svenska tillväxten. Vi får varje dag nya siffror. Senast i går kom OECD sekretariatets nya prognos, som i princip halverar siffrorna jämfört med vad regeringen skriver om tillväxt både i världen och för Sverige. Det här beror naturligtvis mycket på effekter av händelserna den 11 september, och ingen kan begära att regeringen skulle ha kunnat förutse dem ett par dagar innan. Problemet var att förändringen hade skett redan innan dess. Vi har stått här, både i våras och i höst, och påtalat detta. Dämpningen blev snabbare och starkare än vad den annars skulle ha blivit. Men politiken borde ha lagts om för länge sedan. Vi vet - och jag tror att ni också vet det - att konjunkturer går upp och ned. Bara under min livstid har vi haft åtminstone sex fulla konjunkturcykler. Därför är det problematiskt att regeringen och dess stödpartier agerar som om det inte var Keynes utan konjunkturerna som var döda. Så är det inte. Om man inte kunde räkna ut det på egen hand, kunde man ha lyssnat på oss. Vi svartmålar inte, utan det handlar om att ha beredskap. Ingen kan styra konjunkturerna, men man kan förbereda sig. Regeringens marginal i budgeten för sämre tider och oförutsedda händelser är 0,2 % av utgifterna, 1 900 miljoner kronor. Vi vet att man alltid använder dem för planerade utgiftsökningar, inte för att verkligen ha dem som reserv. Folkpartiets budgetalternativ innehåller en budgeteringsmarginal som är sex gånger större. Det är inte heller mycket, men det ger en helt annan handlingsberedskap. Vi vet - många människor vet det in på bara skinnet - vad det innebär när utgifterna trycker mot utgiftstaket. Det är dels olika typer av tricksande och fixande som man ägnar sig åt, dels panikbromsningar på utgifter som ofta allra mest drabbar dem som har minst möjlighet att gardera sig. Det är de svagaste i Sverige och de allra fattigaste i världen som drabbas av regeringens panikbromsningar. Blir det biståndet den här gången också? Om Bosse Ringholm hade varit här hade han kanske kunnat lämna ett besked. Det vore bra att veta hur ni ser på det här. Gårdagens siffror från SCB om jobben är mycket alarmerande. Sysselsättningsökningen har upphört, och arbetslösheten ökar. Varslen ramlar ständigt in på olika ställen i den privata sektorn. Antalet företagare har sedan förra året minskat med omkring 10 000, och det är en förklaring till de andra siffrorna. Från regeringens sida har dramatiken i de höga varselsiffrorna länge tonats ned. Jag tycker att det är ett stort problem. Det verkar som om man försöker mota nedgången i den privata sektorn med utökningar i den offentliga. Men det är ju här den ekonomiska politiken slår knut på sig själv, därför att den offentliga sektorn kan aldrig finansiera sig själv. Den offentliga sektorn kan bara finansieras med skatteinkomster från den privata sektorn. Går den privata sektorn ned är det där man måste sätta in stötar för att det ska bli bättre. Man ska inte försöka expandera den offentliga sektorn genom att sänka skatterna från kommun till stat och tro att man på det sättet kan överbrygga en nedgång i den privata sektorn. Fru talman! Ibland kan det vara bra att ta ett ännu större perspektiv. Det talas ofta om 80-talet. Vi rackar ned på varandra och talar om vems fel allting var. Men tillväxthistorikern Angus Madison har för OECD:s räkning gjort en skrift om utvecklingen de senaste 1 000 åren. Det kan vara ett friskare perspektiv om man vill se på framtiden. Världens befolkning har de senaste 1 000 åren 22 dubblats, dvs. ökat 22 gånger. Per capita-inkomsten har 13-dubblats. År 1000 kunde en nyfödd förvänta sig att leva i 24 år. Nu kan en nyfödd på jorden förvänta sig att leva i 66 år. I vårt land har utvecklingen varit ännu mer dramatisk. Vad ligger bakom detta? Tre huvudförklaringar är att man fick förbättrade möjligheter till livsmedelsproduktion, internationell handel och kapitalrörelser och teknologiska och institutionella innovationer. Det säger en del. Det som har varit ett framgångsrecept 1 000 år bakåt i tiden kan kanske vara det även för framtiden. Det är en av orsakerna - det finns också ideologiska skäl - till att vi liberaler slåss väldigt mycket för teknikoptimism, öppenhet, fri rörlighet för människor, tankar och idéer och affärsutbyte. Därför var det väldigt bra att det blev en ny frihandelsrunda inom WTO, även om innehållet i den kunde ha varit mycket bättre. EU-framgången som man har talat om handlade framför allt om att man lyckades bromsa när det gäller att förbättra frihandeln på jordbruksområdet. Detta ger mig en ingång till det som vi tycker att den ekonomiska politiken nu måste inriktas på. Vi tycker att det handlar om tre huvudområden: offensiv för global samverkan, offensiv för robustare svensk ekonomi och offensiv för mer makt åt maktlösa här hemma i vårt land. Vad gäller offensiv för global samverkan kan jag säga att frihandel och WTO-avtal är jättebra. Det ökar möjligheterna för människor i andra delar av vår värld att verkligen få sälja de produkter som de kan sälja, tjäna pengar och öka sitt välstånd precis som vi har gjort, men det drar också in diktaturer i demokratisk samverkan. Se bara på Kina här senast. Den som får individuell frihet och ekonomisk frihet ser också till att det blir politisk frihet och demokrati. Avreglera jordbrukspolitiken. Höj biståndet. Det räcker inte med frihandel. Gör skuldavskrivningar. Vi föreslår avdragsrätt för biståndsgåvor. Det tycker vi är ett bra exempel på solidaritet i praktiken. Det kan man göra i stället för att införa avdragsrätt för fackföreningsavgift, som mer handlar om solidaritet med systemen. Det handlar om EMU-medlemskap, ett aktivt arbete för en global koldioxidavgift - det är en avgift som gäller ett stort globalt problem - och en mer liberal och humanistisk flyktingpolitik. Det ska vara fri rörlighet och ett öppet samhälle inte bara i vårt land. Den andra viktiga delen handlar om offensiv för en robustare svensk ekonomi. Jag ska inte förlänga diskussionen om konjunkturläget, men det ligger mycket i det som bl.a. riksbankschefen brukar säga om att det i grunden är mer osäkert än det brukar. När det är mer osäkert behöver man större säkerhetsmarginaler. Sverige har västvärldens mest konjunkturkänsliga finanser. För tio år sedan befann sig finanserna i fritt fall. Vi vet alla vilka konsekvenser det fick för mycket stora grupper av människor och för dem som har de minsta marginalerna och som har svårt att stå stadigt oavsett vad som händer runtomkring dem. Det är därför, tycker jag, absolut inte bara en ekonomiskpolitisk fråga. Statsfinanser som är mindre konjunkturkänsliga är verkligen en fråga om individuell frihet. Människor ska inte, när det börjar blåsa lite om öronen i den ekonomiska verkligheten, få se sin vardag drastiskt inte bara förändrad utan försämrad genom indragningar i a-kassan, neddragningar i bidragssystem och försämrade barnbidrag. Assistansen ska inte försämras för personer med funktionshinder. Därför föreslår vi en lägre skatteutgiftskvot, men också att man bygger om systemen så att de blir mer robusta och skapar en strukturpolitik som gör att vi får en varaktigt bättre tillväxt. Tillsammans med de andra borgerliga partierna har vi satt upp ett mål. Vi ska öka Sveriges växtkraft med minst en procentenhet, och våra olika åtgärder ska ha den inriktningen. Fler småföretag är den bästa försäkringen mot dåliga tider. Vi har en lång rad förslag som handlar om hur man förenklar och förbättrar företagsklimatet så att människor kan starta och driva företag. Det gäller särskilt den kvinnodominerade tjänstesektorn, där många av regelverken verkar vara skräddarsydda för att förhindra och försvåra för kvinnor. Vi har ett brett handlingsprogram mot de exploderande sjukskrivningarna, som i mångt och mycket handlar om att man måste göra någonting åt orsakerna till dem. Människor måste få makt över sin arbetssituation, makt över sin egen arbetstid och makt över sin kompetensutveckling. Det är i mycket hög grad en jämställdhetsfråga, och den kommer inte att lösas genom att fler kommunalpolitiker får ännu mer att säga till om i människors vardag, för vi har redan facit till vad som händer då. Akut handlar det om att satsa mycket mer på rehabilitering och bättre system bl.a. genom finansiell samordning. Man har under många år på försök fått använda pengarna till aktiva åtgärder i stället för till passiv sjukskrivning. Vi har lite svårt att förstå varför regeringen inte bara motsätter sig detta utan dessutom bryter överenskommelser. Vi vill ha en skattereform som på kort sikt gör att det blir lägre skatt framför allt på arbete, men också en bättre struktur. Vi har svårt att förstå varför sänkt skatt på traktorer och sänkt skatt på investeringsbolag - en beställning från storfinansen - ska vara det enda som företagarna får. I övrigt handlar det om kompensation för egenavgift och fackföreningsavgifter. Egenavgiften i pensionssystemet är i stort sett den enda skatt som folk inte behöver ha kompensation för. Däremot behöver man ha kompensation för att de andra skatterna är för höga. Vi vill sänka marginalskatterna. Ett annat viktigt område handlar om skolan och att skapa långsiktiga förutsättningar. Folkpartiet vill se skolan som en viktig del i den långsiktiga strukturpolitiken för en bättre tillväxt. Alla barn måste få bättre möjlighet genom satsning på baskunskaper. Även de barn som verkligen behöver skolan ska få det stöd de behöver. Till sist, fru talman, ska jag ta upp det tredje viktiga området i Folkpartiets ekonomiska politik. Det handlar om en offensiv för mer makt åt människor som i dag är maktlösa. Det glömda Sverige tjatar vi ständigt om, men det glöms ändå bort. Förbättringar i systemet för personlig assistans är kanske 90-talets största frihetsreform. Det gäller pengar för ökad tillgänglighet för människor med funktionshinder och stimulanspengar för utveckling av äldreomsorgen. Det gäller valfrihetsrevolutionen i den offentliga sektorn. Varför är det bara de som är rika, friska ock starka och kanske jobbar i Regeringskansliet som ska kunna välja doktor? Jag tycker att även mina grannar hemma i Botkyrka ska kunna gör det. Maktutredningen visar att människor som bor i miljonprogramsområden ofta har lite att säga till om när det gäller val av doktor, val av skola och val av bostad. Det vill vi göra något åt, men ni säger bara nej och att vi politiker måste behålla makten över människorna. Men människor som kan gå runt systemen har alltid möjlighet att bestämma. Jag tycker inte att det är riktigt. Alla människor måste ha mer att säga till om i sina egna liv - inte bara sådana som jag och Siv Holma. Valfrihetsrevolutionen i offentliga sektorn handlar också väldigt mycket om kampen mot lönediskriminering och orättvisa löner. Gunnar Hökmark har här tidigare tagit upp den frågan. Sverige får kritik av EU i sysselsättningsprogrammet. Vi får kritik av FN:s CEDAW-kommitté för att kvinnor, trots att vi ligger långt framme när det gäller jämställdheten, har sämre villkor och usla löner på arbetsmarknaden. De borgerliga partierna tar gemensamt fram ett handlingsprogram och en gemensam reservation. Självklart får man inte alltid som man vill. Vi i Folkpartiet har mer långtgående krav i vårt eget förslag, men jag hyser gott hopp om att vi i diskussioner ska kunna utveckla dessa frågor. Det handlar väldigt mycket om att se att kampen för jämställdhet och anständiga villkor inte bara när det gäller löner utan också inflytande på arbetet måste gå genom mer makt till de enskilda. Den kan inte få fortsätta att gå genom mer makt till staten. Till sist, fru talman, kan man inte låta bli att slås av det faktum att många människor i vårt land verkar blanda ihop socialdemokraternas kongress med Sveriges parlament och det socialdemokratiska partiet med Sveriges regering och dem som styr landet. Riktigt så är det inte. Man slås av kontrasterna. När ni på kongressen bara diskuterar hur man ska få bättre villkor när man är arbetslös diskuterar vi andra hur fler ska få jobb och inte behöva vara arbetslösa. När ni inför avdragsrätt för fackavgift föreslår vi liberaler fackavgift för äkta solidaritet, nämligen biståndsgåvor. Det talas mycket om den sänkta arbetsgivaravgiften för kommunerna, men i dag fattar vi beslut om budgeten, och vi har inte sett några förslag. Sture Nordh, gammal socialdemokratisk statssekreterare som är TCO-ordförande, bjuder in till taklagsfest för att ni på er kongress har beslutat att höja taken i akassan. Vi har inte sett något sådant förslag. Det här är några exempel. Kristdemokraterna och Moderaterna ett tydligt regeringsalternativ. Vi vill bilda en regering efter valet, och vi har i det här dokumentet, finansutskottets betänkande nr 1, ett gemensamt förslag till inriktning av den ekonomiska politiken. Men ni kan inte ens tala om vad ni är för regeringsalternativ och ännu mindre vad ni vill bortom horisonten. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna nr 1 och nr 15 som handlar om en inriktning av den ekonomiska politiken för frihet och rättvisa och för att människor ska få mer makt i sin egen vardag.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga, och det är den fråga som jag ställde i mitt anförande. Den gäller Folkpartiet och att ni vill minska resurserna till kommunsektorn med ett antal miljarder. Det har ni ju drivit varenda gång som vi har haft de här debatterna. Ni säger att ni vill intensifiera jämställdhetskampen med handlingsprogram mot orättvisa löner och arbetsvillkor. Varför är ni då emot att det ska vara mer resurser till kommunsektorn för att man ska kunna höja kvinnolönerna? Oavsett vilken aktör man har är det ju en skattefinansierad vård och omsorg som ni talar om. Varför ska det inte ges mer pengar för att man ska kunna klara av att förbättra lönesituationen, förbättra arbetsvillkoren, få fler händer inom vården osv? Varför vill ni minska pengarna till kommunsektorn?
Fru talman! Siv Holma ingår nu i den grupp som ägnar sig åt mytbildning. Jag vet inte riktigt om ni känner er så osäkra eller missnöjda med er egen politik att ni måste försöka påstå att andra vill saker som de inte vill. På s. 92 i betänkandet finns ett tydligt exempel på detta. Där försöker finansutskottets majoritet vilseleda läsaren. Jag tycker att det är tur för er och trist för alla andra att marknadsföringslagen och de konsumenträttsliga reglerna inte gäller på det här området. Ni försöker slå i läsaren att Folkpartiet vill övergå till några andra lösningar än en skattefinansiering av vården. Detta är någonting som ni försöker slå i läsaren. Har ni inga bättre argument mot vår politik än detta? Det här gäller över huvud taget hela er kritik mot vårt budgetförslag. Det handlar inte om innehållet och den principiella inriktningen på våra förslag, utan det handlar om teknikaliteter och om att ni försöker glida på vad det är vi egentligen vill. Nu påstår Siv Holma att vi vill minska resurserna till vård och omsorg och kunna öka kvinnolönerna. Det är struntprat. Vi vill ta bort olika typer av detaljstyrda pengar som de i Regeringskansliet - ni i Vänstern får ju inte ens vara med - delar ut till kommunakut, bostadsakut och investeringsprogram. Jag kan tala om för Siv Holma att det är väldigt sällan som kvinnor gynnas av detta. Däremot missgynnas verksamheterna av den här typen av stöd. Det finns hur många rapporter som helst från Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket och alla andra som visar att det här är missriktat och ineffektivt. Kommunerna ska göra rätt saker, och de ska göra det på rätt sätt. Varje husmor vet att om man hushållar med pengarna så får man mer valuta för dem. Ett sätt att göra det är ju att se till att lägga makten över genomförandet hos dem som vet hur man gör. Och det är inte alltid olika delegationer på Regeringskansliet, utan det är de som har hand om detta. Låt människor välja vilken förskola eller vård de vill ha! Låt sjuksköterskor och förskollärare få inflytande över sitt arbete! Då får man högre lön och bättre kvalitet. Där ligger ni långt efter.
Fru talman! Jag tycker inte att det blev något riktigt svar på frågan förutom att man inte behöver kommunakut, bostadsakut osv. Det är klart att man i en värld som inte har några problem inte behöver några kommundelegationer eller bostadsdelegationer. Men jag tror faktiskt att det här indirekt har en viss betydelse när det gäller att skapa resurser i de här kommunerna, så att det finns pengar till just löner osv. Jag skulle vilja anknyta till det som Gunnar Hökmark sade om att man i de kommuner som behöver kommun och bostadsakut och sådant inte har speciellt höga löner. Man talar i den gemensamma reservationen om privatiseringar, att det skulle leda till höga kvinnolöner. Men faktum är att man i Gällivare och Kiruna kommun har de högsta kvinnolönerna inom vården och omsorgen - det skulle jag vilja höra en kommentar från Karin Pilsäter om. Detta har Kommunalarbetareförbundet skrivit i sin tidning för ett tag sedan. Om man vill satsa på de här sakerna handlar det naturligtvis om politiska prioriteringar. Men det handlar också om att det ska finnas pengar och bra ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att bedriva sin verksamhet.
Fru talman! Om fru talman ursäktar liknelsen så brukar man säga att man inte saknar kon förrän båset är tomt. Det finns även socialdemokratiskt styrda kommuner runtom i det här landet som har insett att man, om man vill ha sjuksköterskor och förskollärare på plats, får öka deras löner. Poängen med det här med mångfald och valfrihet är inte att det bara är på de privata ställena som det ska vara bra. Det är inte alls poängen. Poängen är att när folk har någonting att välja på så blir alla arbetsgivare bättre, både de kommunala och de privata. Annars får man inte personal. Det finns också olika typer av strukturer. Ute på landsbygden finns det distriktssköterskor osv. Där är det långa avstånd, och det är ett stort ansvar. För att få folk dit får man se till att höja lönerna. Det tycker jag är bra och riktigt. Så har man i alla tider gjort i mansdominerade yrken. Nu har man börjat göra det från politiskt håll även i kvinnodominerade yrken. Det tycker jag är jättebra. Det är huvudförklaringen till att de två kommuner som Siv Holma nämnde har bättre vårdlöner. Jag kan nämna andra exempel. Jag tycker att det är riktigt. Men ett problem som vi kvinnor har är att vi har haft svårt att ställa om oss mentalt till att olika kvinnor faktiskt måste ha olika mycket betalt. Har man stort ansvar, lång utbildning och är duktig måste man få mer lön än den som har lite ansvar, kort utbildning och kanske t.o.m. kort arbetstid. Vi kommer aldrig att komma någon vart och få någon dynamik och schvung i löneutvecklingen, ansvarsutvecklingen och villkoren på arbetsmarknaden om vi inte inser detta. Därför tycker jag att Siv Holma borde försöka dra någon slutsats av de olika saker som vi nu visar på. Jo, det kan jag tala om. Ni var på utkastarsidan medan vi folkpartister sade att vi, om vi ska få personal att stanna och vilja utvecklas i läraryrket och unga människor att lockas dit för att de verkligen vill bli lärare, utöver en massa andra förändringar faktiskt också måste höja lönerna. Och det är ett politiskt ansvar. Det är därför som vi behöver ett brett handlingsprogram mot orättvisa villkor för kvinnor.

Fru talman! En av de frågor som har diskuterats väldigt mycket här är frågan om den ökade sjukfrånvaron. Vi i Miljöpartiet ser väldigt allvarligt på antalet utbrända i samhället och de ökade sjukskrivningarna. Antalet sjukskrivningsdagar har de senaste åren ökat dramatiskt. Inom Uppsala kommun t.ex. har personalens sjukdagar ökat med 18 %. Vi får likadana signaler från i princip hela landet. Det finns många orsaker till de tilltagande sjukskrivningarna. En orsak är att personalens genomsnittsålder blir allt högre. Men den avgörande faktorn är någonting som diskuteras väldigt lite i den här kammaren. Det är de hela tiden ökande prestationskraven, som bidrar till både stress och utmattningsdepressioner. Det visar bl.a. en studie av Karolinska Institutet. Psykiatriker har gjort djupintervjuer med 150 långtidssjukskrivna där orsaken till sjukskrivningar till ungefär 50 % är depression. Den negativa trend som vi ser med alltfler sjukskrivningar måste brytas. Lena Ek tog upp frågan om att vi när det gäller arbetsmarknaden måste se till att man har en bättre kvalitet på arbetsmarknadsutbildningar. Det håller vi med om. Man ska också satsa på gymnasieutbildningar och även på högskoleutbildningar. Men jag ser väldigt få förslag från de borgerliga partierna om hur vi kan minska sjukskrivningarna eller stressen. Vi har i vårt samarbete sett till man tagit fram ett elvapunktsprogram för hälsa i arbetslivet. Vi inför också friår i tio kommuner i Sverige. Men det här räcker inte. Jag tror att vi måste tänka om väldigt mycket. När det gäller sjukskrivningarna räcker det inte med att förbättra rehabiliteringen. Här är Socialdemokraterna och Moderaterna emot ett förslag som de andra partierna här i riksdagen stöder, förutom Vänsterpartiet. Jag tror att det här handlar om ett systemskifte. Vi måste kunna minska stressen och utbrändheten. Jag ser det lite grann som att vi börjar få en elitarbetsmarknad där stressen och kraven på arbetstagarna blir allt högre och där fler och fler faller ur. De blir sjukskrivna och hamnar utanför arbetsmarknaden. Har man varit långtidssjukskriven är det väldigt svårt att komma tillbaka. Här tror jag att det handlar om att minska stressen i arbetslivet i hela samhället, så att vi inte får den elitarbetsmarknad som nu faktiskt börjar växa fram. De viktigaste förslagen som bidrar till detta, som vi ser det, är att minska arbetstiden och att införa friår i hela landet. Det finns vissa bolag som vågar tänka annorlunda. Ett sådant bolag är IT-bolaget Peak. Där har man infört sextimmarsdag för alla sina anställda med full lön. Det gör man därför att man anser att man som bolag tjänar på detta. Men tyvärr är det väldigt få bolag som vågar tänka så radikalt. Här tycker vi att vi behöver göra mer, och här är vi än så länge missnöjda med det samarbete som finns. Vi har dock åstadkommit en del saker, bl.a. friår i tio kommuner. Bo Lundgren sade i partiledardebatten att problemet är att svenskarna arbetar för lite, inte för mycket. Om det är de borgerliga partiernas alternativ förstår inte jag hur man ska kunna minska sjukfrånvaron. Jag tror att problemet är att svenskarna arbetar för mycket, inte för lite. När det gäller friår är det väldigt positivt att så många ute i samhället anser att detta är en bra idé.

Man får ökad livskvalitet och chans till en återhämtning i livet. Den som går in som vikarie för den som har friår, den tidigare arbetslöse, får lön och ökad kompetens. Det är den här typen av förslag som vi tror är nödvändiga för att minska sjukfrånvaron och antalet utbrända i samhället. Det här är ett systemskifte. En annan sak som diskuteras väldigt mycket i dag är den vikande högkonjunkturen. I vår förra budgetdebatt varnade jag för vad som nu händer efter de fruktansvärda terrordåden i USA: att vi går in i ett osäkert ekonomiskt läge, att många helt enkelt inte kommer att våga investera och att man kommer att omvärdera nyanställningar och se över sin ekonomiska situation. Men redan nu, vilket är ganska snabbt, kommer det positiva tecken på att det börjar vända. I går presenterade Föreningssparbankens EMU-panel en rapport som visade att man nu, vilket är en vikande trend, faktiskt tror att ekonomin i framtiden kommer att gå uppåt. Det är väldigt farligt när vi håller på och förstärker det som hänt i USA genom att svartmåla ekonomin, både globalt och i Sverige. Det är vårt politiska ansvar att se till att ekonomin inte påverkas alltför mycket av terrordåden i USA. Det är väldigt många här som anklagar s-v-mpsamarbetet för passivitet. Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt. Jag vet inte om Moderaterna har märkt att s-v-mp faktiskt har sänkt skatterna med nästan 60 miljarder kronor. Jag vet inte om jag skulle vilja kalla det för passivitet. Mats Odell bekymrade sig över att statsskulden nu har ökat. Ja, men har Mats Odell märkt att vi har minskat statsskulden som procentuell del av BNP varje år? Detta är faktiskt ett trendbrott. Det vi i samarbetet inte har gjort är att rusta ned den offentliga ekonomin på det sätt som Moderaterna vill. Vi har satsat på förnuftiga skattesänkningar och på reformer som grön skatteväxling och andra viktiga reformer. De som haft det sämst har fått det bättre. Fokus har legat på barnfamiljerna och de mest socialt utsatta. Det har inneburit förslag som höjt golv i akassan, höjd garantinivå i föräldraförsäkringen, en till pappamånad, ökat barnbidrag och rätt till barnomsorg för alla barn. Vi har också vidtagit aktiva åtgärder mot diskriminering. Det är förslag - vilka tyvärr kommer att ge resultat först i framtiden - som att införa en antidiskrimineringsklausul vid offentlig upphandling, vilket sker nästa år, samt regionala diskrimineringsombudsmän, vilket också sker nästa år. Vi har också gjort väldigt stora och viktiga satsningar på miljön. I dagens debatt är det nästan ingen som har nämnt miljöfrågorna. De satsningar vi har gjort ökar förutsättningarna för framtida generationer att ha en hållbar ekonomi. Det är ett ansvar att i nutiden sanera miljön och se till att vi får en hållbar miljö i framtiden. Vi har under den här perioden genomfört en skatteväxling på ungefär 7 miljarder kronor. Dessutom har vi fördubblat miljösatsningarna mellan 1998 och 2002, från 1,2 miljarder till 2,4 miljarder. Det är satsningar på miljösanering, skydd av biotoper och annat. Vi har också satsat på solceller, vindkraft och biobränsle. Vi har sett till att man får ett lägre förmånsvärde om man har en bil som går på förnybart bränsle. Vi har också satsat på ekologisk och mer miljövänlig produktion. Bl.a. har vi förändrat ekostödet, och vi satsar på ekologisk forskning. Dessutom ska vi utreda om man kan sänka momsen på Kravmärkta produkter. Djurskyddet förbättras bl.a. genom inrättandet av en djurskyddsmyndighet. Det här är väldigt många viktiga och bra reformer. Ur vårt perspektiv behöver vi dock göra mer, speciellt på miljösidan. Vi behöver gå vidare med skatteväxlingen i snabbare takt. Vi behöver vidta ett antal olika åtgärder så att vi får en ökad satsning på förnybar energi. Vi måste satsa mer på kollektivtrafiken, men även på järnvägen. Här är vi tre olika partier som tycker lite olika. Inför nästa mandatperiod hoppas vi i Miljöpartiet få ett ökat mandat så att vi kan fortsätta med det som vi har prioriterat, nämligen att satsa på de socialt mest utsatta men också på miljön och på en arbetstidsförkortning. Här får valet visa var vi hamnar. En fråga som också diskuteras i dag är Socialdemokraternas vallöfte som presenterades under kongressen, nämligen sänkt arbetsgivaravgift i offentlig sektor. Det här är ett förslag som vi i Miljöpartiet är tveksamma till. Anledningen är att vi inte vill missgynna friskolor eller privata alternativ. Vi kan däremot tänka oss en sänkning av arbetsgivaravgiften branschvis så att t.ex. områdena vård, omsorg och skola kunde få sänkt arbetsgivaravgift. Vi tycker inte att det är bra att man skulle diskriminera privat vård eller skola mot den offentliga vården eller skolan. Däremot kan vi se skäl till att man kanske ska stimulera ekonomin, om man nu anser att vi riskerar att gå in i en lågkonjunktur. Jag vill också för Miljöpartiets del yrka bifall till reservation 7, som handlar om EMU. I går var jag i Bryssel och träffade belgiska parlamentet, och det var lite intressant. EU-nämndens ledamöter i belgiska parlamentet pratade just om konsekvenserna för EU-samarbetet när nu euron införs den 1 januari. Det man sade var att när euron införs måste vi ha en gemensam skattepolitik, en gemensam socialpolitik, en gemensam finanspolitik och en gemensam arbetsmarknadspolitik. Har vi inte det kommer euron att upplösas, eftersom det då blir sådana konvulsioner inom euroområdet. Den belgiska regeringen och de belgiska parlamentsledamöterna var väldigt tydliga i att detta var den fortsättning de ser. Den fråga de ställde till de besökande svenska EU-nämndsledamöterna var: Vill ni tillhöra B-laget, som inte kommer att ha den här gemensamma politiken, eller vill ni påverkas av att det här kommer vi att genomföra? Det här är signaler som man får i alla möjliga EU länder, inte bara i Belgien, och det är något som också vi har varnat för. En gemensam valuta kommer att leda till ett väldigt starkt politiskt tryck för införande av en gemensam skatte och finanspolitik och en gemensam arbetsmarknads och socialpolitik på EU nivå. Det är någonting som vi i den svenska riksdagen faktiskt inte vill ha. Jag yrkar för Miljöpartiets del också bifall till reservation 7. Vi har som sagt gjort en hel del för att förbättra för miljön och för de socialt mest utsatta och genomfört en del reformer som är viktiga. Jag nämner inte alla här i dag. Vi tycker inte att detta är tillräckligt, men jag tror att det är mycket bättre att, som vi har gjort, satsa förnuftigt på att försvara och bevara de offentliga finanserna och att inte bara genomföra skattesänkningar. Jag tänker då t.ex. på moderaternas skattesänkningar på kapitalsidan, som skulle leda till att barnfamiljer får sämre ränteavdrag i fall där de vill köpa egen bostad. Jag är lite rädd för att debatten blir väldigt enkel. Tyvärr blir den det när vi närmar oss en valrörelse. Bortsett från reservation 7 ställer vi oss bakom budgeten i dess helhet.
Fru talman! Yvonne Ruwaida har fel när hon talar om ränteavdragen, men hon har rätt i ett annat avseende, nämligen att Miljöpartiet har varit rätt framgångsrikt gentemot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ni har lyckats få igenom ett antal olika saker, bl.a. försök med att frigöra tio kommuner och stängningen av Barsebäck. Problemet är bara att er framgång i miljöhänseende också har fått andra miljökonsekvenser, eftersom ni därmed har drivit igenom ökade utsläpp av koldioxid. I övrigt har det, vilket också denna debatt har handlat om, varit en passivitet inför det som är Sveriges grundläggande ekonomiska problem. Det fanns ingenting i Yvonne Ruwaidas anförande som handlade om det faktum att vi har med oss en rekordhög arbetslöshet från en högkonjunktur. Det fanns inte heller någonting om att den explosivt snabba ökningen av sjukfrånvaron bara den motsvarar ytterligare 5 % av arbetskraften. Hade inte denna utveckling ägt rum skulle arbetslösheten i själva verket ha varit uppe i 9-10 %. Sysselsättningsnivåerna hade då mer närmat sig 70 % än 80 %. Detta är en konsekvens av högkonjunkturen. Ni har låtit högkonjunkturen ersätta den ekonomiska politiken, och vi har nu med oss bekymren. Jag skulle vilja ställa en fråga till Yvonne Ruwaida: Varför tar varken Miljöpartiet eller regeringskoalitionen i övrigt upp det faktum att vi har en rekordhög arbetslöshet, och varför för ni inte en politik för att bemöta denna? Varför gör ni ingenting konkret för att bemästra sjukfrånvaron? Med all respekt för tio frigjorda kommuner kommer de inte, oavsett vad man tycker om dem, att vända kurvan över den snabbt växande sjukfrånvaro som hotar vårt samhälles välfärd och möjligheterna att ta hand om både äldre och sjuka och se till att det skapas ny välfärd. Er enda lösning på detta är att förkorta arbetstiden. Jag skulle vilja få veta av Yvonne Ruwaida hur det går ihop att inte vilja tala om den rekordhöga arbetslösheten samtidigt som man vill förkorta arbetstiden.
Fru talman! Det som jag tog upp i mitt anförande var bl.a. att det nu i Sverige byggs upp en ökande elitarbetsmarknad. En arbetad timme i Sverige är effektivare än en arbetad timme i t.ex. Frankrike och Spanien, och det beror på den större ökningen av kraven på arbetstagare i Sverige än t.ex. i det övriga EU. Som jag ser det bidrar detta till en ökad sjukfrånvaro. Vi vill därför se till att få lägre krav och minskad stress på arbetstagarna i Sverige. Då minskar sjukfrånvaron, och fler får delta på arbetsmarknaden. Jag är rädd för att vi får stora grupper som helt och hållet kommer att stå utanför arbetsmarknaden, därför att de inte passar in på arbetsmarknaden, där man ställer allt högre krav. När det gäller sjukfrånvaron och friåret visade försöket i Trelleborg att sjukfrånvaron på de arbetsplatser där folk hade tagit ut friår faktiskt minskade. Det här är ett sätt att se till att sjukfrånvaron minskar. Men det som vi sällan diskuterar i Sverige är att de krav som ställs på våra arbetstagare har blivit allt högre, därför att vi i Sverige jobbar väldigt effektivt. Nackdelen med det är att människor blir mer och mer utbrända och sjukskrivna. Det handlar här helt enkelt om att man bör sänka takten i arbetslivet. Jag tror att det är ett nödvändigt systemskifte för att vi ska få ett samhälle där alla får plats och passar in på arbetsmarknaden och där sjukfrånvaron minskar.
Fru talman! Men takten minskar ju inte genom att man får en kortare arbetstid, om man behöver få samma arbetsuppgifter gjorda. Dessutom glider Yvonne Ruwaida förbi det mer grundläggande problem med svensk ekonomi som jag talade om. Är ni nöjda med resultaten av politiken från högkonjunkturen, med en arbetsmarknad som innebär att fler och fler har ställts vid sidan om? Vi har från högkonjunkturen med oss en rekordhög arbetslöshet, och nu växer den. Vi har en mycket större arbetslöshet än vad ni själva vill räkna med, och ovanpå detta har vi fått en sysselsättningsökning som till en dominerande del motsvaras av den växande sjukfrånvaron. Detta berör inte Yvonne Ruwaida, men det är vänsterpolitikens och vänsterkoalitionens misslyckande. Detta om något skapar en elitarbetsmarknad och ökar trycket på dem som har arbete, så att så många skiljs ut från arbetsmarknaden. En annan sak som Yvonne Ruwaida inte berör, därför att argumentet pekar i omvänd riktning mot vad hon har sagt när det gäller privata alternativ, är att vi ser ett tydligt mönster: Sjukskrivningarna ökar snabbast i de delar av landet där vi redan i dag har en lägre sysselsättning. Sjukskrivningarna ökar snabbast i de delar av samhället där man har bara en arbetsgivare, inte en mångfald av arbetsgivare som tvingas genomföra bättre arbetsvillkor. Jag skulle därför vilja komma tillbaka till den grundläggande frågan: Är ni nöjda med den situation som innebär att vi efter ett antal år av högkonjunktur har fler människor utanför arbetsmarknaden och utan arbete än vad vi någonsin har haft i motsvarande situation? Varför talar ni inte om detta, och varför säger ni inte att det behövs en ny politik för detta? Varför låter ni det bara vara?
Fru talman! Gunnar Hökmark vet att vi har gjort en del satsningar som bidrar till att minska arbetslösheten och till den gemensamma välfärden. Det har gjorts satsningar på offentlig sektor, och det har anvisats mer pengar till kommuner och landsting. Vi har också gjort en direkt satsning på t.ex. fler vuxna i skolan. Vi har, som Gunnar Hökmark också vet, gjort ganska stora skattesänkningar på i det närmaste 60 miljarder under mandatperioden. Jag tycker att talet om passivitet verkar ganska konstigt. Gunnar Hökmark vet också att vi i Miljöpartiet inte på något sätt är emot privata alternativ. Vi är däremot tveksamma till privata alternativ i form av aktiebolag som har direkta vinstintressen. Det finns också en förenklad syn i varje fall bland de borgerliga debattörerna i kammaren i dag att privata alternativ alltid leder till att det blir bättre. Det är faktiskt så - och det har jag visat när jag har varit ute på olika studiebesök - att i de privata initiativen deltar från början ofta den bättre arbetskraften, som inte är lika utbränd. Man gör valet att lämna den offentliga sektorn för de privata alternativen, och i början har man en väldigt stor ork, kraft och glädje. Detta gör att man jobbar mer effektivt ett tag, men det har sin gräns. Vi tror att mångfald är bra, men vi tror inte att den, som det verkar av de borgerliga debattörerna, ger en otrolig effektivitetsvinst för all framtid, så att man sparar en massa pengar. Mångfalden är bra speciellt när det handlar om att ge dem som arbetar större inflytande på den egna arbetsplatsen.
Fru talman! Jag granskade i mitt anförande lite grann det som är Socialdemokraternas, Vänsterns och Miljöpartiets starkaste gren, stabila statsfinanser. Jag påpekade att man nu själv budgeterar med att låna ungefär 35 miljarder under de kommande tre åren. Det var redan före den 11 september. Nu säger Yvonne Ruwaida att det ändå är en mindre andel av bruttonationalprodukten. Det håller jag med om. Icke desto mindre, Yvonne Ruwaida, tycker jag att det skulle kännas lite pirrigt med er inriktning på t.ex. långsiktig hållbarhet att vi nu ska låna till exempelvis maxtaxereformen. Men så kanske det inte är. Ni kanske är helt nöjda med detta. Jag har en fråga till Yvonne Ruwaida som gäller att Miljöpartiets existensberättigande vilar på uppfattningen att ni är mer miljövänliga och mer gröna än alla vi andra. Det kanske är så. Utskottet har behandlat en partimotion från oss kristdemokrater som tar upp det faktum att det i miljökonsevensbeskrivningarna i budgetpropositionen bara är de stora kapitalstarka företagens miljöarbete som redovisas. Vi skulle vilja ha en bredare redovisning som också skulle stimulera de mindre företagen som i dag inte kommer in i systemet. I utskottet tyckte Miljöpartiet att det var bra. Men sedan i sluttampen visade sig den nya tendensen att ni blir alltmer lydiga och följer majoriteten och därmed yrkar på ett avslag. Fru talman! Jag ska ge Yvonne Ruwaida en ny chans genom att yrka bifall inte bara till reservationerna 1 och 13 utan nu också till reservation 8. Därmed har Yvonne Ruwaida chansen att med sina partikamrater i omröstningen visa att ni faktiskt vill premiera de mindre företagen som arbetar med ett konkret miljöarbete.
Fru talman! När det gäller stabila statsfinanser ser jag det som en väldigt positiv trend att statsskulden minskar som procent av BNP. Det har varit ett trendbrott efter den ekonomiska oansvarighet som de borgerliga partierna visade under sin mandatperiod då statsskulden ökade som procent av BNP. Vi har varit väldigt måna om att skriva av på statsskulden. Vi har prioriterat det jämfört med vissa skattesänkningar. Vi hade inte velat genomföra alla skattesänkningar på 60 miljarder som nu har föreslagits. Men i ett samarbete blir det alltid kompromisser. Det är väldigt viktigt att man har stabila statsfinanser. Men det går ändå åt rätt håll. Vi hade velat göra mer själva om vi hade lagt fram en egen budget. När det gäller miljösatsningar vet Mats Odell att vi har lagt fram en massa olika förslag som rör miljön som inte heller Mats Odell alltid stöder fullt ut. Det är stora nyinvesteringar på miljösidan som görs men också stora förändringar av de ekonomiska styrmedlen som premierar miljövänlig produktion. Det viktigaste i politiken är oftast de ekonomiska styrmedlen. När vi gör upp om en budget gör vi upp om en helhetsbudget. Då brukar vi ta ansvar för det samarbetet med de konsekvenser det får. Man kan inte alltid yrka bifall till förslag som man själv tycker är bra.
Fru talman! Det är naturligtvis som Yvonne Ruwaida säger att det kan behövas kompromisser i den ekonomiska politiken. Det har jag full respekt för. Men nu handlar det inte om det. Ni gör nu fullständigt opåkallat kompromisser om miljöpolitiken som inte kostar något och inte har den minsta budgetpåverkan. Ändå gör ni en onödig kompromiss. Varför inte nu ta chansen, Yvonne Ruwaida, att vara med och se till att få en majoritet som gör att Regeringskansliet också får redovisa de mindre företagens miljöarbete? Är inte det att sprida på en bredare bas det positiva som ändå sker? Det vore bra om Yvonne Ruwaida förklarade varför det inte skulle vara möjligt att också stödja ett sådant förslag.
Fru talman! Vi har nu denna gång valt att göra på detta sätt, Mats Odell, som en del av vårt samarbete. Det har jag redan förklarat tidigare. Jag har inga ytterligare förklaringar till det.

Fru talman! Vi känner alla att vi lever i en osäker värld och i en orolig tid. Ska vi få ett tryggare Sverige måste vi hjälpas åt. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett land för alla där vi håller ihop, bryr oss om varandra och visar omtanke och omsorg om varandra. Vi hoppas att Sverige ska möta framtiden i solidaritet där vi gemensamt värnar välfärden och utvecklar den så att det blir en välfärd för alla och inte bara för några. Sverige hör till de länder som har den allra lägsta spädbarnsdödligheten i världen. Vad beror det på att det rika USA har dubbelt så hög spädbarnsdödlighet som vi i Sverige trots att det har minst lika stora läkarresurser per invånare? Jag tror att vi får söka svaret i att i USA är hälso och sjukvården inte tillgänglig för alla på samma sätt som i Sverige. Det finns de som säger att med alltfler äldre kommer det att bli en övermäktig uppgift att ge alla den vård och omsorg som de behöver. Men vi socialdemokrater tänker ta på oss den uppgiften. Vi tror att det går. Vi vet att Sverige har ett rättvisare och bättre sätt att betala välfärden än vad man har i lågskatteländer. Det som människor där kan slippa att betala i skatt får de dyrt betala i privata sjukvårdskostnader, skolavgifter, privata försäkringspremier och en vildvuxen flora av avgifter och kostnader. Sådana privata system är ofta kusligt orättvisa. De leder förfärande snabbt till en skev och konstig användning av ett lands sociala resurser. Det blir orättvist, orationellt och oekonomiskt. Expressen skrev i förrgår: Om det vore eländesbeskrivningar som vinner val skulle borgarna vara omöjliga att besegra. Men om man ständigt svartmålar kommer man till sist att få problem med sin egen trovärdighet. För att få en så svart bild av arbetsmarknaden som möjligt har de borgerliga valt att använda en mycket vidlyftig definition på hur många som saknar jobb i Sverige. Ni använde er inte av den när ni var i regeringsställning. Nu lyckas ni få det till att det är över 650 000 människor som saknar jobb. Då vill jag påminna er om att det inte var så länge sedan som ni påstod att det var över 1 miljon svenskar som saknade jobb. Även i svartmålningen kan ljuset tränga in. Över 300 000 fler jobb på några få år är faktiskt nytt svenskt rekord på arbetsmarknaden. Nu får vi höra att det bara är en följd av att sjukskrivningarna har ökat så mycket. Vi har behandlat den frågan i finansutskottet. Där framgår det att om man tar perioden från 1997 till i år är ökningen av antalet jobb ungefär 320 000, vi kan säga drygt 300 000. Man räknar sedan bort den ökning av sjukfrånvaron som kan ha påverkat detta på 63 000 personer. Exakt antal kan vara svårt att ha en uppfattning om. Men det rör sig i varje fall om att antalet jobb har ökat med över 200 000 exklusive effekten av ökad sjukfrånvaro, om jag uttrycker mig försiktigt. Gunnar Hökmark använde flera gånger ett felcitat när han sade att vi socialdemokrater säger att vi har besegrat arbetslösheten. Vi säger inte så. Tvärtom har vi beskrivit att vi har halverat den öppna arbetslösheten och att vi nu måste gå vidare och se till att undan för undan arbeta för full sysselsättning. Vi tror inte att arbetslösheten är avskaffad. Vad vi däremot har sagt är att vi har besegrat den massarbetslöshet som uppstod när nästan en halv miljon jobb försvann under en kort period - tre år under borgerlig regering. Massarbetslösheten är borta, men vi har fortfarande arbetslösheten att kämpa emot. Gunnar Hökmark talar här om budgettricksande och låtsassiffror. Då kastar han inte bara sten i glashus, utan han har dessutom fel och han blundar för verkligheten. Verkligheten är den att vi har klarat utgiftstaken varje år. Dessutom har vi sammanlagt 45 miljarder kronor till godo, som vi har kommit under utgiftstaken med under perioden 1997 fram till i år. Och vi kommer att klara utgiftstaken även i fortsättningen. Gunnar Hökmark har inför utskottet erkänt att han inte ens har som utgångspunkt att presentera ett realistiskt budgetalternativ. I stället har Moderaterna medvetet valt att presentera ett alternativ på låtsas. Trots att de inser att en del av förslagen omöjligt kan genomföras från årsskiftet tillgodoräknar de sig fräckt pengarna redan fr.o.m. januari nästa år. Hökmarks motivering är att om riksdagen i våras hade godkänt Moderaternas budgetalternativ så hade det nog gått att genomföra. Även om detta är tveksamt så är ju verkligheten att riksdagen inte godkände Moderaternas förslag, och då kan man inte i oktober återkomma med förslag som bygger på den felaktiga föreställningen att riksdagen i våras röstade igenom förslaget. Gunnar Hökmark utmanade mig i frågan om att jämföra socialdemokratiskt och borgerligt styrda kommuner. För mig som göteborgare ligger det naturligtvis nära till hands att jämföra Stockholm och Då kan vi konstatera att utvecklingen i Göteborg och i Västra Götaland var dålig under en period när Moderaterna ledde arbetet. Ekonomin blev mycket sämre. Det blev kris i sjukvården i Västra Götalandsregionen. Men efter det att vi fick ett annat styre i Västsverige har det hela förbättrats. Jag har ingen som helst svårighet att delta i en jämförelse mellan oss i Västsverige och det som pågår under moderat ledning i Stockholmsområdet. Jag noterar t.ex. att medan vi i Västsverige stärker vår ekonomi så har nu kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors sänkt kreditvärdigheten för Stockholms läns landsting, vilket betyder att skattebetalarna kommer att få betala högre skatter eftersom landstinget då får låna till högre ränta. En överskuggande fråga i debatten är: Hur hanterar vi vår ekonomi när framtiden är så osäker? OECD tror att världskonjunkturen vänder uppåt nästa år och att Sverige får en något högre tillväxt nästa år än i år. Men tänk om den internationella konjunkturen i stället störtdyker ned i botten? Hur håller vi bästa handlingsberedskap inför en sådan situation? Ja, inte är det genom att nervöst sälja ut våra gemensamma tillgångar, utan genom att ta vara på dem och utveckla dem. Vi gör det inte genom att rusta ned arbetsmarknadspolitiken utan genom att stärka och utveckla den. Vi gör det inte genom att lättsinnigt släppa loss stora, ofinansierade skattesänkningar utan genom att värna välfärden och se till att vi betalar den. Vi gör det inte genom att vidga klyftorna utan genom att ta itu med orättvisorna och aktivt arbeta för att skapa jämlika villkor. Med den budget som riksdagen nu ska rösta om kan vi stå starkare mot sådana här påfrestningar. Till skillnad från många andra länder har Sverige kraft att möta påfrestningarna med en expansiv politik. Nästa år satsar vi 44 miljarder kronor till nya reformer och skattesänkningar med sikte på att öka välfärden och rättvisan. När man lyssnar på de borgerliga partierna hör man att er politik inte går riktigt ihop. För det första målar ni Sveriges situation i mycket dystra färger och varnar för att det kan gå riktigt illa. Men hur kan ni då dra ned så brutalt på arbetsmarknadspolitiken? Folkpartiet drar ned med nästan 14 miljarder kronor nästa år. Och hur kan ni föreslå sådana drastiska skattesänkningar om läget är så allvarligt? Varför är ni så negativa till att finansutskottet genom omdispositioner i budgeten ökar handlingsfriheten med flera miljarder kronor nästa år? Om ni verkligen är oroade så borde ni tycka att det är rimligt att vi stärker beredskapen och ökar handlingsfriheten. För det andra finns det ingen samlad borgerlig ekonomisk politik. Den borgerliga politiken drar åt olika håll. På er presskonferens erkände Mats Odell att politiken spretar. Men han försvarade sig med att säga: Det spretar en del, men det spretar åt samma håll. Men riktigt så är det inte, Mats Odell. Låt mig ta några exempel bland utgiftsområdena nästa år. För försvaret vill Moderaterna öka i förhållande till regeringen, men Kristdemokraterna vill minska. Det är en borgerlig splittring på 1 900 000 000 kr. För biståndet vill Folkpartiet öka, men Moderaterna vill minska - en borgerlig splittring på 3 100 000 000 kr. När det gäller hälso och sjukvård vill Folkpartiet öka, men Moderaterna minska. Det blir en borgerlig splittring på 4 800 000 000 kr. För trygghet vid ålderdom vill Kristdemokraterna öka, och Centerpartiet minska. Det blir en borgerlig splittring på 2 500 000 000 kr. För kulturen vill Centerpartiet öka och Moderaterna minska. Den borgerliga splittringen är 1 700 000 000 kr. För regional utveckling vill Centerpartiet öka och Kristdemokraterna vill minska. Den borgerliga splittringen blir 900 miljoner kronor. För energi vill Centerpartiet öka och Folkpartiet minska. Den borgerliga splittringen blir 1 500 000 000 kr. Eller varför inte ta summan av utgiftsområdena? Moderaterna vill öka, och Kristdemokraterna vill minska. Det blir en klyfta på inte mindre än 58 225 000 000 kr. Det är alltså verkligen inte så att er budgetpolitik spretar lite harmoniskt åt samma håll. I stället är den som ett stormhärjat och sönderblåst paraply som spretar åt alla möjliga håll. Det finns 21 borgerliga reservationer. Två av dem är gemensamma. De övriga 19 är inte gemensamma. Ni har inte lyckats samla er om budgetpolitiken, inte om skattepolitiken och inte om valutapolitiken trots att Kristdemokraterna, Folkpartiet och framför allt Centerpartiet har flyttat sig kraftigt åt höger det senaste året. Det som ni är överens om är mer allmänna ordalag är konkret politik, skulle jag vilja säga. Vad som förvånar mig är att de tre övriga borgerliga partierna tycker att det är så självklart att de ska sätta sig i en moderatledd regering ifall de får tillräckligt med röster i valet. De visar inte minsta tvekan inför att sätta sig i en regering med detta utpräglade högerparti som öppet säger att man vill avskaffa välfärdsstaten. Samtidigt har inte minst Centerpartiets ordförande erkänt att de borgerliga inte skulle få lika många röster om de presenterade ett samlat och konkret regeringsprogram före valet. Man säger att om man ska röstmaximera så ska man inte presentera det eventuella regeringsprogrammet i dess helhet före valet, utan man får nöja sig med att uppvisa en del attraktiva smakprov på borgerlig politik. Familjepolitiken skulle bli ett sådant smakprov, men nu drabbas man tydligen av eftertankens kranka blekhet. Kan vi verkligen gå ut i valet mot maxtaxan och kräva höjda dagisavgifter? är en orolig fråga. Ja, hur blir det, Karin Pilsäter? Kommer Folkpartiet att gå ut i valet och kräva höjda dagisavgifter? Till Lena Ek skulle jag vilja ställa frågan om hon tycker att den kommunala skatteutjämningen har gått för långt. I reservationen påstår ni att enskilda kommuner drabbas av orimliga marginaleffekter. Ge oss ett konkret exempel på en kommun som Lena Ek anser har drabbats av en orimlig marginaleffekt, dvs. där Centern tycker att utjämningen har gått för långt! Och säg i så fall vad vi ska göra med nivån på kompensationsgraden. Den är den enda fråga som jag ställer till Lena Ek i den här debatten. Jag hoppas verkligen att jag får ett svar på den. Jag hörde Gunnar Hökmark säga i radion att det egentligen inte är så stor skillnad mellan Moderaternas och Centerns förslag till kommunalskatteutjämning. Det är häpnadsväckande. Ni brukar ju döma ut det utjämningssystem som Centern står för som grundlagsvidrigt. Ni påstår att det är ett brott mot grundlagen. Hur kan Gunnar Hökmark i ena stunden anklaga Centern för grundlagsbrott och i nästa andetag säga att det nog inte är så stor skillnad? Varför har Gunnar Hökmark så lite respekt för grundlagen och för sin egen uppfattning om grundlagen? Min fråga till Mats Odell är: Anser Kristdemokraterna att det är förenligt med socialt ansvar att, som Moderaterna föreslår, sänka de offentliga utgifterna ned till 38 % av bruttonationalprodukten? I dagens läge innebär det att de offentliga utgifterna skulle få skäras ned med 315 miljarder kronor. Det är halva statsbudgeten bortsett från skuldräntorna. Är det socialt ansvarsfullt att inrikta politiken på detta, även om den här förändringen är tänkt att genomföras successivt, med tanke på den kraftiga ökning av antalet äldre som kommer att ske fram till år 2010? Mats Odell beskrev det så att vi håller på att plundra Riksbanken på guld och valutareserven utan någon minsta beredning. Jag skulle vilja citera vad riksgäldsdirektören Thomas Franzén sade vid utskottets utfrågning. Han sade: "En överkapitaliserad centralbank bekostas av skattebetalarna. Vi, dvs. Riksgäldskontoret, lånar upp för att placera pengar i Riksbanken. Riksbanken har i dag ungefär 70 miljarder placerade till kort ränta i banksystemet, och vi lånar upp till högre räntekostnader. Dessutom behåller Riksbanken 20 % av sina ränteinkomster för att lägga till det egna kapitalet, som behöver öka eftersom det är så stort från början. Detta ökar i sin tur statens upplåningsbehov och skatterna." Till sist vill jag passa på att tacka Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett konstruktivt och bra samarbete. Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag i alla dess delar.

Fru talman! Jan Bergqvist bemödar sig om att hitta skiljelinjer mellan de borgerliga partierna. Vi är fyra olika partier som går till val och låter väljarna avgöra styrkan mellan oss. Sedan kommer vi att förhandla fram ett starkt och bra regeringsprogram på den grundval som vi har redovisat i det här betänkandet när det gäller riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Det vore kanske intressant för kammarens ledamöter och andra intresserade att få reda på vem Jan Bergqvist tänker regera med efter valet 2002. Det är ju höljt i dunkel. De två samarbetspartierna söker ju efter tillfällen att bryta upp ifrån det här samarbetet för att inte sitta med Svarte Petter i slutändan inför valet. Ingen tror väl att Göran Persson ska gå till val hand i hand med Gudrun Schyman och Lotta N Hedström. Jan Bergqvist ställer en rak fråga till mig. Han undrar om det är förenligt med socialt ansvarstagande att komma ned till en nivå på de offentliga utgifterna på 38 % av BNP. Det vi har skrivit i den gemensamma reservationen är att Sverige måste ned till de nivåer på skattetryck och utgiftstryck som finns i motsvarande OECD-länder. Det är vårt besked. Det handlar framför allt om att se till att kakan ökar. Tillväxtpolitiken måste bli sådan att vi kan komma bort från den oerhört svaga utvecklingskraft som svensk ekonomi har haft under alla år av socialdemokratiskt styre. Jag vet att Jan Bergqvist kommer att peka på åren 1991-1994, som var den djupaste lågkonjunktur som världen har sett sedan 1930-talet. Det är imponerande om Jan Bergqvist tror att vi i den borgerliga regeringen lyckades få ned tillväxten också i Danmark, Tyskland, Frankrike, Australien och andra länder. Det är den bild som ni försöker förmedla. Fru talman! Sedan frågar Jan Bergqvist om Riksbanken. Thomas Franzén är ju den man som ska låna upp de 35 miljarderna. Det är klart att det är bättre för honom att få pengarna direkt från Riksbanken.
Fru talman! Om man läser protokollet från vår utfrågning tror jag inte att man kan avfärda riksgäldsdirektörens synpunkter genom att säga att han tycker att det skulle vara bekvämare för sin egen del om man förde över de här pengarna. Han beskriver ju ett problem, nämligen att det är en kostnad för skattebetalarna om vi har en överkapitaliserad riksbank. Vi ska ha en riksbank med stark soliditet som står sig inför olika påfrestningar och klarar sina uppgifter. Det är en självklar sak. Vi ska inte pruta på det. Men om den är överkonsoliderad utöver vad som behövs för att med god säkerhet klara sina uppgifter blir det en onödig kostnad för skattebetalarna. Då är det rimligt att man ser till att Riksbankens soliditet blir anpassad så att den klarar sina uppgifter men inte drar onödiga pengar från skattebetalarna. Inom parentes kan vi väl säga att om man ska tolka Duisenbergs brev till finansministern så att han är orolig för Riksbankens soliditet, kan man konstatera att ECB:s soliditet bara är hälften av den svenska riksbankens även efter det att man har tagit ytterligare 20 miljarder och överfört till staten. Sedan tycker jag att det är intressant, Mats Odell, att det även i borgerliga läger finns uppfattningen att om man skulle presentera ett gemensamt program före valet, skulle man inte få så många röster från väljarna som om man går fram på det här sättet.
Fru talman! Det här senaste drabbar väl Jan Bergqvists parti med minst lika stor kraft som den borgerliga oppositionen. När får vi se ert gemensamma program med Gudrun Schyman och Miljöpartiet? Vi kan naturligtvis diskutera de här sakerna, men något som jag tycker är ännu mer intressant är ju att landets finansminister på den socialdemokratiska partikongressen presenterade förslag för det kommande budgetåret. Det budgetåret ska vi fatta beslut om här och nu om en liten stund. Då vill jag fråga om det är så att finansministern har varit i kontakt med finansutskottets ordförande och försökt bereda hur beslut ska fattas när det gäller t.ex. sänkta arbetsgivaravgifter enbart för kommuner och landsting. Det är någonting som kommer att snedvrida konkurrensen för all verksamhet som drivs på entreprenad och för avknoppade verksamheter som sjuksköterskor och andra har tagit över från landstingen. Hur ska det här finansieras? När ska beslutet fattas i riksdagen? Det skulle vara intressant att få reda på det eftersom budgetåret snart börjar. Er kritik mot oss är alltid att vi är för sent ute med våra förslag för att de ska kunna träda i kraft. Det vore väldigt intressant att få besked om detta. Bosse Ringholms besked togs ju emot med stort jubel på kongressen. Är det så att han tänker bryta mot budgetordningen och komma med en ny budgetproposition i år? När kommer detta att läggas fram inför riksdagen? Jag tror att finansutskottets ordförande har en del att förklara på det här området. Varför ska de här sänkningarna bara gälla under själva valåret? Vore det inte värdefullt att skapa generella regler som gäller framåt? Den här kortsiktigheten är ju ett jättestort problem för alla som försöker skapa verksamheter för att möta behov som finns runtomkring.
Fru talman! Mats Odell har tjuvstartat debatten om tilläggsbudgeten, men inte den tilläggsbudget som vi ska diskutera här i slutet av dagen, dvs. sista tilläggsbudgeten för 2001, utan han vill nu ha en diskussion om den första tilläggsbudget som läggs fram år 2002 för riksdagen. Det är faktiskt en annan diskussion, och det får vi återkomma till i ett senare skede. I dag diskuterar vi finansutskottets betänkande om ramar etc. och det går att föra den diskussionen utan några problem. Jag vill återkomma till det här med socialt ansvar. Mats Odell säger att kristdemokraterna inte är så farliga - man vill bara sänka utgifterna ned till t.ex. Danmarks och de mer jämförbara OECD-ländernas nivå, så det är väl inte så farligt. Men om Mats Odell bläddrar vidare i reservationerna i vårt betänkande så kommer han ju till moderaternas budgetreservation. Där visar det sig att de inte har övergett tanken på att man ska gå ned till 38 % på sikt när det gäller utgifterna. Då upprepar jag frågan: Anser Mats Odell att en sådan inriktning är socialt ansvarsfull med tanke på den ökning av antalet äldre som vi står inför?
Fru talman! Jag tänkte ta upp ett antal delfrågor. Jan Bergqvist sade alldeles nyss i uppräkningen av den s.k. borgerliga spretigheten att Folkpartiet vill öka anslagen till hälso och sjukvården. Då blir man ju lite förvånad när man läser på s. 92 i finansutskottets betänkande. Så här skriver majoriteten med Jan Bergqvist i spetsen: "När det gäller frågor om förändringar av de svenska socialförsäkringarna och avregleringar och privatiseringar av t.ex. vård och omsorgssektorerna vill utskottet erinra om att principerna om en solidariskt finansierad och rättvist fördelad sjukvård är några av de mest centrala inslagen i den generella välfärdspolitiken. Det finns enligt utskottet heller inga belägg för att Sverige skulle vinna på att överge skattefinansieringen av vården." Sedan har man några andra exempel. Texten fortsätter: "Enligt utskottets mening skulle förslagen i t.ex. Moderata samlingspartiets motion Fi291 och Folkpartiet liberalernas motion Fi294 om omfattande avregleringar och privatiseringar i den statliga och kommunala sektorn leda till en dramatisk förändring av de offentliga verksamheterna. Följden skulle sannolikt bli en mycket instabil situation till skada för medborgarna." Jag tror att hela kammaren och många andra skulle vara intresserade av att få veta exempel på de förslag i Folkpartiet liberalernas motion som man här syftar på. Samtidigt tror jag att Jan Bergqvist då skulle kunna nämna hur det kommer sig att socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har varit skarpa motståndare till att man bolagiserar en del sjukhus där medan Folkpartiet, visserligen tveksamt och med skarpa restriktioner, gått med på att man sätter dessa sjukhus på bolag. Sedan, fru talman, skulle jag bara vilja svara på den fråga Jan Bergqvist ställde, nämligen hur Folkpartiet ställer sig till själva maxtaxan - frågan var om vi går till val på höjda dagistaxor. Jan Bergqvist och alla andra kommer i mycket god tid före valet - mycket mer god tid än vad vi fick reda på förslaget om maxtaxa - att få besked om tekniken. Men Folkpartiets ståndpunkt är i dag precis som den alltid har varit att vi vill ha enhetliga taxor och att bra barnomsorg av hög kvalitet till överkomligt pris är en hörnsten i vår familjepolitik. Hur tekniken sedan utformas kommer ni att få reda på i mycket god tid.
Fru talman! Jag har observerat att det i Folkpartiet har varit en kritisk debatt efter det att man startade en gemensam borgerlig arbetsgrupp om familjepolitiken. Det var ju många som var förvånade över att Folkpartiet gled med på Kristdemokraternas och Moderaternas linje när det gäller familjepolitiken. Folkpartiet har ju en stolt historia av att vara väldigt pådrivande för att höja barnbidraget t.ex. Nu när man diskuterar hur man ska kunna stärka ekonomin handlar det inte längre om ökade barnbidrag för Folkpartiets räkning, utan det är fråga om att gå in på olika skattereduktioner och liknande. Dessutom är det så att den här familjepolitiken som Folkpartiet liksom glider in i ju inte är någonting som reducerar de marginaleffekter som ni kritiserar i alla möjliga sammanhang. Så nog är det intressant hur Folkpartiet ställer sig. I somras upplevde jag det som om det var närmast en kapitulation inför Kristdemokraternas och Moderaternas familjepolitik. Men det är ju jättebra om Karin Pilsäter nu säger att det inte är så säkert att det blir den här lösningen, utan att det kan bli någon annan lösning som Folkpartiet ställer upp på. Det skulle jag i så fall hälsa med stor glädje.
Fru talman! Jag hoppas att alla noterade att Jan Bergqvist tydligen inte kan nämna något exempel på alla de omfattande förslag som skulle leda till att man drar undan den gemensamma finansieringen av sjukvården - jag hoppas att ni noterar det - men vi har fått förklaringen, nämligen att vi är motståndare till kommunala bolag. Det är den dramatiska förändring som skulle orsaka den instabila situationen för medborgarna. Notera också att Jan Bergqvist inte har någon kommentar till varför socialdemokraterna är mot att man sätter sjukhus på kommunala bolag, medan Folkpartiet - vilket jag kanske inte tycker var helt lämpligt - gick med på detta i landstinget. Sedan, fru talman, kan jag notera att det också är så att i Jan Bergqvists värld är det tydligen den som är störst som bestämmer, och den som är störst är då också i det här fallet Socialdemokraterna. Alla som inte tycker exakt likadant tycker något helt annat eller har kapitulerat för andra osv. Folkpartiet driver på för höjda barnbidrag. Barnkontot är ingenting annat än höjda barnbidrag, fast i klump, så att man kan använda dem lite mer som man själv vill över tiden. Barnbidragen är en del av skattesystemet. Det borde väl Jan Bergqvist veta som har varit med så länge! Därför är det inte konstigt om man utformar det som en skattereduktion eller som bidrag - med skattekontot blir det samma sak. Folkpartiet föreslår också en växling av de inkomstprövade och konsumtionsstyrande bostadsbidragen, en växling till det mot det generella barnstödet. Detta är ni emot. Detta sänker marginaleffekterna inte bara för dem som har de minsta barnen, när man kanske ändå inte hinner och orkar jobba mer, utan för dem som har barn hela vägen upp till 18 års ålder, vilket jag tror har en mycket större betydelse. Dessutom sänker det marginaleffekterna för dem med de riktigt låga inkomsterna, medan er tekniskt trubbiga och centralstyrda maxtaxa allra mest sänker för dem med de högsta lönerna. Det är också viktigt, men där är inte problemet med marginaleffekter för småbarnsföräldrar som störst, utan problemet med marginaleffekter för småbarnsföräldrar är som störst för dem med låga inkomster, små marginaler och stora marginaleffekter. Vår syn på familjepolitiken är glasklar. Vi tycker att människor måste få bestämma mer själva. Det ska vara bra barnomsorg av god kvalitet! Fråga hur det är i Göteborg, apropå hur bra det är med socialdemokratiskt styrda kommuner! Där har man stora barngrupper och långa köer. Det är alltså inte den bana för barnomsorgen som vi vill slå in på.
Fru talman! Det har blivit väldigt mycket bättre med barnomsorgen i Göteborg med en socialdemokratiskt ledd kommunpolitik, det kan jag försäkra! Karin Pilsäter säger att Folkpartiet har en glasklar familjepolitik. Men vi hörde också att Karin Pilsäter inte kunde ge besked. Alla vi som läser tidningar vet ju att det har varit en intern debatt i Folkpartiet: Vågar och kan vi verkligen gå till val på en politik som innebär att vi vill höja dagisavgifterna? Den debatten har ju förts internt i Folkpartiet. Karin Pilsäter har för dagen inget svar på den fråga som jag ställde, men hon säger att hon återkommer. Vi får väl se hur det blir då. Men det är ju ingen tvekan om att Folkpartiet har en stolt tradition när det gäller barnbidragen. Under Bengt Westerbergs tid var Folkpartiet pådrivande för höjda barnbidrag. Nu väljer man andra former, skattereduktion osv. som jag tycker är betydligt sämre ur familjernas synvinkel - men det kan vi ha olika uppfattning om. När det sedan gäller de kommunala bolagen och företagen har ju Folkpartiet en närmast extrem ståndpunkt där: I stort sett ska allt avskaffas. Antingen ska det föras in i förvaltningsform eller också ska det privatiseras. Det är en oerhört långtgående uppfattning, och vi tycker att det ändå måste vara kommunerna själva som får avgöra detta. Kommunerna har gjort en bedömning, och i dag finns det uppemot 1 500 kommunala företag. Det finns många goda skäl för de här företagen, och det finns ingen anledning att drastiskt göra förändringar i den kommunala företagsstrukturen. Det får varje kommun bestämma i lugn ordning när de tycker att det finns anledning att göra förändringar.
Fru talman!

I stället ställer han ett tjugotal frågor till oppositionen och försöker hitta på lite grann - fabrikationer av vad andra tycker - men han redovisar faktiskt ingen politik. Skälet, fru talman, är att vänsterkoalitionen, trots att man har kommit överens om en budget, om att öka utgifter och subventioner om olika områden, saknar en ekonomisk politik. Vi borgerliga har gemensamt en aktiv ekonomisk politik som bygger på att stärka företagandet och på att stärka enskilda människors möjligheter att bestämma, som angriper segregationen och där det finns en vilja att möta sjukfrånvaron med olika typer av verksamheter. Men Jan Bergqvist har bara frågor och lite teknikalitetsresonemang; det är oerhört avslöjande. Jan Bergqvist nämnde inte med ett ord det faktum att vi har en rekordhög arbetslöshet och ovanpå detta en sjukfrånvaro som bara den motsvarar i ökning 5 % av arbetslösheten. Vad vill ni göra? Vad vill ni samt Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som antingen är emot privat företagande eller som vill strypa tillväxten, gemensamt göra? Ska ni införa kortare arbetstid för att jobba Sverige ur krisen? När hade ni ett program gemensamt med Vänsterpartiet, med Miljöpartiet eller med några andra inför ett val? Vi har det därför att vi har en politik, men ni ställer frågor till oss därför att ni inte har någon politik. Svara på frågorna och tala om vad ni vill göra och säg också hur det kan komma sig att det är i de delar av landet där Jan Bergqvists fränder har varit mest framgångsrika i att motarbeta alternativ som köerna är längst och skatterna som högst - delar av landet som människorna flyttar ifrån!
Fru talman! Jag är stolt både över den politik som - och över den politik som vi har haft möjlighet att föra under den tid som det varit socialdemokratisk regering. Det betyder inte att jag är nöjd med hur det i dag ser ut i Sverige; det finns många brister och många saker som vi måste ta itu med och rätta till. Men jag tycker att vi kan vara glada över de framgångar som finns. När det gäller fortsättningen finns det faktiskt en beskrivning i detalj, både i budgeten och i finansutskottets betänkande, av hur vi fortsätter på olika områden. Jag sammanfattade den politiken genom att säga: Det handlar inte om att rusta ned arbetsmarknadspolitiken utan om att stärka den och göra den bättre, inte om att lättsinnigt släppa loss ofinansierade skattesänkningar utan om att värna välfärden och se till att vi kan betala, inte om att vidga klyftorna utan om att se till att vi aktivt arbetar för jämlika villkor och mot orättvisorna. Den som lyssnade på Gunnar Hökmark men inte hörde mitt inledningsanförande skulle jag vilja rekommendera att titta i protokollet därför att den beskrivning som Gunnar Hökmark gav är inte korrekt. Han påstår att jag har ställt ett tjugotal frågor till de borgerliga. Jag ställde en direkt fråga till var och en av er. Sedan hade jag, eftersom ni hade varit uppe i debatten och gjort en mängd angrepp, anledning att kommentera de angreppen och att rätta till en del felaktigheter som ni spred omkring er. Gunnar Hökmark talar om en rekordhög arbetslöshet. Ja, men för några år sedan sade ni att det var över 1 miljon personer som stod utanför arbetsmarknaden. Nu har ni kommit ned till 650 000, så även ni själva saknar förmåga att upprätthålla bilden av att det inte händer någonting positivt - ni själva kan inte heller förneka att det har skett en dynamisk utveckling på arbetsmarknaden.
Fru talman! Här har finansutskottets ordförande sagt att han är stolt över en politik som leder till att vi nu möter lågkonjunkturen genom att ta med oss en rekordstor arbetslöshet - precis som ni själva räknat med. Samtidigt refererar han till att framgångarna på arbetsmarknaden bottnar i att man under högkonjunktur har kunnat anställa fler. Men, som vi tidigare sagt här och som var och en kan kontrollera: Tillväxten vad gäller nya jobb är till största delen uppäten av att sjukfrånvaron har ökat med mer än 240 000 personer per år. Det är en gigantisk ökning. Arbetslösheten, som ni redovisar den, och ovanpå den sjukfrånvaron beskrivs som en dynamisk arbetsmarknad. Detta, fru talman, är ett av de största misslyckandena. Jag vill gärna be kammaren att notera att dessa faktum är något som Bergqvist hela tiden kringgår. Det är klart att arbetslösheten har sjunkit under högkonjunkturen, men vad som är anmärkningsvärt är att sysselsättningsökningen just under denna högkonjunktur till en så överväldigande del blivit uppäten av en växande sjukfrånvaro. Som tidigare påpekats här i dag har den faktiska sysselsättningsandelen bara ökat med 8 %. Räknat i antalet personer - om vi exkluderar ökningen av sjukfrånvaron - rör det sig om ungefär 60 000 personer. Detta är ett gigantiskt misslyckande. Men det stora misslyckandet, Jan Bergqvist, är att ni nu står med offentliga finanser som ni måste tricksa kring för att kunna klara utgiftstaken. Ni står med en arbetsmarknad som ni kan hantera enbart genom att förtiga den. Ni står utan en ekonomisk politik och är uppenbart oroade och irriterade över att vi borgerliga har en politik för företagande, för tillväxt och för välfärdens förnyelse - en politik som dessutom visar sig fungera i de delar av landet där den genomförs.
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur debatten ska föras. Om Gunnar Hökmark gång på gång upprepar felaktiga siffror och påståenden blir det väldigt svårt att debattera. I mitt inlägg försökte jag hänvisa till att finansutskottet har tagit upp frågan om ökningen på arbetsmarknaden - 320 000 fler jobb har redovisats från år 1997 och fram till nu. Sedan redovisas vad detta innebär, exklusive den sjukfrånvaro som inträffat under tiden. Det handlar om 63 000. Det betyder alltså att det varit en ökning av antalet jobb, exklusive ökad sjukfrånvaro, som ligger betydligt över 200 000. Om Gunnar Hökmark säger att det är fel måste han på något sätt visa vad som är fel i de här siffrorna. Vi har tagit fram siffrorna, och de har legat på bordet, Gunnar Hökmark! Ändå har jag inte hört Gunnar Hökmark invända och säga att det är felaktiga siffror som finansutskottet här tar fram. För övrigt har moderaterna gång på gång sagt att nu kommer politiken att leda till det och det - nu blir det fråga om det och det, ingenting händer osv. Men gång på gång har ni haft fel. Ni har svartmålat och svartmålat, och till sist har ni fått svart färg på er själva.
Fru talman! Bland många olika problemområden skulle jag vilja ta upp tre områden med finansutskottets ordförande. Det första problemområdet handlar om de sociala klyftorna och de ensamstående mammorna - lågt betalda, högt beskattade och med dålig hälsa; allt redovisat i Välfärdsbokslutet av Joakim Palme. Följaktligen är det här den största gruppen som får socialbidrag. Vi föreslår rejäla förändringar på inkomstskattesidan för att hjälpa den här gruppen ur fattigdomsfällorna. Vad tänker socialdemokraterna göra för att hjälpa den här gruppen och andra låginkomsttagargrupper på ett reellt sätt? När det gäller företagarna är tillväxten och jobben ofantligt viktiga. Jobben växer ur företagandet, särskilt ur småföretagen. Detta är extra viktigt i en känslig konjunkturell period som den vi nu går emot, med nedgång och bekymmer. Diskrimineringen av företagarna i sociala frågor tycker jag är allvarlig. Vad anser finansutskottets ordförande om att föräldraersättningen för småföretagare är mycket lägre än för andra människor? Den räknas ut på årets alla dagar i stället för på 220 dagar, som gäller för löntagare. Slutligen: Vi har föreslagit en analys av budgeten och de olika förslag som kommer; detta ur ett barnperspektiv och i en barnbilaga till budgeten. Har familjerna en anständig ekonomi? Genomför vi reformer som gör föräldrarna mindre stressade? Har vi ett barnvänligt arbetsliv? Hur fungerar skolan osv.? Vårt förslag avstyrks av socialdemokraterna med den motivering som finns på s. 304 i betänkandet: "Kravet på att barnfrågorna skall redovisas i en särskild bilaga till budgetpropositionen måste dock anses underordnat kravet på att redovisningen blir så aktuell och genomarbetad som möjligt." Vad menar ni med det?
Fru talman! För att ge ett exempel kan jag säga att regeringen under våren enligt planerna kommer att presentera en utförlig beskrivning av barnens situation. Varför vänta till budgeten med att redovisa den - och i en särskild bilaga? Det är inte det som är det avgörande, utan det avgörande är att riksdagen får en fullödig, god och aktuell information om barnens situation, grundad på ett bra statistiskt material vad gäller utredningar och dylikt. Det har vi anledning att ställa krav på, för det är oerhört viktigt. Men om det till varje pris måste ske i form av en barnbilaga till budgeten eller i form av en särskild skrivelse eller både-och är faktiskt underordnat kravet på att informationen och redovisningen blir så fullödig som möjligt. Vi skiljer oss alltså inte - det vill jag understryka - i något slags uppfattning hur viktigt det är att ge en bra redovisning. Det är inte där skillnaden går. Om riksdagen nu bifaller motionen, vad händer i praktiken? Då säger man så här: Vi väntar med den här skrivelsen i vår och lägger den till budgeten i stället. Då tappar vi några månader i onödan. Vi skiljer oss inte när det gäller behovet av redovisning, det är väldigt stort och viktigt, men i fråga om formerna. Det kan vara en bilaga. Vi är inte motståndare till att det blir en bilaga, men vi säger inte att det till varje pris måste vara en bilaga. Gör inte teknik av det här när vi är överens i själva redovisningsfrågan. Föräldraförsäkringen förbättrar vi på olika sätt. I det reformarbete som vi gör försöker vi att successivt allteftersom vi får resurser göra förbättringar. Jag hoppas att det kan komma förbättringar även för småföretagare. Men när det kan bli kan jag inte säga, för vi måste först ha pengarna. Vi ställer inte ut några löften innan vi har pengar.
Fru talman! Allra först frågan om barnbilagan. Jag satt i barnkonventionsutredningen, som lade fram sitt resultat för åtta år sedan. Där fanns det förslaget. Sedan dess har vi inte sett någon särskild vare sig regelbunden eller genomgående analys av barnens situation. Att det av en händelse nu råkar komma någonting i vår är faktiskt ingenting att hänga upp försvaret på. Enda sättet att få en förändring och verkligen ha en diskussion om barnens utsatthet och vad som händer med de olika politiska förslagen är att regelbundet analysera de frågorna och se till att det finns med i materialet, att det redovisas tydligt, öppet och ärligt så att alla kan se det, diskutera det och göra de prioriteringar som behövs. Jag hävdar fortfarande att om man menar allvar med barnfrågorna ska det vara en barnbilaga till budgeten. Sedan undrar jag på tal om barn: Varför har inte småföretagarnas barn samma rättigheter till sina föräldrar som andra barn? Varför ska småföretagarna ha så mycket lägre ersättning som det blir om årsinkomsten delas på 365 i stället för på 222? Varför diskriminerar ni just den gruppen? Det finns egentligen ingen logisk förklaring till det, om det inte är så att man rent allmänt inte tycker om företagande och företagare. När vi har en skyddsförsäkring som är till för barnens bästa, och som vi alla är överens om är bra, varför ska man utesluta en grupp och ge dem så mycket sämre villkor än alla andra? Ge företagarna samma rättigheter till föräldrapenning som alla andra grupper. Slutligen till det som Jan Bergqvist inte hann svara på: de ensamstående mammorna med sina låga löner, ökande löneskillnader - skillnaden mellan män och kvinnor har tydligt ökat under de här tre åren enligt alla rapporter - och den höga beskattning som ligger på dem. Vad ska ni göra för att rejält lyfta ut den här gruppen ur fattigdomsfällorna?
Fru talman! Den som läser finansutskottets betänkande när det gäller behovet av en redovisning om barnens situation måste säga att här finns utomordentligt starka skrivningar, med dubbla streck understruket att det är oerhört viktigt att det sker en omfattande, aktuell och bra högkvalitetsredovisning för riksdagen. Den ska ske så fort som möjligt och i så stor omfattning som möjligt. Det finns utomordentligt starka skrivningar på den punkten. Det är inget som hindrar att det också kan bli en bilaga till budgeten, men det är inte bilagan som är det viktiga, utan det är att informationen blir så fullödig, aktuell, snabb och bra som möjligt. Det är det som är det viktiga. Det är därför som Lena Eks motion inte har vunnit stöd av en majoritet. Men vi skiljer oss inte när det gäller behovet - jag vill än en gång understryka det. När det gäller olika socialförsäkringar till stöd för företagare finns i dag en skillnad på många håll som kan bero på att det finns olika avgiftssystem. Jag har varit med om många diskussioner om varför inte småföretagarna är med. Många gånger har det berott på att de inte heller betalar de avgifter som går till systemet. Men låt oss diskutera det och se vad vi kan göra åt det. Sociala klyftor är en jättefråga som jag ska kommentera på 30 sekunder. Där har vi satt upp ett mål att vi ska halvera socialbidragsberoendet fram till 2004. Det kommer att kräva en massa insatser. Det kommer att kräva att vi stärker arbetsmarknaden ännu mera. Men jag måste säga att det behövs bidrag - bostadsbidrag, barnbidrag, studiebidrag osv. Man ska inte tro att man löser den dåliga ekonomiska situationen för ensamstående mammor, ensamstående föräldrar, enbart genom att sänka skatten, utan det måste till bidrag. Vi kan inte avskaffa bidragen för att möjliggöra en skattesänkning.

Fru talman! Häromdagen fick jag ett brev från Adde, 9 år. Han berättade att han forskar om framtiden. Han forskar om framtidens ekonomi. Så ställde han några frågor till mig. Han ville veta hur ekonomin i framtiden ska vara, om 50 år, om 500 år, om 5 000 år. Han skriver: Om du inte vet hur det är kan du i alla fall gissa hur det är om 50 år, 500 eller 5 000 Jag tycker att det var ganska spännande. Jag har skrivit ett svar till honom om vad jag tror om framtiden. Jag uppskattar väldigt mycket att Adde verkligen funderar på framtiden, för han är en del av vår framtid i Sverige. Det är Adde och hans kompisar som vi egentligen talar om när vi talar om framtiden för Sverige, vår ekonomi och hur våra barn ska ha det.

Jag blev glad när jag i går exempelvis såg att den senaste arbetskraftsundersökningen visar att vi kommer att ha kanske 70 000-80 000 fler jobb i år än vad vi hade förra året. Det är en fantastisk utveckling trots att det här året ur tillväxtsynpunkt kanske inte har varit lika bra som vi trodde för ett år sedan. Det är 70 000-80 000 nya jobb som vi har fått under det här året jämfört med tidigare. Jag är glad över att vi fortfarande kan hålla en relativt sett låg arbetslöshet, 4 % enligt den senaste mätningen, även om jag som socialdemokrat aldrig kommer att vara nöjd så länge det finns det minsta mått av arbetslöshet kvar. För mig som socialdemokrat gäller målet full sysselsättning. Därför kommer vi alltid i budgetpropositioner, i vårpropositioner och andra sammanhang från socialdemokratiskt håll att presentera nya förslag som kan ge fler människor jobb och som kan ge Adde och hans kompisar i framtiden en chans att få ett bra jobb på arbetsmarknaden. Jag är också glad över att se att prisutvecklingen är bra. Vi ser att vi har en lägre prisutvecklingstakt, t.o.m. lägre än vad många hade trott, enligt den senaste undersökningen. Jag kan se att många andra länder i Europa också får en lägre prisökning. Det är ett tecken på att vi har en funktion när det gäller ekonomin som är under kontroll och som gör att vi kan se att nästa år kan bli ett bättre år helt enkelt. Jag har också observerat att kronan har stärkts under senare tid. Vi har i dag en kronkurs som t.o.m. är bättre än vad den var när kronan noterades mot euron när euron noterades den 1 januari 1999. Vi har ett halvår bakom oss då kronan har varit betydligt svagare. Det har skett en väldig återupphämtning under senare tid för kronan. Vi har haft nytta av den kronkurs som vi har haft det senaste året. De svenska exportföretagen har varit mycket mer framgångsrika. De har kunnat sälja i USA, England, Tyskland och i många andra länder och naturligtvis sålt mycket mer än om kronkursen hade varit annorlunda. Det finns både plus och minus. Men kronkursen har definitivt återhämtat sig under den senaste tiden. Det finns naturligtvis ett samband mellan denna kronkursutveckling och den börsutveckling som har sett under de senaste fem sex veckorna. Inte bara den svenska börsen, utan också många börser i Europa och i USA har också utvecklats mycket mer positivt än tidigare. Jag ska göra en jämförelse med förra hösten. Då var många oerhört bekymrade i vårt land över kraftigt stigande bensinpriser, dieselpriser och oljepriser. Nu har vi relativt sett de lägsta priserna på bensin, olja och diesel som vi har haft under ganska lång tid. Förra året låg bensinpriset på 10 kr och däröver. Nu ligger bensinpriset en bit under 9 kr. Det hänger naturligtvis ihop med den internationella oljeprisutvecklingen. Oljan kostar nu 17-19 dollar per fat och inte 30-32 dollar som den gjorde för något år sedan. Det som händer i USA efter den fruktansvärda terroristattacken den 11 september är nu att man försöker att stimulera ekonomin via ett antal räntesänkningar. President Bush, som gick till val på att de offentliga utgifterna skulle minska, gör nu allt vad han kan för att övertyga den amerikanska kongressen om att man ska öka de offentliga utgifterna för att bedriva en traditionell konjunkturpolitik. Hans administration är uppenbarligen lätt irriterad över att man inte får fram tillräckligt med pengar för att späda på den ekonomiska expansionen i USA. Det är ju tvärtemot hans vallöften. Trots att han är republikan och konservativ har han nu tvingats att överge sina vallöften därför att han inser att det är detta som amerikansk ekonomi behöver, dvs. ännu mer stimulans utöver den som kan ske via räntesäkningar. Den senaste månaden hade vi inte bara en positiv utveckling i Sverige av den privata konsumtionen. På årsbasis uppgick den privata konsumtionsökningen till något över 4 %. I oktober hade amerikanerna en ännu snabbare privat konsumtionsökning. Den var t.o.m. uppe i 7 %. Det hängde ihop med att många av de amerikanska stora biltillverkarna tog tillfället i akt att bidra till en ökad ekonomisk aktivitet. Det finns ett antal saker om är viktiga att observera inför nästa år. De flesta bedömare, oavsett vilket läger de tillhör, förutspår att 2002 kommer att bli ett bättre år än 2001. Det är klart att vi alla känner stor oro för att den amerikanska konjunkturdämpningen, som nu har varat i ett års tid, kommer att hänga kvar i världsekonomin - internationellt, i Europa och även i Sverige - och för att den kan påverka vår situation under en lång tid framöver. Men det finns också andra hoppingivande tecken som kan bidra till att konjunkturdämpningen blir lite kortvarigare. Jag har hört debatten här under förmiddagen. Jag funderar över dessa ständiga rop på att man måste göra en ny konjunkturbedömning. Det hörde vi den här veckan, förra veckan och förrförra veckan. Man måste alltid göra en ny konjunkturbedömning. Jag har läst de borgerligas reservation för att se om de kan göra en ny, säkrare och bättre konjunkturbedömning. Svaret är att det står ingenting om det. Det finns definitivt ingen sådan konjunkturbedömning i den borgerliga reservationen. Den konjunkturbedömning som vi gjorde i budgetpropositionen står sig gott. Ingen kan göra en säkrare och mer tillförlitlig konjunkturbedömning i dag. Läget är fortfarande osäkert. Det är fortfarande inte möjligt att med exakthet säga om det var vid det första, vid det andra kvartalet eller vid vilken tidpunkt som vi kan konstatera att det definitivt skedde en vändning i den internationella ekonomin. Det centrala resonemanget i budgetpropositionen var att vi har en sund svensk ekonomisk utveckling. Vi har stabila ekonomiska finanser. Vi har ett överskott som gör att vi har ett visst manöverutrymme för att möta en arbetslöshet. Det bidrar också till en bra tillväxt under kommande år. Det finns mycket som talar för den bedömning som många gör, att vi kommer att få ett bättre 2002. När jag hör de borgerliga tala om att arbetslösheten är allvarlig kan jag instämma i att det alltid är allvarligt med arbetslöshet. Men när jag studerar deras förslag blir jag lätt chockad. Den arbetslöshet på 4 % som Sverige har just nu skulle, om de borgerliga hade majoritet i kammaren, kunna bli 7 %. På några månader skulle arbetslösheten nästan kunna fördubblas. Om de borgerliga fick igenom sina förslag om att ta ifrån kommuner och landsting en massa pengar skulle tusentals sjuksköterskor, lärare, hemtjänstpersonal bli arbetslösa. Det är det som de borgerliga föreslår. De människor som i dag får en utbildning för att kunna ta sig ur sin arbetslöshet skulle inte få någon utbildning. Om man föreslår nästan en halvering av arbetsmarknadspolitiken bidrar man ju till att öka arbetslösheten. Det är bra att de borgerliga känner oro för den, men dra då inte den slutsatsen som ni gör, att så snabbt som möjligt försöka att fördubbla arbetslösheten. Det är faktiskt det som ni föreslår i era reservationer. Vi från socialdemokratiskt håll är angelägna om att ha en hög privat konsumtion nästa år. Det är inte bara för att det kan bidra till att många äldre, pensionärer och barnfamiljer ska få en bättre levnadsstandard. Vi vet också att detta är en livlina för företagen, inte minst för småföretagen. Småföretagens främsta möjlighet i år och nästa år är att hushållen har ett bra ekonomiskt utrymme. Under nästa år har de svenska hushållen mer än 5 % till sitt förfogande för privat konsumtion. Det är väldigt bra för företagen, inte minst för småföretagen. Det utrymmet har skapats via en socialdemokratisk ekonomisk politik i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Denna ekonomiska politik har ständigt bekämpats av de borgerliga partierna. Vi hade inte haft det utrymme som vi nu har och som ger småföretagen, barnfamiljerna och pensionärerna större konsumtionsmöjligheter nästa år om de borgerliga hade fått igenom sina förslag. Det är faktiskt ett väldigt viktigt stöd till vår företagsamhet och vår tillväxt. Det står i den borgerliga reservationen att det är viktigt att göra någonting åt de höga sjuktalen. Vi har presenterat ett elvapunktsprogram i budgetpropositionen just i syfte att pressa tillbaka de höga sjuktalen. Det står beskrivet på få rader i den borgerliga reservationen vad de borgerliga vill göra, om de föreslår någonting nytt. Om jag läser väldigt noga och länge är det enda nya som jag kan hitta att de skriver att det vore bra om man kunde pröva idén om att den som är sjuk ska betala ännu högre sjukavgift. Ju sjukare du är, desto högre avgift ska du betala till systemet. Det är raka rör: Är du frisk ska du betala mindre, är du sjuk ska du betala mer. Om det är det borgerliga sättet att komma till rätta med höga sjuksförsäkringskostnader vill jag betacka mig för den typen av insatser. Det är ett oerhört slag mot hela vårt sjukförsäkringssystem och framför allt mot dem som drabbas av sjukdom och har höga kostnader för det. Det har här under debatten på ett vältaligt sätt från Jan Bergqvist, Yvonne Ruwaida och Siv Holma diskuterats en del av de synpunkter som förts fram i de borgerliga reservationerna. Jag har ingen anledning att upprepa den diskussionen. Men jag kan till sist göra en summering av situationen och konstatera att Sverige befinner sig i dag i det läget att vi stimulerar vår ekonomi kanske mer än vad något annat land i Europa gör. Nästa år kommer vi att ha över 40 miljarder, - 2 % av vår bruttonationalprodukt, 2 % av hela vår ekonomi - till stimulansåtgärder: sänkta skatter, ökade utgifter, reformer för barnfamiljer och andra. Det finns nästan inget annat land i Europa som har en så expansiv ekonomisk politik för att möta just arbetslösheten. Det är inget som vi har uppfunnit under hösten, utan det har vi jobbat för att få till stånd under hela mandatperioden. Det är viktigt att vi nu har en buffert mot arbetslösheten. Sett till de offentliga överskotten är Sverige och Finland bland de länder som har de största offentliga finansiella överskotten i EU. Det hade vi inte heller haft om de borgerliga hade fått utrymme för sina skattesänkningsidéer och allt annat. Det hade kunnat ge oss en påminnelse om det som de borgerliga sysslade med under 90-talet: skenande statsutgifter, minskade statsinkomster och växande statsskuld. Dit ska vi inte igen. Tack vare det offentliga överskottet har vi nu möjlighet att föra en expansiv politik och se till att barnfamiljerna och pensionärerna får mer pengar nästa år. Det som inte minst jag själv är stolt över är att även pensionärer som inte betalar skatt - dvs. de pensionärer som har de allra lägsta inkomsterna, som tjänar 50 000 kr per år, oftast äldre kvinnor 75-85 år - får någon form av skattesänkning nästa år, trots att de inte betalar skatt. De får också 1 300 kr till ökad konsumtion nästa år genom ett särskilt förslag som vi har lagt fram i budgetpropositionen. Det tycker jag är ett gott mått på traditionell socialdemokratisk fördelningspolitik, eller rättvisepolitik om ni så vill. Till sist: Jag tror att Adde gör rätt i att fundera över framtiden. När Adde säger att han forskar om framtiden är det ett gott betyg som visar att vi har många ungdomar i vårt land som vill fundera på hur deras insatser i utbildning, arbetsliv, familj och annat ska se ut i framtiden. Jag tycker att vi ska bidra till Addes framtid genom att se till att vi har en bra tillväxt och att vi kan göra de insatser som föreslås i budgetpropositionen. Vi ska öka tillväxten och se till att 2002 blir ett bättre år än 2001, så att vi därmed kan få arbeta för ett mer rättvist och solidariskt Sverige både i år och nästa år.

Fru talman! Paradoxalt nog är det så att den expansiva finanspolitik som finansministern nu berömmer sig av ligger rätt i tiden hade varit katastrofal om det hade gått så som ni förutsatte i finansplanen, att vi hade haft en stark tillväxt. Men nu räddas ni, tragiskt nog, av terrorattackerna i USA och den recession som följer i spåren av dessa så att ni nu plötligt har en politik som även i konjunkturhänseende ligger mer rätt än vad ni någonsin visste när ni gjorde den. Finansministern läser lite konstigt. Vi kristdemokrater har i vårt budgetalternativ 4,25 miljarder mer än vad Bosse Ringholm och hans stödpartier har till kommunsektorn nästa år. Jag vill bara notera detta. Sedan är det också så att det som nu händer är att åtta av tio kommuner, enligt en enkät i Kommunaktuellt, inte klarar av sin äldrevårdsbudget under innevarande år, trots det höga skattetrycket och trots den tillväxt som Bosse Ringholm nu gläder sig åt. Därför skulle jag vilja fråga om alla de som nu rekommenderar strukturella åtgärder - EU-kommissionen, OECD, IMF m.fl. - är helt fel ute. Eller finns det någon reform som finansministern tycker att de har rätt i borde genomföras, och när skulle den i så fall komma? Han avslutade med att tala om Adde som funderar över framtiden och sade att nu måste vi se till att det blir en bra tillväxt. Är finansministern då beredd att genomföra några av dessa reformer, som inte alltid är politiskt populära? Det kan vara bättre, trots allt, att patienten läggs på operationsbordet än på obduktionsbordet till slut. Det kan göra ont att genomföra de här reformerna, men när får vi se någonting av dessa? Nu fick vi också veta av Jan Bergqvist att sänkningarna av arbetsgivareavgifterna kommer i tilläggsbudgeten. Då vill jag fråga: Innebär det att kommunerna ska betala fulla avgifter fram till halvårsskiftet och sedan få tillbaka dem retroaktivt? Hur ska de då kunna tidigarelägga sina anställningar, frågar man sig.
Fru talman! Mats Odell säger att den expansiva politik som vi för är riktig. Jag tackar för det betyget. Det är så sällan man får ett så positivt omdöme från en borgerlig politiker. Det beror inte på, säger Mats Odell, att vi har varit skickliga utan enbart på att vi haft tur. Gå tillbaks till de senaste årens debatter! När vi har hävdat att det är viktigt att skapa just ett utrymme, ett överskott, för lite sämre tider har vi faktiskt fått kritik för det från borgerligt håll. Ett av Mats Odells samarbetspartier, Moderaterna, tycker t.ex. inte att vi ska ha något överskott över huvud taget. De lägger inte heller fram några sådana förslag. Det är en realitet att om vi hade följt era riktlinjer hade vi inte haft den buffert som vi nu har mot arbetslöshet och mot internationell konjunkturdämpning. Jag tycker att det är viktigt att hålla i minnet att man måste kunna sköta sin ekonomi så att man har mer inkomster än utgifter över tiden. Det kunde inte Mats Odell och hans borgerliga regeringskollegor göra i början av 1990-talet. Det ledde till en smärre ekonomisk katastrof för Sverige som det har tagit många år att reda upp. Därför är det naturligtvis viktigt att vi när vi nu har pengar använder pengarna som en del i arbetslöshetsbekämpningen. Men vi ska inte överutnyttja våra resurser, utan vi ska se till att ha en balans i ekonomin. Den andra frågan som Mats Odell tog upp handlade om att genomföra reformer av olika slag. Han säger att det är bättre att göra ett antal operationer nu, även om de är svåra och besvärliga. Då kan man säga att om operationerna i största allmänhet leder till att patienten - ekonomin - blir friskare är det väl positivt. Men efter att ha tittat på de reformer som Mats Odell föreslår betvivlar jag att någon blir friskare av att få höjd a-kassa exempelvis.
Fru talman! Finansministern poängterar att det är viktigt att hålla ordning på inkomsterna. Jag har tidigare resonerat med Jan Bergqvist om det faktum att regeringen nu, på Bosse Ringholms förslag uppenbarligen, i förtid, innan Riksbanksfullmäktige har gjort den analys som förutsätts ske efter budgetårets slut har lagt in de extra 20 miljarderna i budgeten. Hur ser finansministern på detta? Är det verkligen rimligt att göra det? Här kritiseras varje tänkbar svaghet i våra genomförandetider, men här lägger ni själva vantarna på 20 miljarder och smyger in dem i budgeten. Finansutskottet har heller inte på ett rimligt och konkret sätt tagit ställning till detta, för ni har ju inte gjort någon särskild hemställanspunkt om denna stora och viktiga post av inkomsterna utan smugit in dem i en allomfattande klumphemställan om att godkänna beräkningarna av inkomsterna. Jag tycker att detta att man inte har låtit utvärderingen göras av Riksbanksfullmäktige också väcker konstitutionella frågor som det ansvariga utskottet nog borde ta sig en titt på. Det stärker nog inte heller förtroendet för den svenska penningpolitiken när man ad hoc och på ganska lösa grunder för andra året i rad plockar 20 Tycker finansministern att det är rimligt att pengarna den här gången, inte som förra året, går till amortering av statsskulden? Nu går de ju som i ett rakt rör rakt in i den utgifts och löfteskarusell som ni har arrangerat inför valrörelsen. Är detta verkligen en ansvarsfull politik, Bosse Ringholm?
Fru talman! Jag sade i mitt förra inlägg att ingen kan ha glädje av en höjd avgift till a-kassan som ett slags strukturreform, om det är det som de borgerliga förespråkar. Mats Odell eftersträvar ett antal strukturreformer. Men samtidigt som vi från socialdemokratiskt håll diskuterar hur vi kan förbättra a-kassan föreslår de borgerliga försämringar i form av höjda avgifter till a-kassan. De föreslår också försämringar för barnfamiljerna. Maxtaxan, som införs den 1 januari, innebär ju en betydande strukturreform för barnfamiljer, inte minst för kvinnor, som därmed kommer ifrån en del av de marginaleffekter som finns i dag i vårt barnomsorgstaxesystem. Det är en viktig strukturreform för att ge fler möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Det är den omvända typen av strukturreformer som Mats Odell förespråkar. Operationer i form av höjda avgifter till a-kassan, höga avgifter till barnomsorgen och andra strukturreformer bidrar inte på något vis till svensk tillväxt. Statsskulden, som Mats Odell är oerhört intresserad av, har vuxit lavinartat i början på 1990-talet. Det innebar att vi tvingades använda en stor del av våra statliga inkomster till att betala räntor och amorteringar på statsskulden. De senaste åren har vi från den socialdemokratiska regeringens sida dessbättre kunnat betala av på den borgerliga regeringens skulder. Bara under den här mandatperioden kan vi betala av ungefär 350 miljarder kronor. Det är klart att vi gärna vill försöka fortsätta att amortera ned statsskulden, eftersom vi i annat fall skulle skjuta över skulden till kommande generationer. Jag tror inte att Adde och andra barn skulle vilja ha en situation med växande statsskuld på nytt.
Fru talman! Finansministern hade tydligen inte möjlighet att ta del av våra anföranden tidigare. Det var tur att vi inte hade lika bråttom i väg härifrån som finansministern var sen hit, för då hade det inte blivit någon debatt alls i dag. Jag tog i alla fall som en liten bakgrund upp en översikt över de senaste tusen årens ekonomiska utveckling. Man kan ju också lära sig en del av att titta på historien. Analysen är att det handlar väldigt mycket om att det är ökade möjligheter till livsmedelsförsörjning, handel och öppenhet samt tekniska innovationer som har fört oss till vårt välstånd i dag från den situation som var för tusen år sedan. Min slutsats är att ungefär samma faktorer nog kan ha stor betydelse även för framtiden. Då handlar det väldigt mycket om större öppenhet, mer företagande och bättre villkor för skatter och företagsetablering för att kunna omsätta tekniska innovationer i praktisk handling. Det kanske Bosse Ringholm skulle kunna ta som ett tips att skriva i det här brevet till Adde. Det är för övrigt lite lustigt att han skriver brev just till just Bosse Ringholm och undrar hur ekonomin kommer att bli om 500 år med tanke på att Bosse Ringholm inte kan tala om hur den ekonomiska politiken ska skötas de närmaste fem månaderna. Vi får vänta på tilläggsbudgeten för att få reda på vad som ska hända till i vår, om fem månader, alltså vad som ska hända den första januari. En ny konjunkturbedömning? Nej, några nya konjunktursiffror är det väl ingen som har krävt av regeringen. Däremot gäller det att man drar konsekvenser. Där tycker jag väl att man borde ha dragit konsekvensen att man måste ha betydligt större handlingsberedskap. Jag skulle vilja fråga Bosse Ringholm om han tycker att 0,2 % av utgifterna är en bra och lagom budgeteringsmarginal, alltså i fråga om utrymme för oförutsedda händelser. Framför allt undrar jag om man har handlingsberedskap för att kunna lägga fram förslag som innebär att jobb och företagande kan växa. Det är ju det som betalar för den offentliga sektorn. Kanske kommer ett förslag om sänkt skatt från staten till kommunerna, det vet vi inte. Men har Bosse Ringholm några idéer om hur företagen, som betalar in pengarna till det här, ska kunna få bättre villkor att växa?
Fru talman! Det allra viktigaste för de svenska företagen är ju att det finns en efterfrågan på deras varor och tjänster. Och hur får man efterfrågan på varor och tjänster? Jo, självfallet genom att det finns hushåll, personer, individer, löntagare, pensionärer, företagare och andra som kan köpa företagens varor och tjänster. Därför är det så oerhört viktigt att de 5 % som vi har för ökad privat konsumtion nästa år också kan bli en realitet genom att vi har en stabil prisutveckling så att inte ökningen äts upp av höjd inflation och att vi inte på annat sätt riskerar den. Därför är jag glad över att arbetsmarknadens parter under det här året har träffat långsiktiga löneuppgörelser som har varit på en sådan nivå att vi kan räkna med bra reallöner och därmed få det här privata konsumtionsutrymmet i fortsättningen. Det är därför, Karin Pilsäter, som vi har kunnat presentera en ekonomisk politik, inte bara för fem månader utan för hela perioden fram till december nästa år. Det gällde med andra ord snarast 15 månader när det presenterades i september i år. Vi gör bedömningen att det bör finnas möjligheter att förbättra den svenska ekonomin och få mer tillväxt under nästa år med de förslag som vi har lagt fram. Jag vet att Karin Pilsäter våndas med den fråga som hon har fått ställd till sig men inte har kunnat svara på, nämligen: Ska vi fördärva för barnfamiljernas konsumtionskraft genom att exempelvis höja taxorna för dem som Karin Pilsäter umgås med i barnomsorgen och inte anta det förslag till maxtaxa som socialdemokraterna nu driver igenom i hela landet? I sista hand handlar det helt enkelt om att om man sköter sin ekonomi som vi har gjort de senaste åren får man också ett offentligt överskott. Det kan vi använda både för hushållens konsumtionskraft och för att stödja företagens tillväxt.
Fru talman! Det här var väl ett bra skolexempel på talesättet "god dag - yxskaft". Jag har redan svarat i dag, precis som jag har gjort hundra gånger tidigare tror jag, när det gäller de här centralistiska taxekonstruktionerna kontra andra marginaleffekter för låginkomsttagare. Jag förväntar mig inte att Bosse Ringholm ska svara i dag, för han har aldrig svarat, på varför han tycker att det är så viktigt att ha bostadsbidrag i stället för barnbidrag för låginkomsttagare och folk som har barn som är lite större. Jag ställer inte ens den fråga i dag, men någon gång kanske han kunde åstadkomma ett litet tankearbete omkring detta. Nu pratar han om att samla i ladorna, om överskott och efterfrågan. Men det är inget svar på själva frågeställningen om hur man har en bättre beredskap för ekonomins funktionssätt. Budgeteringsmarginalen är för liten. Jag kan svara på den frågan: Den är för liten. Framför allt gäller det att skapa en bättre beredskap för en mer långsiktig utveckling. Därför har vi föreslagit en socialförsäkringsreform. Både Bosse Ringholm och tidigare Jan Bergqvist, och även finansutskottet, attackerar gång på gång de principer vi föreslår. Det är bara det att det är exakt samma principer som vi har tagit varandra i hand på kring pensionsreformen. Då blir man väldigt orolig. Är det så att socialdemokraterna egentligen tycker att en av de allra viktigaste stukturreformerna för Sverige i framtiden, för Adde, mig och alla andra, är dålig? Det är nämligen precis så vi vill fortsätta att reformera fler försäkringssystem så de blir robusta och stadiga. När folkpensionen infördes 1930 var pensionsåldern tio år högre än medellivslängden. I dag skulle vi ha en pensionsålder på runt 90. Medellivslängden har stigit med två år bara under den här tiden, då vi har jobbat med det. Det handlar om arbetsutbud - inte samlade pengar i ladorna. Det handlar om arbetsutbud, arbetsmarknadens funktionssätt och villkor för företagande långsiktigt. Det är det som är viktigt i den ekonomiska politiken, inte hur vi kortsiktigt kan samla i några lador eller se till att skicka ut pengar. Den offentliga sektorn kan aldrig finansiera sig själv, och framtiden kan vi inte organisera med hjälp av sparpengar. Fundera lite på det och berätta vad Adde och vi andra kan få för besked om hur detta med arbetsutbud och de andra frågorna ska lösas lite mer långsiktigt!
Fru talman! Jag tror att de flesta ganska enkelt inser att om vi har en ekonomisk tillväxt har vi också bättre möjligheter att driva en rättvis och solidarisk politik för barnfamiljer och andra grupper i vårt samhälle. Vi har också haft en tillväxt. Vi har en tillväxt. Vi kommer att få en tillväxt nästa år också. Vi kommer sannolikt att få en bättre tillväxt nästa år än i år. Det är naturligtvis grunden för våra socialförsäkringssystem, vare sig det gäller pensioner, sjukdom eller något annat i framtiden. På den punkten känner jag bara oro i ett avseende, nämligen om de borgerligas klåfingrighet, som vi såg i början av 90-talet, på nytt skulle få möjlighet att bestämma i svensk politik och att vi på nytt skulle erodera den offentliga ekonomin. Då skulle jag verkligen känna oro för svensk ekonomi och svensk ekonomis framtid. Nu är det så, Karin Pilsäter, att när ni talar om att reformera socialförsäkringssystemen talar ni faktiskt om principer som innebär att den som är sjuk mer ska betala högre avgifter. Om det är ert sätt att få ned kostnaderna tycker jag att det är ett ganska orättvist, osolidariskt, sätt att få ned kostnaderna på. Det är inte det sättet som vi ska bekämpa orsakerna till långtidssjukfrånvaron på. Vi vill i vårt elvapunktsprogram i stället lyfta fram frågan om hur vi kan skapa bättre arbetsplatser för att förhindra stress och för att ge oss i kast med orsakerna till den långtidssjukfrånvaro som vi har. Det är en helt annan diskussion än att straffa sjuka människor med högre avgifter, vilket tycks vara principen bakom de borgerligas s.k. nytänkande när det gäller socialförsäkringsavgifterna. Till sist vill jag säga att beredskapen för framtiden har man framför allt i en ordentligt skött ekonomi med offentliga överskott. Det är en annan situation, som vi har i dag, än den som de borgerliga åstadkom i början av 90-talet.
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp tre saker med finansministern. Den första gäller de sociala klyftorna och de ensamstående mammorna. Det är ju mest kvinnor som jobbar i offentlig sektor. Där är lönenivåerna lägre. Trots det är beskattningen av de här grupperna extremt hård. Det drabbar särskilt ensamstående, eller enastående, mammor och pappor, som ju också har en stor försörjningsbörda. Löneklyftorna mellan män och kvinnor har ökat under den här treårsperioden, och vi ser att de ensamstående föräldrarnas situation har blivit mycket sämre. Det visas också väldigt tydligt i välfärdsbokslutet och i Joakim Palmes siffror som presenterades för några veckor sedan. Vi föreslår rejäla skattesänkningar för de här grupperna. Först föreslår vi avdrag på skatten med 10 000 kr och sedan förvärvsavdrag med 10 800 kr för att i en rejäl åtgärd lyfta de här grupperna ur fattigdomsfällan. Denna innebär inte bara diskriminering och dålig ekonomi utan också mycket sämre hälsa, något som också drabbar barnen i de här familjerna. Vad vill socialdemokraterna göra för att ge den här gruppen rejäl hjälp att kliva ur fattigdomsfällan? Den andra sak som jag ska ta upp handlar också om barn. Jag fick inget svar från finansutskottets ordförande på den förra frågan. På den här frågan fick jag kanske ett litet svar. Det handlar om föräldraersättning, om föräldraförsäkringsnivåerna för företagare. För småföretagare räknar man ut ersättningen och delar på 365 dagar medan man för en löntagare delar på 220 dagar. Det ger 40 % sämre ersättning för föräldrar som är småföretagare. Varför ska barnen till småföretagare diskrimineras? När är socialdemokraterna beredda att ge de här grupperna samma möjligheter och samma rättigheter som andra? Den tredje frågan handlar om detta: När kommer det rehabiliteringspengar till försäkringskassorna? De tar ju slut första halvåret varje år.